Herr talman! Budgetunderskottet och statsskulden är välfärdens värsta fiender, skrev Aftonbladet som rubrik på sin ledare i söndags. Budskapet var detsamma i gårdagens ekonomiska debatt. Det kan låta som en självklarhet, men det förtjänar ändå att upprepas. Hela vårt sociala trygghetssystem bygger på att vi med politiska beslut kan omfördela vår gemensamma kaka från dem som är ekonomiskt starka till dem som på olika sätt i livets olika skeden behöver få sin ekonomiska ställning förstärkt eller behöver vård och omsorg. För att det skall vara möjligt att göra och för att en sådan omfördelning skall kunna omsättas i praktiken krävs det, som också sades i går, att vi är herrar i vårt eget hus. Om vi skall vara det måste det finnas balans mellan vad vårt näringsliv kan dra in i form av resurser och de kostnader vi har för den gemensamma sektorn. Annars blir det andra krafter än de politiska som så småningom dikterar välfärdens villkor. Den balansen finns inte i dag. Våra inkomster är för små och våra utgifter för stora. I ett fåfängt försök att upprätthålla ett trygghetssystem som vi byggt upp på förhoppningarna om en evig tillväxt, betydligt större än den som vi har i dag och den som vi under en överskådlig framtid kommer att få se, lånar av kommande generationers välfärd för att upprätthålla vår generations välfärd. Alla vet dessutom, oavsett vad som sägs i debatten, att det inte längre med skattehöjningar går att öka inkomsterna för att bygga ut trygghetssystemet. Varje sådan åtgärd kommer på det ena eller det andra sättet att leda till välfärdsförluster på något annat område, t.ex. arbetslöshet. Vi är, herr talman, med andra ord inne i en ond cirkel där omfördelningen inte längre är lösningen. Det må vara ett vackert ord i retoriken, men i praktiken har detta verktyg inte längre samma innebörd. Eftersom arbetet och inkomster från arbetet utgör grundbulten i vår sociala trygghet är det bara genom att vi får fler arbetstillfällen som vårt trygghetssystem kan förhindras att falla sönder. Det är därför vi alla nu måste svälja den Döbelnsmedicin som syftar till att rädda vår välfärd och vår sociala trygghet. Det är nya lösningar, nya idéer och nya tankar som måste födas ur denna medicinering. Det kommer att leda till spänningar i den svenska samhällskroppen. Det kommer att vara en svår påfrestning på vårt demokratiska system. Vad vi än gör på detta område kommer varje åtgärd att ur rättvisesynpunkt ifrågasättas av någon eller några. Samtidigt som vi måste föra vårt välfärdssystem genom detta ekonomiska nålsöga kan man både på det sociala och på det kulturella planet skönja underströmmar, samhällsuppfattningar och värdeförändringar vars konsekvenser i förlängningen är svåra att överblicka. Ur dessa underströmmar virvlar då och då upp företeelser och händelser som både chockar och skrämmer oss. Det handlar om platser som vi känner igen: StureCompagniet, Falun, Fryshuset, Bjuv och Mullsjö. Alla dessa namn har vi i vårt minne och blir ständigt påminda om. Man frågar sig: Var mer än i missbruk av narkotika och anabola steroider hämtar det besinningslösa och oprovocerade våld som vi i dag talat om sin näring? Var finns den näring som föder detta våld mer än i det som vi brukar rubricera som missbruk? Hur kommer det sig att vi, vårt väl utvecklade välfärdssystem till trots, inte lyckats att hålla oss ifrån de destruktiva tendenser som drabbat länder med betydligt sämre välfärdssystem än vårt? Vi måste söka svar och vi måste finna svaren.

Det måste vara hållbart över tiden. Det måste hålla i ekonomiskt svaga perioder. Det måste fylla de krav som den kommande generationen ställer på ett trygghetssystem och på välfärden. För att det här skall kunna göras, för att vi skall kunna åstadkomma de förändringar av dessa system måste det forskas. Vi måste få forskning och en ordentlig utvärdering av välfärdsfrågorna. Vi måste försöka att utifrån denna forskning finna de nya lösningar och ta de nya grepp som måste till.

Enligt Centerns mening måste ett reformerat trygghetssystem bygga på vissa grundläggande förutsättningar. Det måste omfatta alla, och det måste betalas av alla. Medlen måste fördelas generellt. Behovsprövade system där människor får stå utanför socialkontor med mössan i handen tillhör en svunnen tid. Systemet måste innehålla ett ökat inslag av grundtrygghet där de som tillhör de ekonomiskt svagaste har ett bra skydd i botten. Det skyddet måste vi bygga upp så att det bekostas av dem som har en starkare ekonomisk ställning. Vi måste ge det en kraftigare grund, och vi måste göra det genom att börja skära i toppen. Vi kan driva social verksamhet i alternativa driftformer. Men det är inget mål i sig. Det är ett medel att skapa valfrihet och rättvisa och att ge de enskilda människorna möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar och på sina egna villkor välja de former som de vill ha för den vård och omsorg som de behöver. Välfärdens mål måste vara det viktigaste, inte dess former. Vi kan inte för formens skull hålla fast vid system som inte längre fungerar. Vi måste ha i åtanke vad som är målet. Att försvara stelbenta system kan i sig inte vara ett mål. Det är bara att konservera de problem som har drabbat oss till följd av den ekonomiska utvecklingen. Centern har i utskottet fått gehör för sina krav på att det skall bedrivas ett forsknings och utvecklingsarbete för att klarlägga hur välfärden skall byggas upp under 2000-talet. Vi kallar det gärna för en välfärdsutredning, även om det kanske är att gå litet långt. Vi menar att det ändå är så man måste tolka den slutsats som utskottet har dragit av Centerns motion och andra motioner. Vi kan därför från Centerns sida yrka bifall till utskottets hemställan vad gäller tillkännagivandet i fråga om inriktningen av socialpolitiken. Med den här forskningen och utvecklingen kan man ta det första steget mot den reformering av vårt välfärdssystem som kommande generationer kräver och som ekonomin kräver. Det skall också vara anpassat till det absoluta krav som vi måste ställa på oss att stå för vår generations kostnader. Vi kan inte lämna till kommande generationer ett ansvar som vi själva inte har kunnat axla.

Herr talman! Jag kommer att ägna mitt inlägg åt dels det oprovocerade våldet, som skulle vara en tyngdpunkt i dagens debatt, dels en del andra frågor i de betänkanden som vi har att behandla i dag. Justitieminister Freivalds lämnade en hel del statistik om våldet i vårt samhälle. Vi får väldigt mycket siffror som pekar uppåt och neråt och ger en litet förvirrande bild. Jag tror inte att vi skall fastna i denna statistikdiskussion. Så länge som våld och övergrepp begås i samhället måste vi både reagera och agera. Så länge vi läser om barn som dödar barn, så länge vi får kännedom om tonåringar som dödar tonåringar, så länge vi får höra att homosexuella mördas på grund av deras sätt att leva, så länge kvinnor och barn misshandlas i hemmet måste vi reagera och agera. En sak som jag vill ta upp är att vittnen skräms till tystnad. Våldsbrott begås av olika skäl. Bl.a. har alkohol och dopning tagits upp här. Vi hade, som Sten Svensson sade, en särskild utfrågning om dopning. Den gav en väldigt skrämmande bild. Jag rekommenderar var och en att läsa referatet från den utfrågningen i socialutskottet. Jag är väldigt glad över att man nu överväger frågan om kriminalisering av det icke-medicinska bruket av anabola steroider. För drygt tio år sedan häcklades de som föreslog detta. Man tyckte att det var barockt att ett hormonpreparat skulle jämställas med narkotika. Det är också glädjande att utskottet ser allvarligt på de inkörsportar till doping som finns och på det förhärligande av näringspreparat, kostpreparat, som vi kan läsa om i idrottstidningar och som inger unga människor tron att man måste använda externa medel för att bli en bra idrottsutövare eller för att få en muskulös kropp. Vidare är det glädjande att nikotinet tagits med i bilden. En del har sagt: Ja, men vi arbetar så mycket mot rökning inom idrotten. Men då har man inte sett faran i att nikotin i dag finns i andra former. Det finns som inhalation, det finns ju läkemedel för det, och som tuggummi. Det är beredningsformer som, när medlen intas, väldigt snabbt ger en prestationshöjande effekt. Jag skall inte upprepa vad Sten Svensson sagt om de överväganden som ligger bakom det tillkännagivande till regeringen som vi enats om beträffande riktlinjerna för barn och ungdomspolitiken, inte minst mot bakgrund av det oprovocerade våldet. Jag tycker att det är väldigt fint att vi här har höjt oss över partipolitiken och enats om de olika förslag som har kommit fram i motioner från de sju partierna. Här sluter vi oss alltså samman i ett tillkännagivande till regeringen. Det finns en sak i det här tillkännagivandet som jag tycker att det är viktigt att ta upp, nämligen att vi förutsätter att man bygger på ett tvärsektoriellt arbete. Vår sociala välfärd förutsätter att vi kommer till rätta med sådant som arbetslöshet, boendesegregation, invandrarfientlighet och missbruk. Vidare förutsätter det en verklig jämställdhet mellan män och kvinnor - att både män och kvinnor engageras i arbetet för social välfärd och i arbetet mot det oprovocerade våldet. Denna socialutskottsdebatt är ganska jämställd. Men ser vi till sammansättningen i den inledande debatten i dag finner vi att det är som det brukar vara. Det är ju kvinnor som engagerar sig mot våld, men vi måste få alla i samhället att engagera sig i insatserna mot våldet. Man har gjort en del försök till tvärsektoriellt arbete. Världshälsoorganisationen gick i bräschen för det på 80-talet. Syftet var att nå det mål som man satt upp: hälsa för alla år 2000. Man var klar över att hälso och sjukvårdssektorn, socialsektorn, inte ensam kunde åstadkomma att det här målet nåddes, utan man behövde engagemang från näringspolitiken, jordbrukspolitiken osv. Man ordnade ministermöten dit ministrar från alla olika sektorer och från världens alla länder kom för att delta. I Sverige har vi också gjort sådana försök på riksnivå och ute i landstingen, med väldigt blandade resultat. Jag skulle gärna vilja höra om socialministern har några synpunkter på hur man skall få fart på ett sådant här tvärsektoriellt arbete. Jag tror nämligen att det är nödvändigt att man inom alla sektorer högprioriterar den sociala välfärden och också arbetet mot brottsligheten. Jag kan inte lämna den här första delen utan att fråga Sten Svensson om det som Moderaterna fört fram genom Gun Hellsvik, utegångsförbudet för ungdomar. Det stämmer inte riktigt för mig med tanke på den moderata politiken, som ju bygger på den enskildes ansvarskänsla - å ena sidan utegångsförbud, å andra sidan sänkt inköpsålder för alkohol. Jag kan kanske få svar på den frågan här. Sedan över till den mer allmänna välfärdspolitiska delen av mitt anförande. Vi har haft debatter tidigare här i kammaren. Jag skall inte upprepa allt som jag då sagt om Folkpartiet liberalernas politik. Men jag vill ändå understryka att den generella välfärden har starka rötter i den socialliberala idétraditionen. Vi anser att omsorg, vård och utbildning i allt väsentligt skall finansieras gemensamt och stå till människors förfogande på lika villkor. Ersättningar vid t.ex. sjukdom eller arbetslöshet skall ligga på en nivå som ger trygghet. De får inte ligga på en så låg nivå att vi utvecklar dubbla system där en del av befolkningen får hålla till godo med en låg ersättningsvis och de som har feta plånböcker och som kan försäkra sig kommer i åtnjutande av en högre nivå. När jag läser kompletteringspropositionen känner jag oro, för det här bereder väg för dubbla system. Socialministern kommer kanske in också på denna fråga i sitt anförande. Vi anser således att vård, omsorg och utbildning skall vara offentligt finansierade. Men producenterna av de här tjänsterna skall kunna arbeta inom såväl offentlig som privat sektor, på lika villkor. Finansieringen är en sak och produktionen av tjänsterna en annan. För oss är också valfrihet och mångfald viktiga. Genom mångfald anser vi att människor har större valmöjligheter, och nya vård och behandlingsformer utvecklas på ett tillfredsställande sätt både för människorna och för samhällsekonomin. Vi är övertygade om att en väl fungerande offentlig sektor är en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv, på samma sätt som ett väl fungerande näringsliv är en förutsättning för social välfärd. Här känner vi återigen oro när vi läser kompletteringspropositionen, för den stimulerar inte näringslivets utveckling. Som en följd av den här ideologiska grunden har vi några reservationer i detta betänkande. Det handlar om möjligheten att bevara enstaka väl fungerande vårdhem. Det finns ju sådana. Om de fungerar väl och de boende där vill ha dem kvar tycker vi att det är onödigt att ha en så rigid lagstiftning att de skall avskaffas. Därför tar vi upp detta i reservation 26 i betänkande SoU15. Jag vet faktiskt att man från Socialdemokraternas sida har mött det här problemet. Av en s-riksdagsledamot fick jag frågan om det fanns möjlighet till dispens för små och väl fungerande vårdhem. Mitt svar blev att Socialdemokraterna i höstas såg till att de här dispensmöjligheterna försvann. Denna grundinställning, att den offentliga och den privata vården skall kunna arbeta under lika förutsättningar, leder oss också till att i en reservation i betänkande SoU14 framhålla att det nuvarande ersättningssystemet hämmar privata initiativ för t.ex. sjuksköterskor, barnmorskor, arbetsterapeuter och psykoterapeuter. Det är bara människor som har råd att betala den fulla kostnaden som kan nyttja deras tjänster. Slutligen finns det en annan "jämställdhetsfråga" när det gäller offentlig och privat vård. Detta framkom väldigt tydligt vid utfrågningen av Socialstyrelsens chef om Medanalysaffären. Lagstiftningen är så utformad att tillsynsmöjligheterna inte är jämställda när det gäller privat och offentlig vård. Vi återkommer till detta senare under mandatperioden, hoppas jag. Sedan vill jag säga några ord om "det glömda Sverige", en hjärtefråga för oss liberaler. Enligt de liberala värderingarna har varje individ, också med de sämsta förutsättningarna, rätt att leva ett så värdigt liv som möjligt och rätt till samhällets resurser på samma villkor som alla andra. Den grupp jag särskilt vill hålla fram här är människor med funktionshinder och, det kommer jag senare till, människor med kroniska sjukdomar, vars orsaker vi inte känner till och för vilka vi inte har någon bot. Vi är stolta över den handikappreform som vi drev igenom under förra mandatperioden, men en del problem finns kvar. Därför tycker vi att Handikappombudsmannen måste få en processförande roll för att kunna driva de handikappades sak. Därför yrkar jag bifall till reservation 41 i betänkande SoU15, mom. 77. Jag tycker också att vårt förslag borde behandlas positivt - att hälsoekonomiskt, samhällsekonomiskt, värdera bilstöd för dem som är 50 år och äldre. Vi måste få hårda data här. Själv tycker jag att bilstöd vore naturligt. Färdtjänst är ju ett alternativ. Just i dag känns det särskilt viktigt att lyfta fram de handikappades behov. I kompletteringspropositionen anges att en statlig utredare skall ge förslag om hur kostnaderna för assistansersättning skall kunna minskas med 900 miljoner kronor. Regeringen och Centerpartiet prioriterar med andra ord billigare mat framför stöd till de mest utsatta i samhället. Sedan några ord om bemötande i hälso och sjukvården. Vi tar upp den frågan i samband med amalgambetänkandet. Det är ju uppenbart att människor med kroniska sjukdomar, vars orsak vi inte känner till och för vilka vi inte har en bra behandling, alltför ofta blir bemötta med bristande respekt inom hälso och sjukvården. Här behövs det insatser i fråga om utbildning och fortbildning men också stöd till den personal som arbetar med de här patienterna. Det kan ju vara ganska påfrestande när man känner sig otillräcklig som vårdgivare. I samband med amalgambetänkandet aktualiseras en annan fråga, en principfråga, genom den creservation som finns beträffande Socialstyrelsens roll. Det gäller då arbetet med riskbedömningar. Jag vet, men jag är litet grand part i målet, att det här är en fråga som engagerar alla myndigheter som arbetar med riskbedömningar. De frågorna är inte lätta. Tiden medger inte att jag utvecklar detta närmare. Jag kan bara försäkra att dessa frågor förorsakar mycken tankemöda, för vilket beslut tar man med ett ämne som innebär en risk för några få men goda behandlingsresultat för många? Fru talman! Avslutningsvis: Den här debatten är ju upplagd så att familjepolitiken har ett eget avsnitt. Kerstin Heinemann kommer att föra Folkpartiet liberalernas talan här. Därför begränsar jag mig till att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet i de delar som inte handlar om familjepolitik. Folkpartiet liberalerna står bakom de sju reservationer som finns utanför det familjepolitiska området. Men för att hushålla med utskottets tid begränsar jag mig till att yrka bifall till reservation 41 i betänkande SoU15

Fru talman! Barbro Westerholm ställde en fråga till mig som jag gärna vill besvara. Vi vill gärna ha en diskussion om man kan återgå till den gamla ordningsstadgan i modern form. Här är det fråga om att det skall ske med föräldrarnas medgivande, dvs. ett utövande av föräldrarnas ansvar. Det är viktigt att vi diskuterar om ifall vi kan finna några bra former som kan användas i dagens samhälle. Jag har uppfattat Gun Hellsviks inlägg så, att hon har reagerat mot att ungdomsministern avfärdade möjligheten att föra en debatt om den frågan. Jag tror att vi faktiskt behöver överväga många olika framkomstvägar för att nå våra gemensamma syften, eftersom det är så angeläget. Med den uppläggning som socialutskottet har förordat för denna debatt kan vi konstatera att Gun Hellsvik, till skillnad från övriga som deltog i den föregående debatten, nu står på talarlistan och kan då i sina anföranden ytterligare utveckla de moderata synpunkterna i dessa frågor.

Fru talman! Jag noterar att vi är överens om att det är ett liberalt synsätt att främja en ordentlig diskussion i angelägna frågor. Sedan får vi se vilka lösningar man skall välja.
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till följande reservationer i betänkande SoU15: nr 3, 13, Beträffande de övriga sju betänkanden som vi har att behandla här i dag vill jag yrka bifall till utskottets hemställan. Speciellt nöjd är jag med betänkandet när det gäller Medanalys och att hanteringen har kunnat gå så snabbt att vi i dag kan behandla ärendet. Jag tar min utgångspunkt i två saker som Sten Svensson och Roland Larsson nämnde i sina anföranden. Sten Svensson lyfte fram att socialpolitikens uppgift är att ange ansvar och ställa krav. Jag skulle vilja att detta vidgades till att också gälla hela den ekonomiska politiken. Men jag återkommer till det. Roland Larsson påstod att vi i dag är i ett läge som gör att andra krafter dikterar välfärdens villkor. Detta vill jag också återkomma till. Jag vill först ta upp en liten detalj i reservation 31 från Miljöpartiet, vilken jag ställer mig bakom. Det gäller anslag på en miljon till bokklubb för punktskriftsläsare, som jag tycker är en väldigt angelägen satsning. Jag tror att handläggarna i utskottet kanske har missuppfattat frågan litet grand, för det står att punktskriftsläsning är en väldigt liten företeelse. Det kan vara sant i så måtto att punktskriftsläsning har varit på väg att nästan försvinna i och med att de synskadade fått tillgång till talsyntes och talböcker o.d. Men nu håller punktskriftläsningen på att uppleva en renässans tack vare den nya datatekniken. Det visar sig nämligen att punktskrift är mycket väl anpassad just för datateknik genom att den direkt går att översätta till dataspråk, så där är det helt synonymt. Det har inneburit att framför allt unga synskadade har blivit väl förtrogna med punktskriftsläsning och att den därmed är på uppgång igen. Detta är en mycket bra användning av den nya tekniken. Det är på den här typen av områden den skall utnyttjas. Det är både billigt och ekonomiskt och ger stor nytta och glädje - det är inga stora kostnader det handlar om. Därför vill jag tillstyrka denna reservation. I dag skall vi alltså diskutera myntets baksida, dvs. ekonomin. I vanliga fall är det ekonomin som dominerar. I dag är det konsekvenserna som vi skall titta på. Vi har i dag på förmiddagen haft en debatt om det ökade våldet i samhället, vilket också blir en konsekvens av bristerna i det ekonomiska system som vi har framför oss. Men märkligt nog finns det här i vår riksdag, i alla fall i vårt socialutskott, en stor samsyn när det gäller önskvärdheten att försvara vår välfärd. Vi har här hört att ett enigt utskott ställer sig bakom nämnda samsyn och att man där är bekymrad över välfärdens utveckling. Det är mycket glädjande att vi vill ha ökade satsningar på välfärdsprojekt och en uppföljning av vad som händer i vårt samhälle. Men samtidigt är det litet märkligt med tanke på att starka krafter och utvecklingstendenser i samhället drar åt ett helt annat håll. Ett enigt utskott skriver t.ex. följande: Att alla, oberoende av inkomst, har tillgång till bra barnomsorg, god utbildning samt hälso och sjukvård och äldreomsorg av hög kvalitet är enligt utskottet, vid sidan av möjligheten att försörja sig genom eget arbete, det som främst skapar jämlika och rättvisa villkor i samhället. Det är starka ord som uttrycker en samlad vilja, vilka borde vara förpliktande för vårt arbete. Samtidigt kan vi inte blunda för att mycket går på tvärs mot denna viljeinriktning. Vad kommer t.ex. kompletteringspropositionens förslag om försvagning av kommunernas och landstingens resurser motsvarande 9 miljarder kronor att innebära för möjligheten att upprätthålla kvaliteten i sjukvården och äldreomsorgen? Vad kommer detta att innebära för tusentals kvinnors möjlighet att försörja sig genom eget arbete? Vi vet att det är kvinnojobben som hotas genom dessa åtgärder. För Vänsterpartiets del kan vi inte acceptera ytterligare neddragning inom kommunerna och inom sjukvården. Därför har vi också en reservation i betänkandet som handlar om anslagen till sjukvården. Vi menar att målsättningen för den framtida sjukvårdspolitiken bör vara en expansion på ett par procent. I dessa dagar, när alla ropar på besparingar i den offentliga verksamheten, törs vi alltså gå på tvärs och i stället kräva en offensiv satsning. Vi har goda skäl för det. Vi menar att den svenska sjukvården, i likhet med den svenska kronan, är undervärderad. I länder där sjukvården är marknadsutsatt - bästa exemplet är USA - tillåts sjukvården, utan marknadskrafterna, ha en betydligt högre andel av BNP än vad som tillåts i Sverige. Här har vi en stram planering och kan därför hålla låga kostnader, troligen alltför låga i förhållande till behov och utveckling. Ett annat gott skäl till att sjukvården kan tillåtas expandera är, enligt vår mening, att den är en framtidsbransch i så måtto att den har högt kunskapsinnehåll, kräver en hög kompetensnivå och servicekänsla. Man talar alltid om att tjänstesektorn skall expandera, men man tänker aldrig på sjukvården. Samtidigt utvecklas sjukvården hela tiden och ger ganska meningsfulla s.k. riktiga jobb i hela landet. På ett ställe i betänkandet säger ett enigt utskott att en hög bestående arbetslöshet är det största hotet mot välfärden och en rättvis fördelning av resurserna i samhället. Också detta kan ju tyckas vara ett märkligt uttalande med tanke på vad som utspelar sig i den verkliga världen, dvs. i ekonomin. Trots högkonjunktur, EU-medlemskap, stenhårda besparingar och miljardsatsningar på sysselsättningsstimulanser och arbetsmarknadspolitik så förblir arbetslösheten fortsatt hög, alltför hög. Ingenting tycks hjälpa, och politikerna framstår som hjälplösa. Det eniga utskottsbetänkande som vi behandlar här i dag är ett bra uttryck för det dilemma som politiken och demokratin för närvarande befinner sig i. I betänkandet finns bra analyser av de problem som uppstår när välfärdssamhället brakar ihop och cynismen tar över. Här uttrycks också en enig vilja att försvara de svaga och utsatta grupperna och bekämpa våldstendenser och segregation i samhället. Viljan att försvara välfärdssamhället finns, men förmågan sviktar. I själva verket står vi nu inför samma dilemma i samhällsutvecklingen som flera av de stora tänkarna och filosoferna på 1800-talet redan då kände till. De visste att om ekonomin får rulla på ohämmat - den s.k. kapitalistiska utvecklingen - uppnår vi till sist en brytpunkt där det privata tillägnandet av det samhälleliga överskottet kommer i konflikt med det allmänna intresset, och till följd av detta uppstår det en svår samhällelig kris. Nu är vi mitt uppe i en sådan kris, ty det är ju uppenbart för var och en att det produceras stora överskott i samhället. Det är inte pengar som fattas i det här samhället, men tillägnandet är däremot av privat karaktär. Staten kan ha resurser och klämma åt den fattige och svage, men den kan inte förhindra att Stenbeck och Peter Wallenberg i kraft av sin ägarmakt kan utdela miljoner i konsultarvoden till sig själva. Staten och myndigheterna kan ställa stora krav på den arbetslöse och utslagne. Jag vill här anknyta till Sten Svenssons anförande. Han sade att socialpolitikens uppgift är att bestämma ansvaret och sätta gränser. Men staten är oförmögen att ställa krav på kapitalet eller på marknaden. Varför kan vi inte ställa krav också på dem? Det är sällan som man i dagens samhällsdebatt hör att det ställs några sådana krav, åtminstone inte här ifrån riksdagen och inte heller från regeringens sida. Sedan början av 80-talet har det rått en obalans mellan kapital och arbete, en obalans mellan den politiska demokratin och den s.k. marknaden. Det är naturligtvis önskvärt och nödvändigt att vi återupprättar balansen. Budgetsanering kan vara en väg att gå. Det är regeringens väg och det har också varit vår väg. Vi har i höst gått med på stora budgetsaneringar. Vi vet att det är nödvändigt, men det är inte tillräckligt. Det är också absolut nödvändigt att få ned arbetslösheten och att öka värdet på arbetskraften. Därför har vi nu konkret föreslagit att man skall ta de första stegen mot sextimmarsdagen. Vi menar att detta är en av de viktigaste sociala frågorna i dag, eftersom det i grunden handlar om människors rätt till försörjning och människovärde. Det handlar om att bredda tillägnandet av det överskott som skapas i samhället, men det handlar också om att få fart på ekonomin genom att köpkraften breddas. Men det gäller också att ställa krav på kapitalet så att det tar sin del av samhällsansvaret. Min önskan är att vi ger näringslivet i det här riket ett nationellt uppdrag att skapa arbetstillfällen och att gå in för att förkorta arbetstiden i takt med produktivitetsökningarna. Jag tror att näringslivet skulle klara av ett sådant uppdrag. Jag tycker att vi nu skall ställa krav också på marknaden och sätta gränser, inte bara för den enskilde.
Fru talman! Stig Sandström uttryckte en förvåning över att vi i enighet hade talat om värdet av barnomsorg och av övriga inslag i den här politiken. Det behöver han inte göra. Om detta råder total enighet. Vad den politiska striden gäller är förhållandet mellan privata och enskilda initiativ i förhållande till offentligt utbud. Här skall det ske en konkurrens på rättvisa och lika villkor. Det skall finnas förutsättningar för föräldrar att välja sina egna lösningar. Stat och kommun skall skapa förutsättningar för ett fritt val, så att man kan utöva det ansvarstagande som vi är överens om skall komma till uttryck på alla nivåer i vårt samhälle. Det här kommer mera utförligt att beröras i den kommande familjepolitiska debatten, som inleds av Beträffande det som Stig Sandström sade om förutsättningarna för välfärden, en ekonomi i balans, vill jag bara kort hänvisa det anförande som Bo Lundgren höll i går med anledning av remissdebatten om kompletteringspropositionen. I hans anförande finns en utförlig beskrivning om förutsättningarna för att vi skall kunna ha möjligheter att finansiera den välfärd som vi bestämmer oss för. Vi måste se till att skapa många nya riktiga jobb ute i näringslivet.
Fru talman! Den fråga som jag tog upp handlade kanske inte så mycket om privatisering och sådant. Jag ställde frågan: Vilka krav kan vi ställa på medborgarna i samhället? Kan vi ställa samma krav på Peter Wallenberg, Stenbeck osv. som vi ställer på socialbidragstagaren och på den arbetslöse? Jag undrar vilka grupper Sten Svensson åsyftade när han sade att politikens uppgift är att sätta upp gränser och ställa krav. Delar Sten Svensson min uppfattning att man skall ställa hårda krav även på de rika i samhället, att de skall fixa jobb nu när de har sådana möjligheter och förmåner i andra sammanhang?
Fru talman! I mitt anförande ville jag framhålla värdet av att ta personligt ansvar i alla sammanhang. Då avsåg jag alla medborgare, var och en på sitt ansvarsområde. Det är viktigt att vi lever efter det gamla tänkesättet att den som vill förvärva andras aktning måste själv först visa sig aktningsvärd.

Fru talman! Jag sade i mitt inledningsanförande att det största hotet mot välfärden är budgetunderskottet och statsskulden. Det var ett citat ur Aftonbladet och ett citat från den ekonomiska debatten i går.

Vänstern går nu ut och försöker gång på gång göra gällande att det går att öka resurserna till de sociala verksamheterna i samhället. Det är att vilseleda människor och få folk att tro att detta är möjligt utan att det får konsekvenser på andra håll. Jag tycker inte att det är ett sjyst sätt att föra den här debatten på, för alla vet innerst inne att detta inte är möjligt.
Fru talman! Det är klart att det blir konsekvenser om vi fördelar om i samhället. Det handlar nu mycket om en fördelningspolitik där de svagaste grupperna kläms åt. De medelbeställda - de s.k. sjunde och åttonde decilerna - som har klarat sig bäst under krisen. Så visst vill vi ha en omfördelning, och visst vet vi att detta skulle få konsekvenser. Men vi tror inte att det blir några negativa konsekvenser om vi tar från grupperna i toppen och lägger det på de lägre grupperna. Det sade ju Roland Larsson själv i sitt anförande, om jag uppfattade honom rätt.
Fru talman! Exakt så menar jag att det måste gå till, att man tar från toppen inom ramen för de trygghetssystem som vi har byggt upp och lägger som ett större skydd i botten. Men det innebär en omfördelning inom ramen för de system som vi redan tillämpar. Men att med den typ av ekonomi som vi har i det här landet, och som vi internationellt är beroende av, fortsätta på den väg som vi har följt under många år, att genom höjda skatter ytterligare öka den offentliga verksamheten, är inte framkomligt. Jag lovar Stig Sandström att om detta vore lösningen på våra ekonomiska problem skulle vi inte ha ekonomiska problem, eftersom vi är världsmästare på det här området. Men omfördelning inom ramen för våra trygghetssystem är nödvändiga åtgärder, om man skall lyckas åstadkomma den grundtrygghet för dem som har det sämst i samhället som är en del av målet för välfärdspolitiken.
Fru talman! Jag delar inte uppfattningen att vi inte kan ställa krav på marknaden och hitta på åtgärder för att ta lite resurser därifrån också. Vi vet att där finns pengar, det är inte det som fattas. Det finns faktiskt för mycket pengar. Det är det som är problemet. Notan har blivit så stor att i stället för att vara en tjänare för folket har kapitalet blivit en utpressare. Visst finns det åtgärder att vidta, men det är en fråga om politisk vilja.
Fru talman! Stig Sandströms generella syn på näringslivet verkar vara präglad av att vissa VD:ar har mycket höga ersättningar. Jag delar hans kritik mot ersättningarna. Men delar Stig Sandström uppfattningen, att för att vi skall ha en bra välfärd i det här landet måste vi också ha ett väl fungerande näringsliv och undanröja de hinder, t.ex. skatter, som finns när det gäller utvecklingen av företagen? Hur ser Stig Sandström på utvecklingen när det gäller vård och omsorg i privat regi? Sköterskor, sjukgymnaster och många andra ser den driftformen som en möjlighet. Vill Stig Sandström stimulera eller motarbeta en sådan utveckling?
Fru talman! Jag vill ha ett starkt och väl fungerande näringsliv, ett näringsliv som kan ge människor arbete och gå med vinst. Jag var på Volvo i måndags och träffade Sören Gyll och direktörerna där. Då berättade de att man nu skall korta tiden för att producera en bil från ungefär 40 timmar till 30 timmar. Jag vet att Saab har ungefär samma ambitioner när det gäller att korta tiderna. Min tanke är bara att när man kortar tiden för att producera en bil skall vi ta ut det i förkortad arbetstid. I annat fall producerar vi bara ökad arbetslöshet. Jag tror att om vi resonerar med näringslivet kan vi få förståelse för det. Då kan vi få fler i arbete, då kan vi få bättre köpkraft, då kan vi få fart på ekonomin och då kan vi klara välfärden.
Fru talman! Jag vill fortsätta att fråga om den kortare arbetstiden. Stig Sandström ser möjligheten att stimulera till fler jobb den vägen. Men ser inte Stig Sandström en möjlighet att stimulera till fler jobb där alla arbetar full tid? Det här samhället har i dag svårligen råd att sänka arbetstiden.
Fru talman! Arbetsmängden räcker till 6 timmars arbetsdag. Vi har inte råd med 8-timmarsdagen längre, som jag ser saken. 8-timmarsdagen är ett uttryck för planhushållning. I en naturlig utveckling skall vi naturligtvis korta arbetstiden. Men nu finns det krafter som bromsar det. Jag tror att vi inom näringslivet skall satsa på 6 timmars arbetsdag, men även inom sjukvård och den typen av verksamheter. Vi kan kanske börja inom industrin eller på flera olika områden samtidigt.

Fru talman! Välfärden kan vara olika för olika personer. För en del kan det betyda stora betongprojekt, motorvägar, bilar, prylar och årliga semesterresor. För andra kan ordet välfärd ha ett annat innehåll. För oss i Miljöpartiet innebär välfärd att vi skall ha möjlighet att ge medborgarna en trygg tillvaro, där de svagaste grupperna i svåra ekonomiska tider prioriteras, där vård och omsorg går före onödiga betongoch asfaltprojekt. I ett välfärdsland skall ingen behöva vara rädd att bli bortprioriterad i vården eller bli utan omsorg. I ett välfärdsland anser vi att man inte skall slå undan fötterna för de sjuka, arbetslösa och lågavlönade. Fru talman! Miljöpartiets viktigaste motion i den här debatten är den om sjukvårdspolitik, den som vi kallar Vi har råd med vård. Vi anser att vi har råd med all den vård som svenska folket vill ha. Därför reagerar vi mot de stora nedskärningar som skett inom vården de senaste åren. Tiotusentals viktiga arbetstillfällen har redan försvunnit och ytterligare tiotusentals jobb kommer att försvinna. Det hjälper inte att socialministern i en tidigare debatt försäkrat att ingen skall behöva förlora jobbet inom vården i Stockholms läns landsting. För när man ser de belopp som skall sparas inom landstingen står det klart för var och en att mängder av vårdpersonal kommer att bli arbetslösa, om det inte vidtas kraftfulla åtgärder för att tillföra landstingen nya pengar. Det här är någonting som drabbar alla landsting. Det är svårt att förstå varför en regering som satsar mångmiljardbelopp på att skapa nya arbetstillfällen och som får betala närmare 100 miljarder för arbetslösheten samtidigt agerar så att viktiga arbetstillfällen försvinner i vårdsektorn. Det är oförlåtligt att flytta motiverad vårdpersonal från deras viktiga och meningsfulla arbeten till offentliga sektorns dyra och improduktiva del, arbetslöshetskön. Vårdfacket har, som jag redogjort för tidigare, redovisat att samhället inte gör några vinster på neddragningarna inom vårdsektorn, eftersom samhället får ta kostnaderna för arbetslösheten. Förmodligen spar staten nu något på att friställa offentliganställda, eftersom ersättningen till arbetslösa sänks. Men det är ingenting vi kan ställa oss bakom. De stora förlorarna är de som är i behov av vård och de som förlorar sina jobb. Vi är övertygade om att svenska folket är berett att på något sätt betala för bibehållen god vård. Vi är övertygade om att många tycker att det är obegripligt att staten agerar så att mängder med viktiga, billiga kvinnojobb försvinner samtidigt som staten gör storsatsningar för att skapa nya arbetstillfällen. Fortfarande verkar det som om det är betong och asfaltprojekten som räknas som riktiga jobb. I vår motion konstaterar vi att det behövs mer pengar till vården, men att det i dagens besvärliga situation inte är realistiskt att tro att det går att klara endast genom omfördelningar. Därför ser vi som ett alternativ, som vi även har redovisat tidigare, att de verksamheter som orsakar sjukdom också skall vara med och finansiera vården. Exempel vi nämner i motionen är kemikalier, trafik, alkohol och tobak. miljarder och ungefär lika stor är kostnaden för vården på grund av tobak. De direkta vårdkostnaderna för alkoholen beräknas till 7-9 miljarder. Fast där skall tilläggas att den totala samhällskostnaden för alkoholen är beräknad till 100 miljarder. Att vården behöver mer resurser tror jag att de flesta kan hålla med om. Därför är jag något förvånad över att ingen är beredd att stödja oss i vårt förslag. Förhoppningsvis är det så att vårt förslag måste mogna och kanske sedan komma tillbaka i en något annorlunda tappning. Vårt förslag visar i dag bara på ett fåtal exempel där sådant som orsakar vård kan bidra med finansieringen. Men vi är övertygade om att den här modellen går att utveckla. Med den här finansieringsmodellen lyfter man även fram de företeelser som orsakar sjukdom. Dålig arbetsmiljö är ett sådant exempel. De avgifter vi föreslår kan kallas för vårdavgifter eller vårdskatt för att tydliggöra och påminna om sambandet. Med den här motionen pekar vi ut det mål vi vill nå. När det gäller vägen dit och storleken på avgifterna som skall tas ut, vill vi ha en stor öppenhet för att diskutera de bitarna med övriga partier. Utöver förslaget med nya avgifter anser vi att resurser från a-kassan skall överföras till landstingen, så att planerade uppsägningar kan undvikas. I annat fall skall staten ändå betala för de här personerna. Det behövs extra resurser till landstingen för att förstärka det förebyggande arbetet, vården, omvårdnaden och rehabiliteringen. I Miljöpartiet anser vi att de statliga bidragen till landstingen bör återfå 1990 En annan viktig motion är den om allmänna barnbidraget. I vår solidaritet med de som har det sämst i samhället har vi ett förslag som Ragnhild Pohanka närmare kommer att beskriva. I våra andra reservationer vill vi göra insatser för hemlösa, stödja kvinnojourer, ge stöd till bokklubb för punktskriftsläsning och förbättra de ekonomiska möjligheterna för färdtjänsten. Miljöpartiet har även en viktig motion där vi kräver debatt och information om genteknikens följder. Tillsammans med andra partier reserverar vi oss till förmån för små väl fungerande vårdhem. Tillsammans med Folkpartiet och Vänsterpartiet reserverar vi oss till förmån för ett förslag om att ge Handikappombudsmannen en processförande roll. I betänkande SoU15 ställer vi oss bakom alla Miljöpartiets reservationer. Följande reservationer yrkar jag bifall till: reservation 14 om allmänt barnbidrag, nr 23 om bidrag till hälso och sjukvård, nr 28 Sedan till betänkande SoU13 om dopning. Utskottet är enigt om de problem som dopningen medför. Jag är övertygad om att vi tillsammans, över alla partigränser, är beredda att agera mot allt missbruk av anabola steroider och det våld som följer i spåren på missbruket. Jag hoppas verkligen att alla även är beredda att agera för ett bra gränsskydd, så att vi kan hejda de dopningpreparat som smugglas in från t.ex. I det sammanhanget vill jag även nämna en rapport jag nyligen fått som talar om att det 1994 gjordes 2 000 vapenbeslag i Helsingborg och att det till största delen rörde sig om tårgas. Det är verkligen något att tänka på i samband med att vi diskuterar våld i samhället. I betänkande SoU14 om viss ersättning till sjukvårdshuvudmännen stöder vi utskottets bedömning. I fråga om betänkande SoU17, om vissa ändringar i läkemedelslagen, yrkar jag bifall till min motion, i vilken jag anser att vi skall behålla de mer restriktiva svenska bestämmelserna för godkännande av läkemedel. Anpassningen till EU innebär en klar försämring vad gäller godkännande av läkemedel. I fråga om betänkande SoU19 om en nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster delar vi helt utskottets bedömning. I betänkande SoU20 behandlas frågan om amalgam. Även om Miljöpartiet ställer sig bakom utskottets skrivning när det gäller amalgam, kommer vi noga att bevaka vad som händer i frågan. Utöver det att amalgamet skall avvecklas anser vi att det är viktigt att hälsoriskerna granskas och att de som är sjuka på grund av amalgam behandlas seriöst. När det gäller betänkande SoU22 om tillsyn över vissa laboratorieverksamheter delar vi helt utskottets bedömning.

Fru talman! Thomas Julins inlägg om mer resurser till vården präglas väldigt mycket av omsorg om arbetstillfällen och mer översiktligt av hur man skall tillfredsställa patienternas verkliga vårdbehov. Det behövs mer kunskap om otillfredsställda vårdbehov, men därutöver tror jag att en hel del av dessa behov skulle kunna tillfredsställas genom ett mer flexibelt utnyttjande av de pengar vi har inom hälso och sjukvården och socialtjänsten. Det finns spärrar mellan den kommunala, den landstingskommunala och den statliga potten av pengar, spärrar som vi i en framtid måste bli av med. Den som har utgiften för en insats tar inte hem vinsten. Det här blir väldigt markant i ett köpa-säljsystem, som nu på gott och ont i stor utsträckning används inom den svenska hälso och sjukvården. Jag undrar om Thomas Julin har några kommentarer kring detta.
Fru talman! Jag värnar inte bara om de anställda, utan den viktigaste gruppen tycker jag är vårdtagarna. Om man effektiviserar verksamheten och på så sätt får övertalig personal tycker jag att man i stället skall höja nivån på omvårdnaden vad gäller både vård och omsorg och korta vårdköerna. Jag tror att det finns mycket att göra i det sammanhanget. Framför allt ser jag hur det ser ut i dag inom vården. Detta har väl de flesta både sett på nära håll och kunnat ta del av via massmedier.
Fru talman! Miljöpartiet och Thomas Julin har, i motsats till vissa andra - jag nämner emellertid ingen särskild nu i denna replik - en finess med sina idéer om att systematiskt försöka förändra finansieringen eller vissa delar av finansieringen av vården. Jag tror att just den finansieringsmodell som Miljöpartiet har pekat på är något man måste titta på i framtiden. Jag tror att man i ett utrednings och forskningsarbete måste försöka ta reda på om detta är en rimlig väg. Även om det i vissa öron låter litet fult, är detta en systemförändring som behöver göras och som kan vara möjlig. Jag ser alltså detta som en möjlighet. Däremot har jag inte mycket förståelse för de tankar som Miljöpartiet och även andra har fört fram och som går ut på att man skulle ta från a-kassan och på så sätt kunna bibehålla sysselsättningen inom vården fullt ut, detta i stället för att inom vården göra de strukturförändringar som är nödvändiga och som samhällsekonomin kräver. Det här, Thomas Julin, är ett sätt att försöka lyfta sig själv i håret; man kommer inte att göra det med någon större framgång. Detta är något som lätt låter sig sägas, och det är i den allmänna retoriken rätt bra att köra med, men det har ingen förankring i den verklighet som vi lever i. Det går nämligen helt enkelt inte. Det är ett reptrick, och detta reptrick går, som andra reptrick, i praktiken inte att genomföra.
Fru talman! I viss mån, Roland Larsson, använder man redan i Gävleborgs län arbetsmarknadsmedel på det här sättet, genom något som kallas "hatten" och som går ut på att man utbildar folk medan andra får jobba på vikariat. I denna "hatt" finns en hel del av de här pengarna.
Fru talman! Det Thomas Julin nu talar om är något helt annat, och det har prövats också i många andra landsting, bl.a. mitt eget. Man genomför t.ex. via arbetsmarknadsmedel utbildningar i det nödvändiga strukturförändringsarbete som nu pågår i landstingen. Det är något helt annat än att bara passivt låta dem som nu är verksamma inom vården fortsätta att vara det på samma villkor och att betala för detta med arbetslöshetspengar. Det innebär att vi på sikt aldrig kommer att lösa de problem vi har när det gäller att strukturera om verksamheten. Det här är ett precis lika passivt sätt att möta problemet som att passivt betala ut arbetslöshetsersättning. Det här är ett reptrick, och det är något som låter sig lätt sägas i debatten. Men det har ingen förankring i verkligheten.
Fru talman! Jo, jag tror att detta är möjligt, om alternativet är att de här människorna skall stå i arbetslöshetskön. Då tror jag att det här är ett användbart alternativ.

Fru talman! Värderade åhörare! I dag har vi mycket viktiga frågor att debattera i kammaren. I går talade vi om ekonomi. Det är också viktigt. Delvis hör de olika frågorna ihop. Ibland tycker jag att den sociala debatten borde få en högre prioritet, inte för saken som sådan, utan för att det rör människan när hon kommer i de allra svåraste situationer, som när man drabbas av sjukdom och ohälsa eller när någon i familjen eller i vänkretsen blir drogberoende och när livskvalitet knappast existerar. Då får man andra perspektiv på livet. Då är det de frågor som vi pratar om här i dag som blir huvudfrågor och viktigare än de som rör det materiella. För människor i sådana situationer är socialpolitiken av en avgörande betydelse. Fru talman! Jag är glad över att utskottet har enats om socialpolitikens inriktning för framtiden. Det är en oerhörd styrka. Det är ett bevis på att det finns ett stort engagemang och en stor vilja att forma en god socialpolitik. I den delen instämmer jag i Sten Svenssons inledningsanförande. Det är också ett bevis på att det går att samarbeta över alla partigränser. Min förhoppning är att det sätt socialutskottet arbetar på skall kunna entusiasmera fler att göra likadant. Jag tycker att vi en dag som denna borde ställa oss frågan: Vad är egentligen välfärd? När välfärd diskuteras blir det ofta med enbart ekonomiska perspektiv på frågan. Min bestämda uppfattning är att välfärd är mycket mer än pengar och materiella tillgångar. Ekonomiska resurser behövs ofta, men det är absolut ingen garanti för en bra välfärd. Nej, välfärd handlar i grunden om trygghet, om tilltro och om stabilitet. Man kan säga att det finns materiell välfärd men att det också finns ickemateriell välfärd. Hur skall vi då nå denna välfärd? För oss kristdemokrater är det alltid självklart att börja med att tala om det lilla samhället, familjen. Vi tror, vi menar att det är där man har de allra bästa förutsättningarna för att ge en grundläggande trygghet. Att vara förälder är det allra finaste som finns. Inget ansvar, ingen uppgift kan vara större än att ge barn trygghet och en god fostran. Föräldrarnas kravlösa kärlek, engagemang och intresse för sina barn är av avgörande betydelse för barnets utveckling och kan knappast ersättas av någon samhällelig instans. Ett barn behöver båda sina föräldrar. Det är i familjen som vi lägger grunden för vår karaktär, våra värderingar och vår förmåga. Tyvärr gick ungefär 50 000 par skilda vägar år 1992. Det är en ökning med 10 000 jämfört med 1986. Separationerna ökar mest i familjer med små barn. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer 42 % av alla barn att före sin 18-årsdag få vara med om att föräldrarna flyttar ifrån varandra. Det innebär tyvärr också att många barn berövas rätten att få växa upp med både mamma och pappa. Alltför ofta är det en av föräldrarna som får vårdnaden, och på så sätt mister barnet vardagskontakten med den andra föräldern. Därför anser vi bl.a. att åtgärder borde sättas in för att undvika separationer. Varje separation som undviks är till stor fördel för barnet. Efter de senaste fallen av brutalt våld - det har vi också hört här i kammaren i dag - har det uppmärksammats att alla barn behöver även sin pappa, särskilt pojkarna; de behöver en man att identifiera sig med. Fru talman! Föräldrarna är de viktigaste förebilderna för sina barn. Föräldrar kan genom sitt sätt att vara mot varandra visa hur en man och en kvinna kan fungera tillsammans. Föräldrar förmedlar på så sätt värderingar, roller och mönster till barnen. Barnen tillägnar sig dem genom att se vad som försiggår i samspelet mellan föräldrarna. Det är viktigt att inse att det är genom att underlätta och hjälpa föräldrarna som vi gör de största insatserna för barnen. Genom att sätta in insatser tidigt stärker och utvecklar man föräldrars och barns roll i familjen och familjens roll i samhället. Jag vet att det görs stora insatser på föräldrautbildningens område; jag tror att detta är en viktig punkt när vi pratar om våld och när vi pratar om människor som mår dåligt. De tragiska morden i Falun och Stockholm upprör oss alla. Våldet har tydliggjorts på ett alldeles speciellt sätt de här senaste månaderna. En känsla av vanmakt sprider sig. Människor blir rädda. Äldre drar sig för att gå ut på fredagarna eller lördagarna. Vad kan vi då göra för att stoppa våldet? Vi vet, som jag redan nämnt, att de mest våldsbenägna är människor som egentligen har mycket olyckliga uppväxtförhållanden. De har farit illa, och många av dem har utsatts för övergrepp av föräldrarna och av andra vuxna. Video och underhållningsvåldet avtrubbar unga människors omdöme och verklighetssinne. Man lär sig att våld är en framgångsrik metod för att lösa konflikter och uppnå makt. Här måste samhället ingripa med kraft. Vi kristdemokrater har gång på gång fört fram ett krav om förhandsgranskning av videogram men tyvärr inte fått stöd för det. Men vi kan inte fortsätta att inte göra någonting. Samtidigt finns det anledning att ännu en gång prata om alkoholens roll i de här sammanhangen. Forskarna Mattias Lundberg och Jonatan Hjort från Umeå har gjort en undersökning om kopplingen mellan alkohol och våld. De har kommit fram till att tre av fyra våldsbrott är alkoholrelaterade. Våldsbrotten begås mestadels av unga människor. Hela 40 % av alla våldsbrott utförs av 15-24-åringar. Särskilt förvånande är det att 15-17-åringar är gärningsmän i nästan lika hög grad som de äldre ungdomarna. De yngsta ålderskullarna i undersökningen står för hela 8 % av det alkoholrelaterade våldet. Det är en hög siffra med tanke på att de enligt lagen inte skulle ha tillgång till alkohol. Undersökningen visar tydligt att våldsproblemet inte kan lösas utan att man samtidigt diskuterar alkoholens roll. Vi har fått bevis för detta ett antal gånger den senaste tiden. Inte minst när det gäller Mattias Flinks dom från Högsta domstolen, där man mycket klart sade att om Mattias Flink inte hade varit alkoholberusad hade mordet inte skett. Fru talman! Naturligtvis måste vi se till att alla människor som hamnar i ett svårt drogberoende får hjälp. Jag vill gärna redan nu lyfta fram LP-stiftelsen, som i 35 år har gjort enorma insatser för människor som har mycket grava alkoholproblem. När LP stiftelsen har kommit in i bilden har samhällets alla andra möjligheter redan varit uttömda. I betänkandet behandlas en motion av Erling Bager m.fl. som jag vill stödja. Jag vill därför redan nu yrka bifall till reservation nr 35. Jag anser nämligen att riksdagen i dag skall fatta beslut om att ge LP-stiftelsen det här engångsbeloppet. Det är oerhört värdefullt för att verksamheten skall kunna bedrivas vidare. Det handlar här om människosyn - om att vilja hjälpa även dem som har de svåraste problemen. Samtidigt är det viktigt att vi på alla sätt försöker stärka de förebyggande insatserna i samhället, så att de lyfts fram i ännu högre grad. Det är en viktig princip. Om vi kommer in tidigt med den förebyggande verksamheten vet vi också att vi inte bara förebygger mänskligt lidande utan att det också är ekonomiskt gynnsamt. Fru talman! Jag vill avsluta med att säga att vi också måste bli mycket noga med att göra utvärderingar och uppföljningar av våra beslut. Jag tror att det i ekonomiskt kärva tider är än mer angeläget att vi ser till att vi ger verksamheten en sådan profil att de pengar vi satsar verkligen gör nytta. Det bör vi alla vara måna om när vi fattar beslutet. Den kristdemokratiska profilen när det gäller välfärdsfrågorna och den ekonomiska situationen är att vi som nästan alltid är friska och tjänar pengar skall betala de stora avgifterna. Vi menar att människor som befinner sig i ett utsatt läge med nästan inga resurser inte skall drabbas lika hårt. Det är en profil som vi vill plädera för i olika sammanhang. Vi vet att vi inte har hur mycket pengar som helst. Vi vet att vi har en ekonomiskt mycket kärv situation som vi är tvungna att ta på allvar. Gör vi inte det hotas välfärden på sikt. Men vi måste se till att vi får en fördelningspolitisk profil värd namnet, dvs. att vi solidariskt skall bära bördorna. De kristdemokratiska åsikterna i familjepolitiken kommer Ulla-Britt Hagström att utveckla, men jag vill redan nu yrka bifall till reservation nr 4 och reservation nr 15; reservation nr 35 har jag tidigare yrkat bifall till. Naturligtvis står jag också bakom våra övriga reservationer.

Fru talman! Chatrine Pålsson kom ändå in litet grand på familjepolitiken i början av sitt anförande. Jag ber om ursäkt om jag genom att ta upp det föregriper den debatt en aning som skall följa senare. Chatrine Pålsson yttrade sig väldigt vältaligt om familjen, om mamma och pappa osv. Jag undrar då: Ser inte Chatrine Pålsson risken för att detta kraftiga understrykande drabbar dem som ändå måste leva ensamstående och som ju kan ha möjlighet att erbjuda sina barn en väldigt god uppväxtmiljö? Jag tror aldrig vi når det utopiska tillståndet att alla barn lever i en fullständig familj. Det kan t.o.m. vara bättre för somliga barn att föräldrarna särar på sig. Vi skall utgå från barnens behov, och vi får på intet vis diskriminera ensamföräldrarna, tycker jag.
Fru talman! Som Barbro Westerholm säger når vi säkert aldrig det samhälle där alla barn får möjlighet att leva med båda sina föräldrar. Jag är den första att hålla med om att vi tydligare borde lyfta fram ensamföräldrarnas situation, men jag vill samtidigt säga att vi aldrig får låta detta bli en norm. Vi måste som politiker hela tiden ha vårt mål klart: Ett barn har behov av både sin mamma och sin pappa. Om man ändå inte kan undvika en separation måste man försöka åstadkomma att barnet har vardagskontakt med båda föräldrarna i alla fall. Det tror jag är oerhört angeläget. Här måste vi som politiker våga vara tydliga i vår målsättning. Det är det jag framför som vår grundsyn.
Fru talman! Jag ser fortfarande en fara i de här resonemangen, som kan riskera att tolkas som översåtliga så till vida att vi tycker väldigt mycket å andras vägnar. Vi måste utgå från barns behov och individers valfrihet och önskemål om hur de vill leva sina liv. Sedan kan vi behöva stödja på olika sätt för att det skall bli en bra situation för barnen - de går först - och sedan föräldrarna.
Fru talman! Barbro Westerholm talade i sitt inlägg om individens rätt att välja. Det ingår naturligtvis respekt för det. Jag vill dock se det hela litet mera ur barnens perspektiv. Tyvärr tas inte barnens perspektiv alltid med när man fattar beslut i vårdnadstvister. De vuxnas behov kommer i förgrunden. Ibland skulle jag vilja att barnen i stället fick komma i centrum. Från den utgångspunkten måste vi försöka fatta beslut om vad som är bäst för barnet. Jag vet att de allra flesta barn vill ha kontakt med både mamman och pappan, och det är viktigt att skapa förutsättningar för det. Avslutningsvis är det viktigt att vi ställer upp för ensamföräldrarna i alla sammanhang. Det är en oerhört viktig uppgift för oss.

Fru talman! Till årets riksdag har det väckts ett antal motioner på temat - Vart är Sverige egentligen på väg socialt och i det goda livet? Motionerna har tagit upp det ungdomsvåld och de platser som vi har diskuterat - Bjuv, Stureplan och Vålberg. Motionärer tar också upp frågan om vad som händer i våra bostadsområden med risk för segregation och vad som kommer att hända med de barn som växer upp där. På motsvarande sätt tar man upp invandrarproblematiken. När jag bläddrade igenom de här motionerna slog det mig att det är precis samma resonemang som förs och precis samma fråga som diskuteras bland vänner och bekanta: Vart är Sverige på väg socialt och i det goda livet? Mot den bakgrunden sade vi oss i socialutskottet att vi skulle se om det är möjligt för oss att ta till sig den här gemensamma oron och försöka formulera den gemensamt som en verklighetsbild. Vi kan nog inte bli överens om hur vi skall lösa alla problem, men vi kan komma överens om att ta till oss det här och göra en gemensam skrivning. Det visar sig att vi har lyckats med det. Vi har lyckats få ett tillkännagivande till regeringen som går ut på att vi vill att man framgent i betydligt större utsträckning än hittills jobbar med sektorsövergripande politik. Vi har sagt det många gånger. Frågorna i justitie-, social och bostadsutskottet går in i varandra. Nu börjar vi närma oss den punkt då vi mera medvetet i Sverige måste ta till oss en sektorsövergripande politik. Det budskapet har också kommit från Ingela Thalén i inledningen till välfärdsavsnittet. Där sägs att välfärdspolitiken utsätts för nya utmaningar. Man pekar ut hur den ekonomiska krisen slår i utsatta grupper. I dag hörde vi på förmiddagen hur Laila Freivalds pekade ut ett initiativ bland statssekreterarna om att också få med den här sektorsövergripande ansatsen. För att markera det här gemensamma initiativet i socialutskottet bjöd vi in företrädare för justitie och socialförsäkringsutskottet som fick ge sin syn på det här. Skulle vi ha haft tid skulle egentligen också företrädaren för bostadsutskottet varit här. Man hade gärna sett vad vi framgent kan göra med kulturen som uttrycksmedel i dans, musik m.m. i stället för att gå in på våldets bana. Vi skulle ha kunnat ha med företrädare för idrottsverksamhet och ungdomsidrott. Men vi har ändå visat en bred ansats. Jag tycker att det är en framgång att riksdagen över partigränserna tar till sig den gemensamma verkligheten att vi är oroade och att vi vill ha mera sektorsövergripande politik. Efter det konstaterandet skulle jag för egen del vilja komma med några personliga synpunkter om hur man skulle kunna gå vidare på det här temat och med den här ansatsen. När jag lyssnade på debatten under förmiddagen fann jag att alla var inne på att vi är på väg mot ett mångkulturellt samhälle i Sverige. Vi som jobbar med politik vet att vi har olika idéer och ideologier. I Sverige har vi nu att acceptera att vi håller på att få ett mångkulturelllt samhälle. Människor har rätt till olika religioner. Människor har rätt att vara med i olika politiska partier med olika politiska ideologier. Det måste vi bejaka. Frågan är dock om inslagen i detta mångkulturella Sverige ändå skulle kunna gå att förena i någon form av gemensam värdebas. Det kan vara fråga om ett kitt, ett etiktorg eller vad ni vill för att alla delar i det mångkulturella samhället ändå skall kunna leva i samexistens, så att det inte bryter ut i våld, motsättningar mellan religioner m.m. Det handlar då om den grundläggande människosynen och etiken. Några talare har varit inne på det. Det handlar då om de två stora tankevärldarna som bär upp västerlandet i dag, nämligen den humanistiska traditionen med sina rötter i Aten och den judiskt-kristna traditionen med sina rötter i Jerusalem. De har förenats i definitionen av det lika människovärdet. Jag sitter med i regeringens medicinsk-etiska råd, där vi har arbetat fram en sådan bas och i mycket svåra frågor utifrån en gemensam definition om det lika människovärdet tagit oss fram i ganska svåra dagsaktuella politiska frågor. Det går inte på en dag, inte på en månad och knappt på ett år att ordentligt sätta sig in i frågan om människosynen och dess tilllämpning. Men jag tror att det framgent skulle kunna bli en kompass för det mångkulturella Sverige, så att man också i Sveriges riksdag kan finna lösningar på ganska viktiga och allvarliga frågor som rör humanism och det goda livet. I socialutskottet har vi haft hjälp av etiker och den här människosynen i två viktiga propositioner som vi skall behandla. Det gäller fosterdiagnostiken och allt vad den för med sig samt transplantationer av organ. Vi kommer att möta en proposition om befruktning utanför kroppen. Det här är inte frågeställningar som man bara kan lägga på riksdagens bord, motionera under 14 dagar och sedan tro att det är klart. Det är så djupa och svåra frågor att man måste sätta sig ned och ta längre tid på sig. Man behöver framför allt en genomtänkt människosyn och en etisk kod för att kunna resonera igenom frågorna med ett intellektuellt förhållningssätt och med djupa insikter. Vi har nu lyckats ta oss igenom frågan om fosterdiagnostik. Jag hoppas - samtliga politiska partier har lyckats ena sig - att vi skall klara av även frågorna om donationer av organ och befruktning utanför kroppen. Detta återstår att se. Jag känner också ett behov av - nu pratar jag enbart som socialpolitiker och socialdemokrat - att hävda de humanistiska värdena. Jag vill citera vad Wolf Lepenies, utländsk ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, skrev för en tid sedan i Svenska "Vi hade glömt att samhällen också är kulturer och att mänskliga handlingar styrs av värderingar som ofta bygger på tämligen irrationella motiv. Vi hade glömt att mentaliteter och mentala strukturer är av största betydelse för den väg historien tar. I dag vet vi i hur hög grad framtidens politik måste ta hänsyn till sådana mentaliteter, men vi vet inte riktigt hur det ska gå till. Vad jag har sagt gäller - framför allt den ekonomiska forskningen. Än i dag är genomsnittsekonomerna övertygade om att deras discipliner är, eller i varje fall oundvikligen utvecklas till, en vetenskap - det vill säga ett forskningsfält där kunskap uppstår i sammanhang där kulturer inte spelar någon roll och att denna kunskap kan tillämpas överallt och i varje ögonblick. God nationalekonomi är som matematik, och om verkligheten inte följer ekonomernas ekvationer så är det fel på verkligheten och inte på dem. Allt detta skulle inte ha varit så bekymmersamt om inte nationalekonomin hade lyckats erövra en så prominent plats i den akademiska världen och i det offentliga livet i stort." Jag tar inte det här som generell kritik och säger inte att vi inte måste ha med ekonomiskt tänkande - tvärtom. Jag menar dock att vi som företräder socialpolitik och välfärdspolitik, de mänskliga områdena, med större kraft måste hävda de humanistiska värdena. Då skulle det kunna göras utifrån en syn på det lika människovärdet och med en genomtänkt etisk kod. Man bryter mot dessa viktiga mänskliga värden i större utsträckning i offentlig debatt och i riksdagsbeslut. Så fyra synpunkter som är viktiga att beakta framgent om vi skall få ett gott liv. När socialutskottet förberedde den här debatten bad vi representanter för ett antal sakområden att komma dit. Socialstyrelsen redogjorde för en studie man hade gjort om hur människorna har det i dag i Välfärdssverige. Där hade man negativa definitioner. Man definierade fattigdom så att det gäller om man inte kan leva på sin disponibla inkomst. Hör och häpna, 9 % av Sveriges befolkning kan i dag inte leva på sin disponibla inkomst. Utredningen hade andra negativa definitioner. 15 % hade svårigheter med löpande utgifter. 24 % av svenskarna hade ingen kontantmarginal. De utsatta grupperna är utomnordiska invandrare, ensamstående mödrar och ungdomar. Detta säger i varje fall oss - och jag tror också att det är en allmän uppfattning från socialutskottets sida - att det är väldigt viktigt att människor har arbete. Det är grunden för att de skall ha ett människovärde. Det är också grunden för att de skall ha pengar, så att de kan försörja sig själva och sina familjer. Som jag ser det står icke en ekonomisk politik som inte sätter dessa värden och bekämpningen av arbetslösheten främst i samklang med en socialpolitik som vill hävda det goda livet. Det andra jag vill ta upp och peka på är att vi borde få en mer övergripande politisk styrning av innehållet i välfärden och en sektorsövergripande politik. Vi kan lägga handen på hjärtat och se tillbaka på hur vi har jobbat och debatterat under de senaste 10 15 åren. Rätt mycket av diskussionen om välfärden har handlat om formerna, om man skall organisera si eller så. Varje landsting med självaktning har en egen modell. Det handlar om köpa-sälj-systemet etc. Visst måste vi se över organisationsmodellerna, men i framtiden är det viktigt att man ser till innehållet i välfärden. Det blir än mer viktigt i ett läge då vi drar ner i transfereringssystemen och kommuner och landsting måste prioritera ännu hårdare. Det handlar alltså om verksamhetens innehåll. Hur skall skolan klara av att ge de unga en god start i livet? Hur skall landstingen leva upp till kraven på kvalitet, trygghet och likvärdig vård för alla? Detta är de viktigaste frågorna för människor. Man måste lyfta fram kvaliteten och individperspektivet mer. Jag vill veta att min pappa får den bästa vården. Om det händer mina familjemedlemmar någonting vill jag veta att de får den kvalitativt bästa vården. Då måste vården visa upp kvalitetsinstrument och vara klart inriktad på ett individperspektiv. Hela debatten i dag går ut på att man skall styra mot sektorsövergripande insatser. Jag läste i Svenska Dagbladet om händelserna i Vålberg. Företrädare för polisen, skolan och socialtjänsten sade att de sedan en lång tid tillbaka kände till problemen men att de väntade för länge och inte tog i tillsammans. Varför gjorde de inte det? Sten Svensson och jag satt under två tre år i Psykiatriutredningen. Vi kunde konstatera att dessa människor for illa, eftersom de olika myndigheterna puttade dem emellan sig. Varför gjorde de så? Jag tror att det är nödvändigt att vi som politiker övergripande säger att det måste bli en inriktning på innehållet. Formerna är viktiga, men innehållet och sektorsövergripande insatser är viktigast. Detta förhållande uppstår nämligen inte av sig självt. Tjänstemännen i dessa byråkratier sitter med sina kikarsikten inställda på sina områden och tror att de är världens centrum. De har inte det övergripande perspektivet, och det kanske vi inte heller skall begära. Men vi som politiker skall ha det. Det tredje jag vill peka på handlar om barn och ungdomar och om en god start i livet. Jag har uppfattat det som att vi är överens om detta. Låt oss leka med en tanke! Tänk om vi skulle börja med att ta med idén om människors lika värde och de etiska koderna! Hur skulle ett sådant resonemang kunna börja? Då skulle vi få en föreläsning om de etiska koderna som handlar om rättvisa, självbestämmande, godhet, att undvika att göra ont, lidandeprincipen och att medverka till att folk far från illabefinnande till välbefinnande. Då har vi med oss det i bagaget. Vi vet att det är slumpen som bestämmer hur vi får det. Vi kan födas förståndshandikappade eller väldigt begåvade. Vi kan födas av fattiga eller rika föräldrar. Vi kan födas fysiskt handikappade eller inte. Om man tillämpar de etiska principerna betyder det att samhället inte kan acceptera att vår stund på jorden bara får rulla igenom med så olika livsförutsättningar. Det krävs ett ställningstagande från politikerna om hur dessa förhållanden skall utjämnas, så att dessa etiska principer kan fullföljas. Då är vi inne på ställningstaganden vad gäller handikappolitik, och vi är inne på svåra ställningstaganden i fråga om vi skall stödja föräldrar i hemmet eller inte. För en tid sedan läste jag om de tragiska händelserna i England 1992. Två tioåriga pojkar mördade - jag tror att det var en februarikväll - en tvåårig pojke. En journalist hade kikat på hur miljön var för dessa barn. Det visade sig att föräldrarna aldrig hann bli vuxna. De satt kvar i tonårsföreställningar och fick sina ideal från västernfilmer, och de drack sprit. De unga pojkarna som blev mördare hann aldrig bli vuxna på grund av en så eländig situation i hemmet. Likväl bedömdes dessa tioåringar av ett vuxensamhälle som vuxna. Detta skedde i rättssalen, i polisförhören och vid inlåsningen. Medierna var inte nådigare mot dem än mot andra. Detta visar på ett dilemma. Hur skall vi stödja och komma in på ett tidigt stadium när vi vet att det kan hända olyckor? Jag tror att etiken och synen på människors lika värde - när vi diskuterar barn och ungdomar - skulle kunna vägleda oss till djupare ställningstaganden i politiken än hittills. Socialutskottet har besökt ett LVU-hem. Där fick vi höra om en kille som gick i åttan eller nian. Han hade haft läs och skrivsvårigheter hela tiden, men det hade inte upptäckts. Det gjorde honom osäker, och han kom in på brottets bana. I utskottet frågade vi oss hur det kan komma sig att skolan låter en ung människa med så grava handikapp gå igenom utan att det upptäcks. Vi har sett flera sådana exempel. I framtiden tror jag att vi skulle ha en press, så att de kunskaper som man har inom kriminalvården och socialtjänsten om hur det går snett och hur tidigt det sker överförs till skolan och också till dagis. Då kan man komma in på ett tidigare stadium. Detta har vi sagt flera gånger. Jag tror att vi måste få en politik för en överföring av kunskap. De kommersiella TV-kanalerna har varit uppe. Vi vet att videovåldet och våldet i de kommersiella TV kanalerna stör beteendet. En fråga är: Hur skall socialpolitikens etik bringas i överensstämmelse med den politik som vi har vad gäller radio och TV? Det är uppenbarligen inte någon harmoni i dag. Det finns våld bland ungdomar. Allt fler tycker att vi borde få en samordning mellan rättsväsendet och andra berörda myndigheter. Det har varit temat här i dag. Frågan är hur vi skall åstadkomma den samordningen. Vi har haft en hearing om anabola steroider. Det var intressant att höra den unge tyngdlyftaren Rainhold Gustavsson som kom till utskottets utfrågning. Han kunde vittna om hur han hade börjat äta dopningspreparat. Han berättade om dubbelmissbruk, elände och våld och om hur han tog sig ur detta. Det var en lärdom för riksdagens ledamöter att få detta individperspektiv. Jag hoppas att den här utredningen kommer fram till kriminalisering, mer upplysning och hårdare tag när det gäller de anabola steroiderna. Jag skall avsluta med att säga något om behovet av bra beslutsunderlag, även sektorsövergripande beslutsunderlag. Sverige har skrivit på FN:s barnkonvention. Nu har vi haft nedskärningar i välfärdssamhället, och vi hör från föräldrar och dagis att det har skett försämringar för barnen. Då uppstår frågan: Hur är situationen i dag? Vi har inte kommit så långt att vi har ett löpande informations eller redovisningssystem som kan ge oss en aktuell faktabild. Vi får mycket bra rapporter från Socialstyrelsen, som regeringen begär att man skall göra, och vi har forskningsrapporter. Det är alldeles utmärkt, men det räcker inte. Vi borde kunna gå vidare och ställa ett mer heltäckande informations och redovisningssystem på fötter som också tar upp kvaliteten - mäter den - och utvärderingar. Då kan vi få svar på frågan om hur välfärden stämmer med medborgarnas behov och önskemål. Det skall vara mer attitydundersökningar i beslutsunderlaget än rena konsumtionsstudier. Jag vet att kommuner och ett antal berörda myndigheter har börjat med ett sådant här arbete. Jag undrar om man inte kan trycka på politiskt, så att det om tre fyra år finns en mycket bra början till ett heltäckande informationssystem. Därmed, fru talman, skall jag avsluta med att yrka bifall till hemställan i socialutskottens betänkanden som behandlas i ett sammanhang. Jag yrkar avslag på reservationerna.

Fru talman! Det som Bo Holmberg tar upp om den etiska kompassen är utomordentligt viktigt. Vi har nu provat på ett arbetssätt som har inneburit att vi utifrån våra olika politiska ideologier och utan prestige har arbetat oss igenom dessa motioner och kommit fram till ett gemensamt resultat. Det har varit en tillgång att vi just har olika politiska ideologier. Jag tror att detta är ett riktigt sätt att arbeta på i framtiden vad gäller många frågor. Avsikten är också att höja allmänhetens förtroende för oss politiker. Detta är en fråga som den informella etikgrupp som jag har varit med i har arbetat med i riksdagen. Det andra jag vill ta upp är hindren mot sektorsövergripande insatser. Jag tror att det är viktigt att vi nu analyserar var bromsklossarna ligger. Det kan vara sekretesslagen, olika utbildning hos olika personalkategorier, våra olika referensramar eller sätt att hantera vårt eget språk som kan ligga i vägen för ett tvärsektoriellt samarbete. Jag hoppas att arbetet framöver går ut på att undanröja sådana hinder. Vi har inte råd med dem.

Fru talman! Jag vill också instämma i det oerhört angelägna i de etiska grundvärderingarna i allt arbete och speciellt inom detta område. Där vill jag också nämna Prioriteringsutredningen, som kommit fram med ett enigt betänkande. Där finns mycket bra riktlinjer att arbeta efter. Jag måste också hjälpa Bo Holmberg att rätta till en sak som jag hoppas att han sade fel. Han sade att grunden för människovärde är att ha jobb. Jag vill med bestämdhet säga att alla människor har ett absolut, unikt och okränkbart människovärde vare sig de har arbete eller inte. Det är ett viktigt konstaterande för alla stackars människor som är arbetslösa ute i samhället, att man har ett fullvärdigt människovärde även om man är arbetslös.
Fru talman! Jag skall genast rätta till det. Vad jag försökte säga var att vi har lyckats, i det etiska rådet och också i Sverige, att förena den kristna människosynen, som bygger på att vi är skapade av Herren, och den humanistiska traditionen. De två människosynerna förenas i definitionen av människors lika värde, som bygger på existensen av våra liv, vad vi är och inte vad vi har eller vad vi gör. Detta är det lika människovärdet, och ingenting annat.

Fru talman! Det blir kanske inte så mycket en replik utan mera ett instämmande. Jag tyckte att det som Bo Holmberg sade var mycket intressant. Bo Holmberg ställde humanismen mot ekonomismen. Det var en intressant tankegång, att vi ibland skulle kunna fatta beslut på humanistisk grundval i stället för ekonomistisk. Bo Holmberg kom också in på hur åtgärder slår mot barn och ungdom och att vi har dåliga känselspröt och vet väldigt litet. Jag undrar hur Bo Holmberg ser på sänkningen av barnbidraget och på vilka grunder ni har ställt förslag till sådana nedskärningar. Är det ett typexempel på att ekonomismen går före humanismen, eller hur bedömer Bo Holmberg det? För att vinna tid vill jag också ta upp ett par reservationer. Jag har fått en uppmaning från talmannen om att jag yrkade bifall till för många reservationer. Jag skulle vilja dra tillbaka mitt yrkande om bifall till reservationerna 22, 31 och 39. Jag kommer inte att begära någon rösträkning i fråga om de reservationerna utan bara de återstående.
Fru talman! Jag ville peka på konflikten mellan ekonomism och andra värden. Vad jag ville peka på är att det i dag finns en klar tendens både i Sverige och ute i Europa. Ekonomin har fått alldeles för stort svängrum i förhållande till humanismen och de demokratiska värdena. Det är många med mig som tycker att demokratin och humanismens ideal i f.d. öst har fått stå tillbaka för den s.k. chockterapin. Vi har i alla europeiska länder skrivit under på de mänskliga rättigheterna. Vi håller tal om etik och humanism. Ändå låter vi detta hemska ske i f.d. Jugoslavien. Det är långt mellan de etiska deklarationerna och verkligheten. Det var detta jag ville påpeka och säga att vi som företrädare i socialpolitiken i större utsträckning skall lyfta fram den humanistiska människosynen, väl medvetna om att ekonomin är sådan att vi tvingas fatta beslut som vi inte tycker om.

Fru talman! I tider när debatten först och främst, kanske av naturliga skäl, kommit att handla om arbetslöshetsbekämpning och ekonomisk återhämtning och när prioriteringarna är som svårast, krävs det en ordentlig diskussion om socialpolitikens roll och innehåll. Därför är det alldeles extra glädjande att enigheten kring inriktningen och det välskrivna betänkandet blir en så bra utgångspunkt i debatten. Av socialutskottets betänkande framgår att vi i arbetslöshetens och den ekonomiska krisens spår ser tendenser som är ytterst allvarliga på en rad samhällsområden. Det handlar om tilltagande boendesegregation, ökad utslagning, barn som far illa, alkoholoch drogmissbruk och ett våld som skrämmer. Min generation har inte tidigare upplevt en arbetslöshet som den vi har nu. Inte sedan andra världskriget har Sverige varit utsatt för så stora påfrestningar som just nu. Hela min uppväxt har präglats av ständiga förbättringar - litet mera, litet bättre. Många jag möter nu är naturligtvis oerhört oroade och säger: Jag känner inte igen mig längre. De är arga. De protesterar. Men även om de nu är kritiska är deras vrede och deras krav på att vara med och påverka utvecklingen ändå ett stöd. Men när jag träffar människor som förtvivlat säger: Det går inte att göra någonting, jag har inte en chans, jag ger upp - då blir jag skakad, därför att framtiden är inte ödesbestämd. Vi kan lösa våra ekonomiska problem och få fast mark under fötterna igen. Vi kan sluta att låna till välfärden, även om vägen dit är lång. Det är därför som regeringen nu genomför ett av de största saneringsprogrammen som något industriland gjort under efterkrigstiden. Det är nödvändigt att göra detta. Men det är lika nödvändigt att det sker på ett sätt som inte leder till ökande och bestående orättvisor eller till priset av ett för alltid otryggare och osäkrare samhälle för alla. Vi får inte lämna vare sig enskilda eller stora grupper av människor efter oss på vägen mot ökad tillväxt och bättre ekonomi. En sådan krisbekämpning skapar bara nya problem, som kostar både pengar och lidande. När vi nu måste gå in och spara balanserar vi ibland på en tunn knivsegg. Människor som är i riskzonen för att hamna utanför kan vara barn med arbetslösa föräldrar som har svårt att klara ekonomin och som har tappat tron på sig själva. En del av de barnen är jag mycket orolig för. Barn och ungdomar med invandrarbakgrund som bor i segregerade bostadsområden är en annan riskgrupp. De har svårt att hävda sig i samhället och riskerar också att hamna i ett utanförskap. Skillnaderna i hälsa ökar mellan olika befolkningsgrupper. Lågutbildade eller kortutbildade kvinnor med tung arbetsbörda både hemma och på jobbet är en annan utsatt grupp. Många av dem drabbas av försämrad hälsa, trots att hälsan hos Sveriges befolkning generellt blir allt bättre. Många människor kommer in i en ond cirkel som de har svårt att bryta själva. Den som blir av med sin bostad har svårt att klara jobbet och riskerar att hamna i missbruk. Det finns i Stockholmsområdet mellan 500 och 600 hemlösa kvinnor, i härbärgen, inackorderingshem och behandlingshem, som därefter inte har någonstans att ta vägen. De har ingen egen bostad. Det finns bara cirka trettiotalet platser på särskilda kvinnohärbärgen. Så finns det människor som behöver ett alldeles särskilt stöd av en annan sort. Jag tänker framför allt på människor med funktionshinder, de psykiskt störda och ensamma äldre som inte klarar sig själva. Vi gemensamt, samhället och samhällsresurserna, måste ta oss an de här människorna även när det är ont om pengar. Skyddsnäten måste finnas för de mest utsatta. Det är livsviktigt att stat, landsting och kommun gör rätt prioriteringar. Det är när det råder brist i kassan som solidariteten sätts på prov. Det är när vi måste prioritera bort någonting som vår känsla för rättvisa prövas. Om detta svåra inte görs i dag av oss, då gör någon annan det i övermorgon, och med all sannolikhet utan någon som helst urskillning. Samhället måste hjälpa till med att skapa de goda cirklarna: utbildning, arbete och bostad. Samhället måste också ansvara för gemensam finansiering. Det nämnde bl.a. Barbro Westerholm. Det är samhällets roll att ansvara för detta, så att goda förutsättningar ges för människor att leva ett självständigt liv och ett så gott liv som möjligt. Socialförsäkringarna är en stomme, folkhälosarbetet, hälso och sjukvården en annan. En annan del av detta stöd finns också inom socialtjänsten. Vi kommer tillbaka i riksdagsdebatten litet senare genom en särskild proposition i höst som bygger på Socialtjänstkommitténs betänkande. Det finns naturligtvis redan nu skäl att ange mera principiella deklarationer, nämligen att samhället genom dessa olika strukturer måste ställa upp för dem som behöver extra stöd. Fru talman! Ingen människa är enbart stark eller svag. Alla kan vara med och bidra till förändringar och förbättringar om de får en rimlig chans. Vi kan inte acceptera att fler och fler människor ställs utanför samhällsgemenskapen och tappar kontrollen över sitt eget liv. När vi nu i krisens spår ser en allt ökande segregation måste vi reagera. Vi kan inte acceptera att skillnaderna mellan de bäst ställda och de sämst ställda ökar och att de i allt större utsträckning bor i skilda områden, för att inte säga i skilda världar. Därför har regeringen bl.a. tillsatt Storstadsutredningen. Syftet med den är att den skall hitta metoder som kan bidra till att bryta den negativa utvecklingen i de mest utsatta bostadsområdena. Storstadsutredningen skall inte i första hand utreda. Den skall komma med förslag som kan bidra till att vända utvecklingen. Den skall ta vara på den kraft och vilja till förändring som finns hos människor som bor i dessa områden. Här finns förvisso problem, stora problem. Men det finns också stora möjligheter. Det krävs naturligtvis, vilket har lyfts fram i debatten av flera, en samordning t.ex. mellan socialtjänst och arbetsmarknadspolitik, och den är viktig. Vi har på många håll brist på ekonomiska resurser. Men det finns mänskliga resurser, och strävanden att ge alla förutsättningar att leva ett självständigt och bra liv får givetvis inte mattas av. Omsorgen om dem som behöver extra stöd - barnen, de sjuka och de gamla - får inte gröpas ur. Då riskerar vi inte bara en materiell utarmning utan också social och andlig fattigdom. I ett sådant samhälle växer vanmakten, oron och misstänksamheten mellan människor. I ett sådant samhälle kan ingen till slut känna sig trygg.

Herr talman! Storstadsutredningens syfte är att stärka människor så att de gemensamt i sina bostadsområden skall kunna bryta sig ut och förhindra en sådan utveckling. Herr talman! Förmiddagens debatt beskrev hur vårt land har skakats av ett antal allvarliga våldsdåd de senaste åren. Det var en väldigt viktig diskussion. De fruktansvärda bilderna av söndersparkade ansikten, avskurna händer och blodet från någon som kom i vägen för ett dödande vapen skrämmer oss. Det är naturligtvis svårt att med ord beskriva den avsky och den vrede vi känner över att något sådant kan hända. Som medmänniskor reagerar vi starkt. Vi tänker på offren, på deras vänner och anhöriga, på barnen, på syskonen och föräldrarna som har råkat ut för någonting så ohyggligt. Alla drabbas på olika sätt av våldet, också anhöriga till förövarna. Det finns inga enkla förklaringar och inga enkla vägar att komma till rätta med våld, vare sig det sker på gatan eller i hemmet, vare sig det handlar om en ung pojke som blir nedslagen utanför en restaurang eller ett barn som har misshandlats av sin far. Precis som Barbro Westerholm sade i sitt inlägg måste vi reagera mot förhärligandet av vissa inslag i medier och marknadsföring. Det är oerhört provocerande. Jag såg på vägen till jobbet i morse en annons där man gjorde reklam för ett medel och där man slutade annonsen med att säga: Detta kommer att göra pojkar till män. Det är naturligtvis viktigt för oss att vi lyfter upp och pekar på hur den typen av argument och marknadsföring kan leda in på väldigt farliga vägar. Även om det inte finns några enkla lösningar finns det en stark vilja hos svenska folket att bekämpa våldet. I den viljan finns det en väldig kraft, och ingen får lov att vara tyst. Regeringen vill föra en öppen dialog om hur vi skall minska våldet. Det är en dialog som ligger bortom slagord och de förenklade lösningarna. Om några veckor kommer regeringen att presentera sina samlade åtgärder. Det är ett arbete som måste ske över ett brett fält, alltifrån att ta fram kunskaper om våldets orsaker, att sammanfatta och ta vara på det som socialutskottet och socialförsäkringsutskottet diskuterat, att analysera dopningens omfattning, att studera våldsskildringarnas effekter till att bekämpa alkohol och drogmissbruket hos unga. Det gäller också att avsätta medel för bekämpning av rasism och förhindra förekomsten av barnpornografi, att ta fram nya metoder för att minska våld mot kvinnor och en rad ytterligare åtgärder. Vi kommer samtidigt att genomföra ett rundabordssamtal där representanter för regeringen tillsammans med kungen lyssnar på erfarenheter från ett antal företrädare för organisationer som aktivt arbetar för att bekämpa våldet. Det arbetet är i högsta grad värt att uppmärksammas och att sprida kunskap om. Det pågår väldigt mycket sådant arbete ute i samhället. Fler kan vara med att se till att deras bostadsområde, deras skola och deras nöjeslokaler blir fria från våld. Föräldrar, lärare, fritidsgårdspersonal och föreningsaktiva, ungdomar och vuxna tillsammans, är en enorm resurs i kampen mot våldet. Herr talman! I regeringsförklaringen i höstas angav statsministern att den grundläggande uppgiften för regering och riksdag är att åstadkomma en social och ekonomisk modernisering av Sverige och att värna och utveckla välfärden. Detta har socialutskottet väl fångat in i sitt betänkande som svar på ett antal motioner. Utgångspunkten för det välfärdsprojekt som nu pågår inom Socialdepartementet, och som i stora drag har tre syften, är att skaffa bättre kunskaper om hur de senaste årens stora förändringar påverkat människors liv och vardag. Det gäller inte minst att få bättre kunskaper om hur barn och unga påverkats av arbetslöshet och ekonomisk kris.

Kunskaper, debatt och idéer är tre viktiga beståndsdelar i ett demokratiskt samhälle om man vill åstadkomma en utveckling som alla är delaktiga i och som alla kan påverka. Som motionärer och utskottet framför krävs det således ett sektorsövergripande angreppssätt som bygger på en långsiktig strategi för välfärd, trygghet och arbete. Det är förutsättningen för att Sverige skall fortsätta att vara ett välfärdsland för alla sina medborgare. Herr talman! Samtliga partier i riksdagen har angett färdriktningen för välfärdsutvecklingen genom sitt tillkännagivande. Detta blir ett starkt stöd i Socialdepartementets arbete med välfärdsprojektet.

Fru talman! Jag vill gärna rikta ett tack till socialminister Ingela Thalén för att hon här så tydligt tog till sig det enhälliga tillkännagivande som vi i socialutskottet har enats om. Det innebär att vi skall satsa mer på sektorsövergripande verksamhet och att man skall gå in mycket tidigare i problemområdena än vad som hittills har varit fallet. Jag tycker att det är utomordentligt värdefullt. Det blir, som socialministern själv formulerade det, ett starkt stöd från riksdagens sida för fortsatta insatser på detta område. Vi avvaktar också en lång rad utredningar på dessa områden, som har refererats i betänkandet. Jag går inte in på några detaljer, men det är ganska mycket. Vi ser fram emot resultat av det arbetet.

Det är utomordentligt värdefullt att vi kan komma överens över blockgränserna mellan alla partier. Ytterligare ett fall där jag vill instämma med Ingela Thalén är när hon säger att det finns en stark vilja från alla riksdagens partier att värna dem sämst ställda grupperna. Hon nämnde som exempel de psykiskt störda. Vi var där återigen totalt eniga i utskottet och i utredningen, där jag och vice ordförande Bo Holmberg, dåvarande ordförande i socialutskottet, tillsammans med ytterligare medarbetare lade fram ett enhälligt betänkande, som sedan på samma sätt följdes upp av riksdagen. Det var på samma sätt när det gäller handikappfrågorna, och det var värdefullt. Jag hoppas att den modellen också kommer att tillämpas av dem som har ansvaret för den ekonomiska saneringen.

Herr talman! Vårt betänkande har ju varit klart ett par veckor. Det handlar ju inte i och för sig så mycket om ekonomi. Men vi fick i går kompletteringspropositionen, och där föreslås väldigt hårda nedskärningar på Socialdepartementets område. Det är ett anslag som jag är bekymrad över, bidrag till missbrukarvård och ungdomsvård, som skall minskas med 645 miljoner. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Men jag vill ändå ställa en fråga mot bakgrund av den debatt vi fört i dag. Finns det någon förklaring till det? Är det bara en bokföringsteknisk fråga eller är det substantiellt?
Herr talman! Det speciella anslag som Stig Sandström tar upp skall ses tillsammans med det nya inkomst och kostnadsutjämningsförslaget för kommuner och landsting. Större delen av dessa medel kommer alltså att ingå i kommunpåsen med undantag för 75 miljoner som kommer att finnas kvar för stimulans och särskilda insatser.
Herr talman! Socialministern tog i sitt anförande upp detta med att det är svårt att göra prioriteringar när pengarna tryter. Till den debatten hör ju den fråga jag ställde i mitt anförande, nämligen vad det var som låg bakom den prioritering man gjorde när man sänkte anslaget till assistansersättningen till handikappade samtidigt som man sänkte matmomsen. Den handlingen stämmer inte med det anförande socialministern höll här.
Herr talman! Reformen om personlig assistans var naturligtvis mycket svårbedömbar i grundutredningen. Man gjorde den bedömningen att kostnaderna skulle ligga runt 40 kr per timme till en personkrets på strax under 7 000 personer. När det gäller personkretsen ser det i dag ut som om det är där man ligger. Men timkostnaden ligger inte på 40 kr per timme utan på strax under 70 kr per timme. I det förslag som vi nu går till riksdagen med lägger vi på 300 miljoner kronor i förhållande till den prognos som den förra regeringen lade fram.

Vi måste gå in och analysera orsakerna. När detta är klart får vi göra en bedömning av var man kan gå in och göra förändringar. Jag vill understryka, vilket jag sagt i direktivet, att det handlar om att försvara reformen. Det handlar om att se till att de personer som behöver personlig assistans får det i den omfattning som de behöver för att kunna leva ett värdigt liv.
Herr talman! Det var ingen lätt sak att bedöma exakt vad det här skulle kosta. Det skall erkännas att kostnaderna blev högre. Men jag tar fasta på socialministerns sista mening om att de som är i behov av assistansersättningen skall få sina behov tillgodosedda. Att man sedan utreder vad som har legat bakom osv. kan väl vara riktigt. Men ersättningen måste utgå utifrån deras behov.
Herr talman! I de första rapporter som har kommit in till Socialdepartementet finns det vissa indikationer på att det har skett förskjutningar i andra verksamheter runt om i kommunerna. Man måste göra analyser av dem för att kunna se helheten när det gäller rätten till personlig assistans och rätten till annat stöd ute i kommunerna när det gäller boende och annan service för att kunna göra en korrekt bedömning av det stöd som människor med grava funktionshinder har rätt att få. Man måste se detta i förhållande till rätten till personlig assistans. Jag vill poängtera att i förhållande till den första prognosen har denna reform fått ytterligare 300 miljoner kronor. Det är definitivt inte någon nerdragning i förhållande till de prognoser man gjorde.
Herr talman! Jag vill också instämma i ett tack för socialministerns mjuka och fina anförande. Men jag måste få fråga socialministern om hon anser att det kommer att vara möjligt med den höga ambitionsnivån med de kraftiga besparingar som kommer att läggas på kommuner och landsting. Jag minns med viss bävan de ageranden som fanns i kammaren under den förra regeringsperioden när vi var med och drog in pengar till kommuner och landsting. Då var ju kommentarerna inte nådiga från den dåvarande oppositionen. Jag vill också poängtera att man i debatten här för något slags diskussion om man skall ha ekonomiseringsprinciper eller etisk vägledning. Jag anser att detta hör ihop. Vi måste skilja på mål och medel. Ekonomiska möjligheter är medel att nå mål. Det är viktigt. Jag har också vid något tillfälle tagit upp Prioriteringsutredningens etiska och principiellt viktiga ståndpunkter. Min fråga är då: När kommer propositionen omkring Prioriteringsutredningen?
Herr talman! Det är landstingen som skulle ha drabbats mest av egenavgifterna om de hade räknat med att bli kompenserade för att man finansierar sjukoch arbetslöshetsförsäkringar med avgifter. Men de har klokt nog inte räknat med detta. Vi har inte tidigare givit sådan kompensation. Inkomst och kostnadsutjämningssystemen bygger på att man skall jämna ut inkomster och kostnader mellan kommuner och landsting så att de får något så när lika möjligheter att bedriva verksamhet. I övrigt är det naturligtvis som Chatrine Pålsson säger att påfrestningarna i kommuner och landsting är stora. Men den största anledningen till den påfrestningen är ju den höga arbetslösheten som minskar deras skatteinkomster på samma vis som statens inkomster minskar när man har hög arbetslöshet. När det gäller den konkreta frågan om Prioriteringsutredningen kan jag säga att den är ute på remiss. Efter önskemål har vi gett god tid för remissen för att man skall kunna få en fördjupad diskussion. Den är ute på en mycket bred remiss lokalt, regionalt och till de vanliga. Jag tror inte att vi kan komma med en proposition förrän allra tidigast sent under hösten med hänsyn till remissomgången.
Herr talman! Även jag välkomnar mycket det samförstånd som vi har lyckats åstadkomma i arbetet med den här propositionen. Jag uppskattar också det mjuka tonfall som mestadels brukar tillskrivas kvinnliga politiker men som hela den här debatten har präglats av. Jag tycker att det är fint. Jag tyckte att Bo Holmberg på ett utomordentligt fint sätt gav uttryck för detta när han sade att det är viktigt att man först och främst ser till välfärdspolitikens innehåll och inte till dess former. Jag försökte att säga något liknande även i mitt anförande fast det kanske inte blev lika bra uttryckt, men det var samma tanke som låg bakom. En förutsättning för att detta skall bli möjligt är ju att regeringen och socialdemokraterna frigör sig från en del av den roll de har iklätt sig att vara de nuvarande formernas försvarare i alla lägen. Därför skulle jag gärna vilja fråga socialministern: Är socialdemokraterna och regeringen, utifrån den här diskussionen med de gemensamma mål som vi är ganska överens om som utgångspunkt, beredda att förutsättningslöst diskutera alla de former som vi i dag driver socialpolitik i? Är ni öppna för en sådan diskussion om vi i huvudsak kan vara eniga om målet?
Herr talman! Roland Larsson använde formuleringen "alla de former". Om jag skulle vara riktigt ärlig skulle jag säga: Nej, det är jag inte, inte alla de former som verksamhet bedrivs i. Jag har sett former som jag inte vill ha kvar, som jag vill städa undan och som jag inte tycker har god kvalitet. Men om vi är överens om en formulering där vi säger att det handlar om en gemensam finansiering via skatt och till en liten del genom avgifter. Denna drift, denna verksamhet, kan ske genom enskild vårdgivning, genom kooperation och genom privat verksamhet under sträng kontroll så att de ger det som vi kräver i form av kvalitet, människovärdig behandling och inflytande från de enskilda medborgarna och patienterna. Om vi kan vara överens om detta kan vi mötas på det diskussionsplanet och säkert komma en god bit på väg. Men det är oerhört viktigt att man är stram när det gäller vad man menar med alla de olika former som kan erbjudas. Sedan kan frågan om att flytta över verksamhet från landsting till kommun och att flytta över ansvar för verksamhet som har att göra med myndighetsutövning från kommun till enskilda ligga under ytan i den här diskussionen. Här finns en massa fällor i debatten som vi inte riktigt har hittat ännu. Vi får naturligtvis fortsätta den diskussionen. Men låt oss mötas där och resonera förutsättningslöst, men förutsättningslösheten innebär inte en hållningslöshet ifrån min sida.
Herr talman! Jag kräver naturligtvis inte att socialministern skall ta ställning till alla mina former, om jag får uttrycka mig så. Jag ser frågan mer så här: Är socialministern och regeringen beredda att förutsättningslöst ta upp en diskussion? Att sedan acceptera förändringar är något helt annat. Vad min fråga gällde var alltså om ni är beredda att förutsättningslöst öppna för en sådan diskussion. Det är något av ett villkor för att den öppna atmosfär som vi nu har lyckats skapa här får ett genomslag i praktisk handling på något sätt. Att ta ställning till vart detta leder är för tidigt, och jag kräver inte heller att socialministern skall göra det.
Herr talman! För att det här resonemanget inte på något sätt skall skapa missförstånd vill jag säga att jag när det gäller hälso och sjukvård har uttryckt min syn på regeringens syn i primärvårdspropositionen, t.ex. när det gäller synen på privata vårdgivare. Vad avser socialtjänstens område tror jag att man har alla skäl att vara oerhört uppmärksam på i vilka former en del av familjevård och annan verksamhet bedrivs. För att gå in på den del av socialtjänstens område som t.ex. Chatrine Pålsson berörde i sitt inlägg, missbrukarvården, kan jag dela uppfattningen att LP stiftelsen gör ett utomordentligt arbete, precis som Stadsmissionen, Frälsningsarmén och många andra frivilligorganisationer och folkrörelser. Jag tycker att de har mycket viktigt att ge i form av stöd, vård och daglig samvaro för människor som behöver det, och vi skall naturligtvis på olika sätt försöka ge dem ekonomiskt stöd till detta. När det gäller finansieringen är det väl ingen hemlighet vad jag tycker. Vi har åtminstone klarat ut vad det gäller i verksamheterna. Sedan kan vi förlänga diskussionen till annan vård och omsorg, t.ex. barnomsorg. Jag tycker att vi därvidlag har stora möjligheter att resonera med varandra.

Herr talman! Jag vill först uttrycka min glädje över att justitieutskottet har givits möjlighet att delta i välfärdsdebatten. Välfärd kan ju bl.a. uttolkas som "att färdas väl", och för att färdas väl genom livet krävs inte bara materiell försörjning. Färden är inte god om vi t.ex. är rädda för att bli offer för brott. Herr talman! Familjen har avgörande betydelse då det gäller att förhindra att unga människor begår brott. Föräldrarna måste alltid ha huvudansvaret för att barn och ungdomar lär sig respektera andra människor. Bästa sättet att förebygga brottslighet är att barn och ungdomar får lära sig att ta ansvar för sig själva och sina medmänniskor. Som vuxna har vi en skyldighet att dels fungera som goda förebilder för de unga, dels lägga oss i så snart vi upptäcker att unga människor i vår närhet genom sitt beteende signalerar att de är på väg att spåra ur. Detta innebär bl.a. att vi alla har ett ansvar för att med ord och handling tydligt visa att vi inte accepterar kriminalitet eller andra hänsynslösa beteenden. Föräldrarnas skadeståndsansvar för barns handlingar preciserades och utökades på den borgerliga regeringens initiativ. Denna skärpning är en viktig markering från statsmakternas sida att man numera ser på föräldraansvaret på ett annat sätt än tidigare. Också försök med frivillig föräldrasamverkan för att hindra ungdomar från att ägna sig åt fylleri, förstörelse och våld är av mycket stort värde. Aktioner av typen "farsor och morsor på stan" är värda all uppmuntran och allt stöd. Efter familjen är det skolan som har den viktigaste uppgiften då det gäller att förebygga brott. Det är här inte endast fråga om att skolan skall förmedla grundläggande kunskaper om vad som är tillåtet och otillåtet i samhället. Det gäller i lika hög grad att se till att skolarbetet fungerar. Märker elever att de inte behöver följa lärarnas anvisningar eller att de kan skada andra elever eller skolans egendom utan att de möts av en tydlig reaktion, är detta ett svek mot den normförmedling som familj och lagstiftare bedriver. I vissa av de s.k. miljonprogramsområdena kan vi i dag se att undermåliga kunskaper i svenska språket, som också resulterar i dålig skolunderbyggnad i övrigt, är en bidragande orsak till mycket ont i vårt samhälle. När förmågan att göra sig förstådd med ord inte räcker till ligger våldet ofta nära till hands. Från bl.a. brottsförebyggande synpunkt är det förödande när unga människor lämnar skolan med rakt igenom bristfälliga kunskaper och dåliga betyg och därmed en i princip stängd arbetsmarknad framför sig. Skolans betydelse och ansvar för unga människors utveckling kan därför inte nog betonas. Det senaste årets brutala våldshändelser har på nytt väckt frågan om medievåldets betydelse för utvecklingen av våldstendenser bland barn och ungdomar. Det finns i samhället starka önskemål om att ta avstånd från yttringar som uppmuntrar till människoförakt och våld. Vi moderater delar naturligtvis den uppfattning som kommer till uttryck i sådana önskemål. Speciellt känsligt är det förstås när barn och ungdomar som ännu inte har hunnit bilda sig en färdig moraluppfattning möter meningslöst våld i olika former. Men vi är också motståndare till att införa censur och förbud. Anledningen är att vi är övertygade om att förbud inte är bästa lösningen på den här sortens problem. Avgörande för hur man ställer sig i denna fråga är naturligtvis vilken människosyn man har. Man tror antingen på den enskilda människans förmåga att ta ansvar för sig själv eller på att makthavarna är bäst skickade att utforma och överföra normer. Ett viktigt bidrag för att stävja medievåldet är enligt vår uppfattning att effektivisera videohandlarnas ansvar för otillåten utlämning av film eller videogram. Därför har också vi moderater föreslagit en effektivisering av den regel härom som finns i vår lagstiftning. att ge Brottsförebyggande rådet i uppdrag att utarbeta ett underlag för ett nationellt brottsförebyggande program i syfte att samordna rättsväsendets brottsförebyggande arbete med det brottsförebyggande arbete som bedrivs inom andra samhällssektorer. En central fråga för BRÅ att ta ställning till är vilka åtgärder som krävs för att förhindra att barn och ungdomar dras in i kriminalitet och missbruk. Det ligger också i uppdraget att beakta vad som anges i direktiven till trygghetsutredningen när det gäller lokalt brottsförebyggande arbete i olika samverkansformer. Om brottsligheten skall kunna minskas och människor känna trygghet mot brott, måste kriminalpolitiken samordnas och bygga på en helhetssyn. De brottsförebyggande åtgärderna inom rättsväsendet måste därför samordnas med insatser från andra myndigheter samt från enskilda organisationer och näringsliv. För att uppnå de kriminalpolitiska målen räcker det alltså inte med traditionella kriminalpolitiska åtgärder. Den förebyggande effekten av ett straffsystem skall naturligtvis inte undervärderas, men av avgörande betydelse är att brottsligheten bekämpas på ett tidigt stadium och på bred front. Exempelvis begås det första brottet ofta redan i 10-12-årsåldern. För att hindra uppkomsten av en brottskarriär måste det brottsförebyggande arbetet inriktas på åtgärder före tonåren. Människors benägenhet att begå brott påverkas i stor utsträckning av hur samhället i övrigt är utformat. Beslut inom andra områden än dem som traditionellt anses tillhöra kriminalpolitiken kan få stora konsekvenser för brottsligheten. Av särskild vikt är åtgärder för att stärka familjens roll och för att bibringa unga sunda normer och värderingar. Den förra regeringens målsättning att snabbt få fram ett nationellt brottsförebyggande program borde därför också ligga i den nuvarande regeringens intresse. Nu har emellertid tidpunkten för BRÅ:s rapport senarelagts och, än värre, trygghetsutredningen har fått ytterligare sex månader till förfogande för sitt arbete. Detta innebär att vi kommer att få vänta på det program som enligt moderat mening är behövligt snarast. Ett gammalt men fortfarande lika aktuellt moderat krav är att återinföra närpoliser. Vi menar att mycket är vunnet med att det finns lokala poliser som är väl förtrogna med situationen inom sitt område, både när det gäller att upprätthålla ordningen rent allmänt och vad gäller uppsikten över unga människor som det av olika anledningar bör riktas uppmärksamhet mot. Vårt mål är ett samhälle där det känns naturligt för människor att se och tala med sin närpolis liksom att informera närpolisen om sådant som försiggår i det område som man bor och verkar i. Genom samarbete mellan de boende i ett område och närpolisen kan inte bara en stor del av vardagsbrottsligheten, som ofta begås av ungdomar, upptäckas och beivras. Närpolisverksamheten innebär också större möjlighet att i tid ingripa mot dem i ett område som är på väg att spåra ur. Inte minst är detta viktigt när det gäller att fånga upp unga människor som är på väg att hamna fel i livet. Mot denna bakgrund utgör den socialdemokratiska regeringens nedskärningar med 235 miljoner kronor på polisväsendet ett första steg, varav 198 miljoner avser den lokala polisorganisationen, dvs. basen i polisverksamheten, ett reellt hot mot människors säkerhet. Vi moderater motsatte oss besparingarna på det lokala polisväsendet. Riksdagen beslut innebär att ambitionen att bibehålla och förbättra den operativa nivån, vilket var en moderat ledstjärna på polisområdet, inte kan upprätthållas. Regeringen avser enligt förslaget att stoppa rekryteringen till Polishögskolan och att i övrigt genomföra personalminskningar. Vad regeringspartiet inte tycks förstå är att avsaknaden av utbildade poliser, oavsett om de skall användas i det viktiga arbetet mot vardagsbrottsligheten i närpolisområdena eller i mer kvalificerade brottsutredningar, inte kan kompenseras med vare sig ökade insatser på det sociala området eller allmänt prat om produktivitetshöjningar. Den politik som nu förs är kortsynt. Den som misstänks för brott men är under 15 år registreras inte. Därför går det inte att säga säkert hur stor del av brottsligheten som de minderåriga står för, men polisen har gjort uppskattningen att det rör sig om ca 3 % av de brott som klaras upp. Vi moderater anser att även brott som begås av minderåriga lagöverträdare skall registreras. Det är av stor betydelse för polisens kartläggning och bekämpning av brottsligheten i samhället. Därmed skulle möjligheten till snabba ingripanden förbättras betydligt. I dag kan en 15-åring som grips av polisen ha ett synbart rent förflutet, medan han i själva verket kan ha gjort sig skyldig till ett flertal brott. Förutom att en registrering ger polisen och andra rättsvårdande myndigheter en klarare bild av den gripne ger den också möjlighet att framställa mer rättvisande statistik över brott som begås av minderåriga. Att så kan ske är naturligtvis av stor betydelse då åtgärder mot ungdomsbrottsligheten diskuteras. Det är av stor betydelse för unga människors utveckling att de redan på ett tidigt stadium i livet får lära sig att ta ansvar för sitt handlande. Ett lämpligt sätt att tydliggöra konsekvenserna av ett visst handlande är att låta unga som begår brott konfronteras med följderna av vad de gjort. Detta kan ske genom att de t.ex. träffar dem som drabbats av deras brott och försöker gottgöra eventuella skador. På Nya Zeeland har man sedan 80-talet tillämpat ett system med familjegruppskonferenser. I en sådan konferens deltar, förutom en av staten utsedd samordnare, en socialtjänsteman, en polisman, den minderårige förövaren, föräldrarna och andra närstående samt brottsoffret om denne vill. Vid konferensen går man igenom vad den unge förövaren har gjort sig skyldig till. Han skall be offret om ursäkt, och man skall gemensamt fastställa hur han skall gottgöra skadan, t.ex. genom arbete eller skadestånd. Familjegruppskonferensen måste nå enighet mellan alla berörda parter. Om så inte sker går målet vidare till domstol. Vi moderater anser att det nyzeeländska systemet är mycket intressant och bör kunna vara modell för ett liknande system i Sverige. I detta sammanhang vill vi också erinra om att den borgerliga regeringen gav Riksåklagaren i uppdrag att utarbeta en modell för hur medlingsverksamhet skall kunna bedrivas. Denna redovisning har ännu inte avgivits, och då menar vi från moderat sida att det är lämpligt att Riksåklagarens uppdrag kompletteras så att även familjegruppskonferenser snarast kan användas i Sverige. Avslutningsvis vill jag ge ett kort svar till Barbro Westerholm på den fråga som ställdes för flera timmar sedan, då jag inte hade rätt att svara. Barbro Westerholm undrade hur någon kunde ställa sig bakom Sarneckis idé om att hindra ungdomar från att befinna sig ute på kvällarna. För mig är det mycket enkelt. För mig är det självklart att föräldrarna skall ha rätt och skyldighet att säga nej till att barnen är ute på stan sena kvällar. För mig är det därför också självklart att vi måste skapa ett regelsystem, som ger stöd åt föräldrarna så att de har kraft bakom orden när de säger att barnen skall vara hemma en viss tid på kvällen.
Herr talman! För mig rimmade inte det där med utegångsförbud med moderaternas krav på sänkt inköpsålder när det gäller alkohol. Men vi skall inte förlänga debatten om det. Gun Hellsvik tog upp föräldrarna och skolan men hoppade över ett viktigt led, nämligen barnomsorgen. Det är i barnomsorgen som man kan identifiera riskbarnen. Barnomsorgen behöver bättre utbildning och bättre instrument för att kunna hjälpa de här barnen på olika sätt. Flera undersökningar har visat det. Jag tycker att man skall sätta in mycket av sin kraft på den här åldersgruppen. Gun Hellsvik anser att unga lagbrytare skall registreras. Jag anser snarare att man skall försöka underlätta samarbetet mellan socialtjänsten, skolan och polisen. Här finns alltså en del av de spärrar som jag talade om förut. Det är viktigare än att hålla på med registrering.
Herr talman! Jag hoppas att Barbro Westerholm förstår att det inte var en heltäckande redovisning av mina tankar som jag gav, bl.a. beroende på att det finns en tidsgräns. Att jag inte tog upp barnomsorgen berodde på att ytterligare moderata representanter kommer att tala om andra väsentliga delar. Däremot skulle jag gärna vilja ytterligare kommentera frågan om registrering och underlättande av samarbete i stort. Jag kan nämna för Barbro Westerholm att under min tid som justitieminister tog vi från Justitiedepartementets sida initiativ till en översyn av sekretessreglerna, med utgångspunkt från en belysning av regler som lägger hinder i vägen för att vi på bästa sätt skall kunna hjälpa de unga. Rapporten skulle avges i oktober 1994. Som Barbro Westerholm känner till fick Sverige en ny regering i oktober 1994, och jag har alltså inte haft möjlighet att närmare ta del av detta. Jag vet dessutom att rapporten blev något försenad. Jag ser samma problem där som Barbro Intresset av att göra vissa uppluckringar när det gäller sekretessreglerna förutsätter ju också att det finns ett material som icke skall vara sekretessbelagt. I grunden även för Barbro Westerholms resonemang ligger alltså att det måste finnas möjligheter att göra vissa typer av registreringar.
Herr talman! Hela frågan om sekretess mellan olika yrkeskategorier är naturligtvis väldigt knepig. Men vi måste ändå arbeta från utgångspunkten att göra det väl, att skapa de bästa möjligheterna för den person som det gäller. Det är bra att utredningen kommer fram, och vi får se hur vi skall hantera den sedan. När det gäller barnomsorgen får vi se vad som kommer fram i debatten. Jag tycker att barnomsorgen är mycket viktig; den är ett stöd för de barn som har besvärliga hemförhållanden, genom att de där har någon annan vuxen att knyta an till. Det var därför jag ville understryka det ledet redan här.
Herr talman! Jag vill bara göra en kort kommentar. För mig är det viktigt att markera att barnomsorg inte bara omfattar den offentliga omsorgen. Alla som kommer i kontakt med småbarn - i tjänsteställning, som granne eller vad det nu är - har ett ansvar för att våga reagera mot missförhållanden.

Herr talman! Den allmänna välfärdspolitiken är en viktig grund för kriminalpolitiken. En stor del av den sociala välfärdspolitiken har betydande brottsförebyggande effekter. Därför är också vår förmåga att utveckla och garantera välfärdspolitiken av avgörande betydelse för hur framgångsrika vi blir i att motverka och förhindra brottslighet. Den svenska välfärdspolitiken har säkerligen bidragit till att hålla brottsnivån relativt låg i Sverige om man jämför internationellt. Det svenska samhället har inte förlorat kontrollen över vissa stadsdelar i storstäderna, vilket tyvärr är fallet i många andra länder. Därför har vi större möjlighet än många andra länder att på ett aktivt och kanske framgångsrikt sätt motverka och minska brottsligheten. En hög brottsnivå försämrar människors livskvalitet och bidrar till att många känner sig otrygga. Utsattheten för brott och upplevelsen av otrygghet är ojämnt fördelade och drabbar ofta människor med sämre ekonomiska och sociala möjligheter. Den ekonomiska krisen och dess konsekvenser i form av arbetslöshet, social utslagning och ökat missbruk utgör ett allvarligt hot när det gäller att aktivt komma åt brottsutvecklingen. Sverige är fortfarande i många avseenden ett klassamhälle. Tydligast märks detta i storstäderna. Här har stora grupper det ekonomiskt bra. De bor bra och har rika möjligheter till utveckling både i arbetet och på fritiden. Men storstaden är också en annan bild, med nedslitna bostadsområden, utslagning, misär, ensamhet och utanförskap. Där finns barn som far illa i hemmet och i skolan. Där finns många människor som befinner sig i en utsatt situation. Segregationen i storstäderna bidrar till att befästa de sociala, ekonomiska, kulturella och utbildningsmässiga skillnaderna mellan människor och skapar en grogrund för kriminalitet. Därför är också insatser för att motverka segregationen ett mål i sig, men också viktigt av kriminalpolitiska skäl. För att vi skall kunna vända utvecklingen krävs bl.a. en samlad och uthållig strategi för integration och för åtgärder mot segregationen. En rad organisationer liksom enskilda individer kan och bör aktivt engagera sig i arbetet för att bryta utvecklingen. Det innebär också att vi kan åstadkomma verksamma åtgärder mot brottsligheten. Jag hälsar med stor tillfredsställelse att regeringen har tillsatt en särskild utredning för att behandla frågorna om segregationen i storstadsområdena. Vi kan, som socialministern anförde, förvänta oss en rad förslag från den utredningen som kan bidra till att vända utvecklingen. Herr talman! Våra kunskaper om olika sociala faktorers betydelse för brottsligheten måste självfallet vara utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet. Det är ett arbete som bör inriktas på att förhindra nyrekryteringen av unga brottslingar. Insatserna bör särskilt inriktas på de mycket unga, redan före tonåren. Det gäller att stärka de ungas självkontroll och utveckla de sociala band som kan hjälpa till att avhålla dem från brottslighet. Familjens roll är naturligtvis central. Föräldrarna har det primära ansvaret för sina barn, och det är ett ansvar som självklart också inbegriper att förebygga och förhindra att deras barn begår brott. Föräldrarnas kontakt med sina barn, insyn i deras liv och deras känslomässiga relationer och kommunikation är avgörande också ur ett brottsförebyggande perspektiv. Ansvaret för barnen får inte sluta vid den egna familjen. Även samhällets institutioner - förskola, skola och fritidshem - har ett ansvar för ungdomarnas uppväxtförhållanden. En del föräldrar behöver stöd för att klara sin föräldraroll. Avsaknaden av goda familjeförhållanden måste kompenseras. Barn och ungdomar som gjort sig skyldiga till brott tillhör ofta den grupp som har störst behov av stöd och hjälp. Barn och ungdomar behöver stabila vuxenkontakter, någon att känna tillit till och förtroende för. När familjen inte räcker till eller rentav saknas behövs ett extra skyddsnät. Därför är det en huvuduppgift även i ekonomiskt hårda tider att slå vakt om barn och ungdomsverksamhet. I en tid då många barn och ungdomar saknar hållbara vuxenkontakter är det särskilt angeläget att sådana kontaktytor mellan barnen och vuxenvärlden erbjuds. Fritidsgårdar, kommunala musikskolor, idrottsplatser, sportanläggningar, bibliotek och liknande mötesplatser har här en viktig roll. Naturligtvis har skolan en central roll när det gäller att etablera goda kontakter mellan vuxna och barn. Flera talare har varit inne på frågan om att en rad myndigheter har ett gemensamt ansvar för att ge barn och ungdomar goda uppväxtförhållanden och förebygga brott. En särställning i det arbetet intar naturligtvis Polisen, sociala myndigheter och verksamheten i skolan, men också en rad andra organisationer är inblandade. Det är viktigt att vi utvecklar samverkan och samarbetet mellan rättsväsendet, sociala myndigheter och skolan. Gun Hellsvik berörde Brottsförebyggande rådets uppdrag att ta fram en nationell brottsförebyggande strategi. En sådan strategi kommer att presenteras från Brottsförebyggande rådet inom kort. Det är regeringens avsikt att i höst lägga fram en proposition för riksdagen om det brottsförebyggande arbetet som både innehåller åtgärder på kort och lång sikt. I årets budgetproposition har regeringen föreslagit att drygt 11 miljoner kronor avsätts för lokalt brottsförebyggande arbete. Jag menar att ambitionen bör vara att bygga upp en brottsförebyggande fond som kan stimulera det lokala brottsförebyggande arbetet - en fond som årligen får möjligheter att disponera ungefär 100 miljoner kronor. På det viset kan vi stimulera fram en utveckling i kommunerna med samverkan mellan myndigheterna och med framtagandet av lokala brottsförebyggande program vid särskilt de utsatta delarna av storstadsområdena. Herr talman! Jag skall inte ta upp den diskussion om polisfrågorna som i och för sig kunde föranletts av Gun Hellsviks framförande. Jag vill bara göra konstaterandet att det inte finns några delade meningar mellan partierna i riksdagen när det gäller synen på Polisen och dess omdaning till närpolisorganisation. Det är ett enigt ställningstagande från justitieutskottet när det gäller hur Polisen skall arbeta i framtiden. Det finns delade meningar i andra avseenden, men jag skulle vilja göra konstaterandet att jag faktiskt tror att de besparingar och rationaliseringar som har ålagts polisväsendet har tvingat fram en snabbare takt när det gäller närpolisorganisationen. Det strukturarbetet har en central betydelse för det brottsförebyggande arbetet. Den omdaningen bör påskyndas. Herr talman! Vi hade i morse en diskussion om våldet i vårt samhälle. Jag tänker bara kort beröra den frågan. Eftersom den som själv utsatts för våld som barn löper större risk att använda våld som vuxen måste kampen mot våld börja i mycket tidig ålder. Inte minst är de ideal som förmedlas i filmer, radio och TV viktiga för hur barn uppfattar spelreglerna i samhället. Föräldrarna har en viktig roll i att skydda barnen från grova våldsskildringar och motverka den våldsförhärligande syn som förmedlas via medierna. Kampen mot våldet måste ske på olika plan. Statsmakterna kan bidra med lagstiftning, ekonomiskt stöd och andra åtgärder. Men de insatserna har trots allt relativt begränsade effekter. De insatser som har störst effekt är de som åstadkoms av medborgare - grupper och enskilda personer. Eftersom ett viktigt inslag för att komma till rätta med våldsbrottsligheten är att påverka människors attityder till våld fyller det folkliga engagemanget, särskilt på lokal nivå, en central roll. Vi måste bort från våldet som konfliktlösningsmetod. En fråga som har stor betydelse när det gäller att motverka våldsbrotten är drogpolitiken. En aktiv och restriktiv drogpolitik utgör därför en viktig del i ett samlat program för att förebygga våldsbrott. Den ojämförligt vanligaste drogen i samband med brott är alkoholen. Av de personer som grips för våldsbrott är 70 % alkoholpåverkade. Av manliga offer för polisanmält våld är 45 % alkoholpåverkade. Men även narkotika förekommer i en stor del av brottsligheten. Missbruk av anabola steroider misstänks vara en bakomliggande faktor vid vissa våldsbrott. Missbruk av alkohol och narkotika har ofta sin grund i sociala missförhållanden, i problem inom familjen, i skolan, på arbetsplatsen, i ensamhet och rotlöshet och hårda storstadsmiljöer. När arbetslösheten är hög och de sociala skillnaderna stora riskerar också missbruksproblemen att bli omfattande. Därför är den allmänna välfärdspolitiken också på detta område, med en kamp mot arbetslösheten och mot den sociala utslagningen, ett omistligt led i kampen mot drogmissbruket. Herr talman! Eftersom narkotikapolitiken spelade en viss roll under morgonens och förmiddagens debatt om våldet vill jag göra en deklaration och ett ställningstagande när det gäller narkotikamissbruket. Narkotikamissbruket är ett allvarligt samhällsproblem, och vi måste motverka det med kraft. Jag tycker att det har varit väldigt glädjande att det har funnits en bred politisk enighet i Sveriges riksdag om en restriktiv narkotikapolitik. Den enigheten finns inte politiskt ute i Europa i övrigt. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi slår vakt om den sammanhållna narkotikapolitik som har varit relativt framgångsrik i Sverige, nämligen förebyggande åtgärder, en utvecklad vård och behandling samt ett restriktivt straff och kontrollsystem. Det är först om vi har möjlighet att upprätthålla alla dessa tre fundament - förebyggande arbete, vård och behandling och en restriktiv straff och kontrollpolitik - som vi kan vara framgångsrika i kampen mot narkotika. Brister det i något avseende på denna punkt, i något av fundamenten, rasar också möjligheterna att motverka narkotikamissbruket. Det finns i dag tecken som tyder på att missbruket ökar. Det är därför dags för oss att skärpa vaksamheten och kampen mot narkotika. Det finns som jag berörde tyvärr också anledning att känna mycket stark oro för de tendenser till liberalisering i fråga om narkotika som förekommer här och var ute i Europa. Mycket talar för att misslyckandena vad gäller sysselsättnings och välfärdspolitiken delvis går hand i hand med en liberalisering av synen på narkotika och narkotikamissbruket ute i vissa länder i Europa. Vi skall inte ge avkall på vår mycket restriktiva hållning till narkotika. Vi skall gemensamt - här har alla politiska partier ett ansvar - såväl inom ramen för EU-samarbetet som nationellt aktivt arbeta mot de krafter som verkar för en liberalisering av narkotikapolitiken. Jag tycker som sagt att det är oerhört glädjande att samtliga partier i riksdagen står bakom den restriktiva narkotikapolitiken. Låt oss ta vara på den enigheten och visa den enigheten mot de krafter som i dag verkar i annan riktning.
Herr talman! Jag skall inte heller dra igång någon stor debatt om Polisen och besparingarna, men för mig var det ändå självklart att tala om min oro för framtiden med tanke på att Polisen är en viktig pusselbit i arbetet för att skapa trygghet. Vi har olika uppfattning om möjligheterna. Vi moderater kommer att fortsätta att slåss för en tillräckligt stor poliskår. Jag begärde replik innan Lars-Erik Lövdén började tala om narkotika. Jag vill gärna ta detta tillfälle i akt att uttrycka min glädje över att jag har noterat att socialdemokrater nu tänker driva kamp i Bryssel mot liberaliseringsivrare, som ju finns i stor utsträckning inom Europa. Det gläder mig att denna kamp tas upp eftersom socialdemokraterna rimligtvis måste ha störst möjlighet att påverka den egna partigruppen. Det är också min förhoppning att vi inom Sverige nu har befäst den gemensamma grundsyn som kommer till uttryck i olika sammanhang. Det finns bara ett mål för den svenska narkotikapolitiken, nämligen ett narkotikafritt samhälle.
Herr talman! Det är ingen nyhet att vi för den diskussionen med våra partivänner i Europa. Vi har hela tiden haft en mycket restriktiv inställning till narkotikapolitiken, och vi har också på det sätt som vi har möjlighet till försökt motverka de liberaliseringstendenser som finns ute i Europa. Det är ingen nyhet. Vi har ett gemensamt ansvar på det här området. En del personer som står nära Moderata samlingspartiet förespråkar från stund till annan en liberalisering av inställningen till narkotika. Om vi skall kunna hävda oss och stå emot dessa krafter är det väldigt angeläget att vi tar vara på den enighet som vi har om narkotikapolitiken. Jag tror att det är förutsättningen om vi skall kunna stå emot den liberaliseringsvåg som delvis sköljer över Europa.
Herr talman! Mitt inlägg var mycket seriöst menat. Om vi skall nå framgång i kampen mot narkotika måste vi bilda en fullständigt enad front. När vi nu vet var våra partier står tycker jag att vi kan lämna åt sidan eventuella små giftiga pilar om vad andra människor tycker och tänker.

Herr talman! Talet om det en gång så stolta projektet miljonprogrammet har förbytts till en diskussion om problemområden, segregation och förfall. Problemet aktualiserades i en moderat rapport i juli 1991 som kom litet före sin tid men vars uppgifter nu tyvärr har besannats. Socialförsäkringsutskottet hade i mars en offentlig utfrågning om invandrartäta bostadsområden där experter från olika delar av landet belyste problemen. Som representant för socialförsäkringsutskottet vill jag tacka för möjligheten att delta i debatten. Jag vill också vända mig till statsrådet Anna Hedborg som tyvärr inte är här men som kanske kommer in senare. I Sverige har olika statliga och kommunala aktörer, regelverk och ekonomiska stödåtgärder starkt påverkat hur bostäder har byggts. De boende själva har sannolikt haft mycket litet att säga till om. Efterkrigstidens bostadsbyggande präglades av modernisering och socialt tänkande. Först på 60-talet kom byggandet att präglas av massproduktion, standardisering och likriktning. Miljonprogrammets bostäder, som byggdes under en och samma tidsperiod 1965-1974, dominerades av hyreslägenheter i tätbebyggda höghusområden i städernas utkant. Lägenheterna var av hög kvalitet och väl materiellt utrustade, medan den fysiska yttermiljön var synnerligen torftig. Uppsvinget inom bostadsbyggandet inträffade samtidigt med invandringen av cirka en kvarts miljon utländska arbetare. Invandrarfamiljerna placerades i dessa höghusområden, som till stor del ägdes av kommunernas bostadsföretag. Samtidigt stimulerades egnahemsbyggandet med statliga subventioner. Genom generösa avdragsregler gavs medelklassen möjlighet att köpa egnahem till en låg kostnad. Kuusela på Göteborgs universitet har i en rapport från 1993 visat att kommunerna i högsta grad är medansvariga till den boendesegregation som vi har i dag. De har genom sina bostadsföretag aktivt understött koncentration av nya flyktingar och socialt problembelastade hushåll till miljonprogramsområdena. Många gånger har det rört sig om ett kortsiktigt tänkande. Kommunerna har av ekonomiska skäl valt att fylla tomma lägenheter. I dag försöker man hitta en syndabock till miljonprogrammet. Välkända arkitekter har utsetts som föregångare. Det är dock viktigt att se ansvariga politikers roll i detta sammanhang. Stadsplanering har under socialdemokraterna helt och hållet varit en offentlig angelägenhet. Enligt socialistiska ideal ville man tillrättalägga människors liv genom att bygga nya moderna samhällen där alla behov var tillgodosedda. Men man glömde bort arbetsplatserna. Bostäderna skulle ägas av samhället, människorna skulle hyra sin bostad som ett led i avståndstagandet från mera borgerliga ideal. Människornas beroende av samhället skulle ytterligare befästas. Planlösningar och bostäders standard skulle utformas utifrån experternas ideal, inte utifrån den enskildes behov och önskan. Massproduktion, tätbebyggda höghusområden med halvfabrikat skulle bidra till låga produktionskostnader och koncentration till de stora byggföretagen. Projekteringen av miljonprogrammet har gjorts utifrån politiska ideal, där människans behov av natur, närhet och social gemenskap fullständigt åsidosatts. Herr talman! Jag skall så återgå till de tre frågor jag ställde inledningsvis. Vad är segregation? Segregation har funnits i alla samhällen. Sociala klyftor tar sig alltid uttryck i en geografisk variation. Ju större skillnader mellan människor, desto större åtskillnad. Egentligen är det anmärkningsvärt att vi har en ökande segregation i Sverige med tanke på den av socialdemokraterna utlovade utjämningen av klasskillnader. Är det så att socialdemokraterna lovade för mycket, att socialistiska ideal inte gav önskat resultat, att socialistisk politik snarare ökar än minskar de sociala klyftorna? Är det så att förmynderi, misstroende mot den enskilde individens egen förmåga snarare knäcker än stärker individens självförtroende? Är det så att när man tar ansvaret från individen för sin egen försörjning passiviseras vederbörande? Det som var tänkt som hjälp blev snarare stjälp. Det kravlösa samhället har överlevt sig självt. Facit har vi i dag. Ett av världens rikaste länder har på bara två decennier förvandlats till ett land i snabb utförsbacke. Jämlikhetstanken i socialpolitiken har fokuserats på grannen eller snarare på standardiserade behov där man inte har utgått från individen. Socialdemokraterna har fört en politik där målet har varit materiell likhet utan hänsyn tagen till att vi alla är olika och har olika behov och förutsättningar. Det innebär t.ex. att den som är stark och kan klara sig själv har fått samma hjälp till barnomsorg som den som verkligen behöver. Socialdemokratiska ideal grundar sig på att alla skall ha lika hjälp och omsorg, även om behoven är olika. Ett barn som kommer från en trygg och hel familj har sannolikt betydligt bättre förutsättningar att klara sig på dagis än det barn som kommer från en splittrad familj med sociala problem. Det barnet behöver snarare en trygg hemmiljö med ett fåtal barn och en vuxen. Men ropet har hela tiden skallat: Daghem åt alla! Redan där kanske grunden läggs för en ökad segregation. Den starke blir starkare, den svage blir svagare. Tryggheten finns i familjen. Finns den inte hos mamma och pappa, så kanske den finns hos farfar, mormor eller moster Lisa. Men i den socialdemokratiska ivern att göra människor beroende av staten snarare än av anhöriga har tryggheten i den lilla världen för många försvunnit. När barnen kommer till skolan förstärks skillnaderna. Där skall också alla barn behandlas lika oavsett förutsättningar. Och inga krav skall ställas. Problemet med detta är att barn som kommer från en akademikermiljö får både krav och hjälp hemifrån - det sociala arvet. De barn som kommer från en lågutbildad familj har inte samma krav och inte heller samma möjligheter att få hjälp hemma. Till detta kommer boendesegregationen, som förstärkts av miljonprogrammet. Det har medfört att barn som växer upp i problemområden enbart träffar likasinnade och blandas inte längre upp i skolan med t.ex. barn till högutbildade. Således får de ingen stimulans via sina kamrater att läsa vidare. Herr talman! Det är tråkigt att i dag behöva notera att den sociala snedrekryteringen till högre utbildning ökar. Den borde ju minska eftersom alla barn har fått samma skolutbildning de senaste decennierna. Eller är det så att även här har den socialdemokratiska politiken misslyckats? Kraven i skolan har varit för låga. Betyg får sättas på sport och musik i form av inträdesprov men inte i teoretiska ämnen. Individuell undervisning utifrån elevens egna förutsättningar har saknats. Att ställa krav är faktiskt ett sätt att bry sig om. Ensamheten som ett resultat av den splittrade familjen är ett stort problem, som förstärks i opersonliga höghusområden. Anonymiteten, bristen på ömsesidigt beroende med grannen eller i familjen leder till ensamhet och främlingskap. Den äldres och den arbetslöses ensamhet bidrar också till segregationen. Det är naturligt att invandrare och flyktingar söker sig till varandra i ett nytt land. Det är ett sätt att söka trygghet. Som svenskar kan vi ha en hel del att lära av andra kulturer, andra seder och bruk. Hur kan vi då motverka segregationen? Den ökande segregationen är i dag ett tråkigt faktum som är svårt att åtgärda när pengarna är mer än slut. För invandrare och flyktingar handlar det om att så snart som möjligt slussas in i det svenska samhället. Det görs bäst via ett arbete som ställer krav och där den enskilde känner att hon eller han behövs. Att kunna försörja sig själv ger självkänsla. Många invandrare har erfarenhet av småföretagsamhet, vilket skall uppmuntras. Det behövs fler arbetsplatser i invandrartäta områden för att få ett levande samhälle, och just småföretagsamhet borde stimuleras. Det är också viktigt att skapa en vänligt atmosfär och en trivsam yttre miljö i dessa områden. Många invandrare tycker att deras bostadsområden är fina tills de får höra att svenskarna flyttar därifrån och föraktar dem. Statusen måste höjas. För dem som tvingas leva på socialbidrag kan krav på motprestation vara ett sätt att förebygga passivisering, ett sätt för t.ex. invandrare att komma in i samhället. Det finns många ensamma äldre i dag som inte får den vård och omsorg som de behöver. Kontakt med en medmänniska kan betyda väl så mycket. Arbete måste alltid löna sig. Det är tragiskt att i dag höra ungdomar som tycker att de lever bra på bidrag och att det inte finns någon anledning att studera. Det måste finnas mycket starkare incitament för arbete och utbildning. Signalen måste alltid vara att det lönar sig att arbeta, för annars riskerar ungdomar att fastna i ett bidragsberoende och ett beroende av staten - ett beroende som kan sluta i en katastrof när staten inte längre kan fullfölja det staten lovat. Herr talman! Nu behövs det trygghet i den lilla världen, krav och eget ansvar samt tilltro till den enskilda individen för att stärka självförtroendet. Varje individ måste få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och på så sätt utveckla sin egen personliga förmåga. Nu behövs all tänkbar kreativitet och kraft för att åter bygga upp Sverige genom nya småföretag. Den socialistiska politik där alla är lika och har lika behov utgår inte från verkligheten. Den utgår inte från det faktum att vi alla är individer - därför har den misslyckats. Nu förväntar vi oss av er socialdemokrater att ni tar ansvar för effekten av er politik, att ni tar ansvar för att ni har splittrat familjerna och för konsekvenserna därav samt att ni tar ansvar för den bostadspolitik som byggt över våra tillgångar, som förstärkt boendesegregationen och som dessutom orsakat att många familjer i dag har svårt att klara sin ekonomi. I dagens debatt har både eget ansvar, krav och individuella behov markerats. Det är därför min förhoppning att det finns möjlighet till en bred lösning på de svåra sociala problem som vi står inför.

Herr talman! Låt mig inledningsvis få uttrycka min glädje över tillkomsten av denna debatt. Den visar med all önskvärd tydlighet att barnfrågor inte är något som kan skötas isolerat vare sig av ett parti, ett utskott eller ett samhällsorgan eller av en frivillig organisation. Det är just detta som i stället innebär - vi har sett många dåliga exempel på det - att viktiga problem faller mellan stolarna. Jag vill, precis som många andra här i dag, understryka att det behövs mer av samarbete och gemensamma insatser. Av den anledningen, och med litet koppling till den debatt som fördes under morgontimmarna här om det oprovocerade våldet, skulle jag vilja börja med att ge ett mycket gott exempel från vårt grannland Norge. Norges justitieminister berättade för mig om ett initiativ som flera ministrar där har tagit. Justieministern, socialministern, kulturministern och, tror jag, utbildningsministern har gått ut i en bred manifestation mot våldet i medierna. Man gör det i samarbete med offentliga organ och med organisationslivet. Konceptet för detta arbete är mycket imponerande och visar på hur man tillsammans på bredden kan möta problemen. Det är just vad det handlar om, dvs. samarbete i stället för konfrontation. Hur skall vi möta våldet, hur skall vi möta ungdomarnas brist på föredömen för hur man möts på halva vägen, om vi väljer konfrontation? Vi vet att föräldrarnas livssituation många gånger avspeglas i hur barnen mår och har det. Tyvärr multipliceras detta när det gäller invandrarbarnen. De är hårdare utsatta när det gäller boendesegregation, arbetslöshet och utslagning. Det är därför mycket positivt att regeringen har valt att anslå 125 miljoner kronor för insatser i invandrartäta områden. Mycket av de pengarna skall användas till att underlätta möjligheten att få arbete. Jag tycker att just den insatsen har sin speciella betydelse för barnen. Många gånger när vi talar om arbetslöshet och om hur det påverkar familjeekonomin och den arbetslöses självkänsla glömmer vi bort den ångest som föräldrarnas arbetslöshet ofta skapar hos barnen. De 125 miljoner kronorna blir på något sätt ändå bara en droppe i havet - om än en betydelsefull sådan. Jag tycker ändå att det är ett sätt att avvakta de mer omfattande förslag till åtgärder som vi kan förvänta oss från Invandrarpolitiska kommittén. Jag vill gärna understryka betydelsen av att vi nu får två kommittéer som arbetar med just invandraroch flyktingpolitik. Jag tror nämligen - och det får vi kanske alla ta ett ansvar för - att vi, i en tid av en mycket stor flyktingtillströmning, har koncentrerat oss på frågor om asylregler och mottagning genom förläggningsverksamhet osv. och i alltför liten omfattning diskuterat hur alla de människor har det som kommer hit som nya invånare och som ofta senare blir medborgare i vårt land. Barnen är, som jag tidigare nämnt, särskilt utsatta i den här gruppen; först i den pressade flyktingsituationen. Att rymma hemifrån är kanske för många en liten dröm om den lille killen som knyter ett paket om pinnen och säger: Nu rymmer jag hemifrån. Han går ett kvarter bort. Sedan säger han: Nu kommer jag tillbaka, för jag får inte gå över gatan. Vi drar litet på mungiporna åt det. Den situation som många barn har bakom sig när de kommer hit är naturligtvis mycket mera traumatisk. Oron över vad som skall hända, hur det skall bli, är något som just barnen mycket hårt tar till sig. Barnen känner också - mot bakgrund av det som de har gått igenom men också just därför att de är barn, och de hör och de lyssnar på hur vi vuxna uppfattar saker - hårdare av den pressade situation som råder när man väntar på besked om man får stanna i det nya landet eller inte. I den mycket ångestfyllda situationen är det ändå barnen som utgör föräldrarnas sociala kontaktnät. I leken knyts alltid nya kontakter. Barnen lär alltid känna andra barn i leken, och de lär sig språket. Det senare leder också till något som man närmast skulle kunna kalla för segregation inom familjen. Barnen lever ju mer utåtriktat. De har regelbunden verksamhet genom sin skolgång, och de skaffar sig vänner och lär sig språket. Naturligtvis blir det en kulturkrock när de kommer hem. Samtidigt skall samma barn fungera som familjens tolkar och på så sätt hjälpa till med att lösa vuxenvärldens problem. Hur många svenska barn tvingas ta ansvar för familjens matinköp, för besöket på Arbetsförmedlingen eller för postgirouttaget på Posten? Lösningen på dessa barns problem ligger inte i ett enskilt beslut här i kammaren utan, som mycket riktigt understrukits i många inlägg i dag, i en samverkan mellan flera organ. Vi i socialförsäkringsutskottet har vid våra besök kunnat se just det engagemang som finns när en samverkan kommer till stånd mellan invandrarorganisationer och svenska organisationer, i ungdomsorganisationernas arbete osv. Jag nämner organisationerna särskilt därför att jag tror att den typ av kontakter som människor, främst barn, får den vägen har väldigt stor betydelse. Herr talman! Precis som Margareta E Nordenvall gjorde uttrycker också jag glädje över att även socialförsäkringsutskottet fått möjlighet att delta i den här debatten. Skälet till att jag har valt att med några ord nämna invandrarbarnens situation är att de frågorna ligger inom vårt ansvarsområde. Många av de saker som socialutskottet tar upp i betänkande nr 15 berör också de problemområden som jag har tagit upp. Slutligen vill jag säga att jag blev litet besviken över Margareta E Nordenvalls anförande. Som betygsmotståndare vill jag inte fälla omdömen, men krav kan jag ändå ställa. I stället för att använda så mycket energi på att peka ut skiljaktigheter i våra politiska uppfattningar skulle vi väl kunna ägna mera tid i den här debatten, som ju har kommit till för att visa på enigheten i frågorna om barnen, åt att just diskutera de frågorna.
Herr talman! Jag förstår att Margareta Israelsson reagerar över litet av det som jag har tagit upp. Jag har tagit upp historien. Det har jag gjort med flit, för vi måste lära av historien för att kunna gå vidare. Vi står inför enormt svåra sociala problem. Därför är det viktigt att vi ser till historien. Vi måste förstå vad som har hänt under de två senaste decennierna för att kunna finna lösningarna på hur vi skall komma framåt och lösa de svåra problem som Sverige står inför.
Herr talman! Det är den uppfattning som Margareta E Nordenvall för fram, vilket är fullt möjligt att göra. Jag bara beklagar att man väljer den typen av konfrontation i denna debatt. Jag tror att det kan finnas skäl att ändå vara litet rannsakande, om man skall göra den här typen av bakåtblickande, och också fundera över andra saker som kan ha inverkan på att samhället ser ut som det gör i dag. Det är väl kanske litet enkelt att säga att boendesegregationen beror på någon socialistisk inriktning på att också vanliga medborgare skall få bo i egnahem. Jag tycker att några av dessa inslag inte riktigt hör hemma i den diskussion som vi skall föra här i dag.

Herr talman! Vi lämnar nu den mer övergripande diskussionen om barns och ungdomars villkor och går över till inriktningen i familjepolitiken, anslagen A 1 och A 4-A 6. Jag kommer enbart att uppehålla mig vid familjepolitiken. När man bildar familj och väljer att skaffa sig barn är det, enligt mitt sätt att se det, den största investering som man någonsin gör i sitt liv. Då menar jag inte bara att det kostar pengar. Ett barn kräver också kärlek, omvårdnad, omtanke, fostran och inte minst trygghet, vilket jag tycker har kommit fram med all önskvärd tydlighet under den tidigare debatten i dag. Detta är saker som det inte går att sätta någon prislapp på. Som förälder måste man också under vissa perioder under barnens uppväxt avstå från olika saker, t.ex. Det är ett stort ansvar som man har gentemot sina barn. Det är, herr talman, föräldrarna som har detta ansvar. Därför känns det så viktigt att slå fast att det är föräldrarnas och familjens behov som skall vara styrande när man väljer omsorg för sina barn. Omsorgsbehovet är inte lika för alla barn. Barnfamiljer är inte något kollektiv som skall erbjudas en och samma typ av omsorg. Omsorgsbehovet är i allra högsta grad individuellt. Familjen skall inte anvisas omsorg, utan den skall kunna välja just den omsorg som passar just den familjen bäst. Då måste det finnas något att välja på. Under den borgerliga regeringsperioden infördes dels avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader, dels ett vårdnadsbidrag. Dessutom avskaffades den s.k. lex Pysslingen, vilket innebar att barnomsorg i icke kommunal regi jämställdes med den kommunala omsorgen. Vårdnadsbidraget blev en succé. Många småbarnsföräldrar valde vårdnadsbidraget och använde det bl.a. för att kunna vara hemma litet längre eller också för att finansiera den barnomsorg de själva ordnade. Det växte också fram en rad omsorgsformer vid sidan av den kommunala omsorgen. Det gick bra för entreprenörerna. Föräldrar efterfrågade även den här typen av omsorg. Nu är avdragsrätten och vårdnadsbidraget avskaffat av den socialistiska majoriteten i kammaren. Nu finns inte heller, enligt utskottsmajoriteten, i detta betänkande ekonomiskt utrymme för alternativet att verka på lika villkor som den kommunala omsorgen. Nu sopar man undan möjligheten för den barnfamilj som vill välja något annat än kommunal barnomsorg. Möjligheten att etablera alternativ begränsas kraftigt. Utskottsbetänkandet är ett utomordentligt bra exempel på synen på barnfamiljers valfrihet. Av alla betydelsefulla frågor som vi har att behandla här i riksdagen tillhör nog familjepolitiken den mest ideologiska. Den ideologiska sprängpunkten handlar inte minst om barnfamiljers lika rättigheter. Utskottsmajoriteten anser uppenbarligen att staten och kommunerna skall ha ansvar för barnens uppväxt. Föräldrar som tycker annorlunda straffas genom att de går miste om varje form av stöd för sin barnomsorg. Så här kan det inte få vara. Det familjepolitiska stödet måste i grunden reformeras. Det är inte mer eller mindre av socialdemokratisk familjepolitik som barnfamiljerna behöver eller vill ha utan en annan politik, inte bara i omfattning utan också i idé. Vi moderater vill ha ett nytt familjekoncept, en politik som tar hänsyn till de förhållanden som råder i samhället, en politik som inte är tillbakablickande eller moraliserande. Vi vill ha en modern familjepolitik som erkänner värdet av samhällets små gemenskaper men som också inser det moderna samhällets komplexitet och mångfald. Herr talman! Hur familjebildningar ser ut kan variera. Oavsett hur de ser ut, skall föräldrar alltid ha ett ansvar för sina barns väl och ve. Den politik som inte tar hänsyn till detta kommer att skapa system som passar illa för stora grupper i vårt samhälle. Vad det handlar om är valfrihet, solidaritet, rättvisa, jämlikhet, frihet och inte minst trygghet. I dag har det dess värre blivit så att trygghet har blivit intimt förknippad med offentliga bidrag. Trygghet måste i stället handla om förutsägbarhet, om att vi har möjligheter att styra våra liv. I ett samhälle där ekonomi och politik befinner sig i djup kris är tryggheten kraftigt begränsad för en familj som har merparten av sina inkomster från olika typer av offentliga bidrag. Ett samhälle där de allra flestas liv i högre utsträckning är beroende av beslut som fattas i riksdag och kommunfullmäktige än av de beslut som fattas hemma vid köksbordet är inget tryggt samhälle. Om vi i dag går ut och frågar en barnfamilj på hur lång sikt de tror att de kan förutsäga utvecklingen av sin ekonomi, sitt boende och sin situation i allmänhet får man sannolikt höra att den är mycket kort. Man kanske rent av inte vet hur det är ställt från den ena dagen till den andra. Det är därför nödvändigt, herr talman, att vi får en ny familjepolitik med klara spelregler och klar ansvarsfördelning, där huvudansvaret ligger hos familjen. Det är också alldeles tydligt att familjepolitiken berör fler områden än vad som traditionellt har uppfattats som familjepolitik. Ett helhetsgrepp ger vid handen att en rad politiska områden berör just barnfamiljer. Jag kan nämna arbetsmarknadspolitik, skolpolitik, socialförsäkringar, sparande och inte minst skattepolitik. Den socialdemokratiska skattepolitiken har inverkat mycket negativt. Det höga skattetrycket begränsar familjens valfrihet och därmed utformningen av familjens egna livsförhållanden. Det är den socialdemokratiska regeringen och tidigare socialdemokratiska regeringar som har påverkat denna utveckling och som naturligtvis också måste ta sitt fulla ansvar för detta. Som exempel kan jag nämna att under vissa skeden var effekterna av marginalskatten så stora att familjer inte hade några möjligheter att förbättra sin ekonomiska situation genom egna arbetsinsatser. Vissa tider har äktenskapet diskriminerats både skatte och bidragsmässigt. Att kunna leva på en familjs samlade inkomster framstår i dag som en stor prestation, och detta trots att många småbarnsföräldrar vill ordna det så, att en förälder kan vara hemma när barnen är små. Nu efter regeringsskiftet har den socialdemokratiska regeringen ytterligare begränsat den möjligheten. Skattepolitiken har inte bara tagit pengarna från familjerna genom höga skatter. Den har också berövat familjen valfriheten och därmed möjligheten att utforma sin tillvaro efter egna önskemål och förutsättningar. Utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen och därmed avsaknaden av alternativ är kännetecknande för detta mönster. Låt mig nu, herr talman, få säga att vi anser att den kommunala barnomsorgen oftast fungerar bra. Vår kritik är i första hand inriktad på att de socialistiska partierna i riksdagen har motarbetat, försvårat och förbjudit alternativen att verka på lika villkor som den kommunala omsorgen. Nu bekräftar utskottsmajoriteten detta genom att man slopar den lagstadgade rätten för alternativet att få en rimlig kommunal ersättning för sin verksamhet. Herr talman! På grund av det utomordentligt allvarliga ekonomiska läge som Sverige befinner sig i har vi i likhet med utskottsmajoriteten lagt besparingarna på det allmänna barnbidraget, dock med den skillnaden att vi föreslår en större besparing, nämligen 1 350 miljarder kronor mer än vad regeringen har föreslagit. Det här är lika smärtsamt för oss som jag förstår att det är för socialdemokraterna här i riksdagen, att behöva gå in och ändra nuvarande spelregler för barnfamiljerna, men det finns ingen - och det vet ni också - återvändo. Vi föreslår också att sänkningen av barnbidragen med 125 kr per barn och månad skall börja gälla fr.o.m. 1 juli 1995. Den besparing som återstår för att vi skall nå upp till hela vår föreslagna besparing har vi bett regeringen att titta på. Vi vill att regeringen skyndsamt skall analysera vilka åtgärder som behöver vidtas för att vi skall uppnå den besparing som vi har föreslagit. Den här typen av ad hoc-lösningar, såsom sänkningen av de allmänna barnbidragen, visar med all önskvärd tydlighet att vad barnfamiljerna behöver är en i grunden reformerad familjepolitik. När det gäller bidragsförskotten föreslår vi att det, utöver den besparing som utskottsmajoriteten står bakom, borde det finnas ett utrymme för en minskning av bidragsförskotten med ytterligare 500 miljoner kronor. Tankarna kring detta finns utvecklat i vår reservation nr 21. Herr talman! Avslutningsvis vill jag framhålla att familjen är en av samhällets viktigaste hörnstenar, och detta är kompassen för moderat familjepolitik. Mamma och pappa vet i de allra flesta fall vad som är bra för deras barn. Makars ansvar för varandra och det gemensamma ansvaret för barnen skall respekteras. Familjen är lika viktig i dag och den har lika viktig roll som den har haft i ett historiskt perspektiv. Väl fungerande familjer ger trygghet åt den enskilde och stabilitet åt samhället i stort. Vi har i våra reservationer utvecklat vad vi anser kan göras på kort sikt och vad som måste göras på grund av det statsfinansiella läget. Vi måste emellertid gå vidare. Viktiga grundmålsättningar för detta långsiktiga arbete måste vara ökad valfrihet och större rättvisa för familjerna, minskad politisk styrning och skatt efter försörjningsbörda. Herr talman! Jag instämmer i Sten Svenssons tidigare framställda yrkanden.

Herr talman! Det är föräldrarna som i första hand har ansvaret för barnens uppväxt och fostran. Föräldrarnas kärlek och omsorg skapar hos barnet en grundtrygghet som gör det rustat att möta livets olika påfrestningar. Föräldrarnas överföring av normer och ideal lär barnet att visa respekt och hänsyn gentemot andra människor. Att vara förälder innebär ett stort ansvar. För att anknyta till den debatt som hittills har präglat hela dagen, är detta ett ansvar som är ytterst betydelsefullt för hela samhällets utveckling. Men förutsättningarna för föräldrarna att fullgöra sin viktiga föräldraroll har under några korta decennier förändrats på ett genomgripande sätt. Allt fler barn lever tillsammans med bara den ene föräldern, oftast mamman. Förvärvsfrekvensen bland småbarnsföräldrarna har ökat kraftigt, med allt vad det innebär av slitningar mellan arbete, hem och familj i den stressade vardagen. Påfrestningarna blir stora, framför allt på kvinnan, eftersom det i de flesta familjer fortfarande är hon som har huvudansvaret för hemmet och barnen. Problem till följd av arbetslöshet och ekonomiska åtstramningar bidrar också i hög grad till ökade påfrestningar på barnfamiljerna. I sin viktiga uppgift att skapa trygga uppväxtvillkor för barnen behöver föräldrarna samhällets stöd mer än någonsin. Dagens system för stöd till småbarnsfamiljerna är också mycket omfattande, men det innehåller flera oacceptabla orättvisor. I föräldraförsäkringen, som bygger på att man ger mer bidrag till den som tjänar mer pengar, missgynnas de många ensamstående mammor som oftast är deltidsarbetande eller lågavlönade. Andelen ensamstående kvinnor med barn som är beroende av socialbidrag har också ökat från var fjärde på 60-talet till nästan varannan numera. Med nuvarande föräldraförsäkring får höginkomsttagaren upp till tio gånger högre ersättning per dag för omsorgen om sina barn jämfört med vad låginkomsttagaren får. Den s.k. generella välfärden omfattar långt ifrån alla i dag. Med generell välfärd menar man att välfärden skall betalas av alla och att alla skall få del av den. Men det fungerar inte så. Det är samhällets uppgift att garantera alla en grundläggande social trygghet, inte minst måste det gälla inom familjepolitikens område. Men dagens familjestöd saknar inte bara rättvisa utan också den flexibilitet och valfrihet som borde vara självklara inslag i ett modernt välfärdssamhälle. Föräldrarnas möjligheter att själva bestämma vad som passar bäst för deras barn och för deras familjesituation är alldeles för små, inte minst då det gäller valet av barnomsorg. De flesta föräldrar har varit hänvisade till den lösning som hittills ensidigt gynnats i familjepolitiken, dvs. föräldraförsäkringen under det första året och sedan kommunal barnomsorg. De familjer vilkas barn har plats inom den offentligt finansierade barnomsorgen får en kraftig subvention för varje barn och år. Men de familjer som har barn som inte har fått plats eller de familjer som löser barnomsorgen på ett annat sätt blir helt utan stöd. Herr talman! Det är den här unika familjepolitiken som Ingvar Carlsson i regeringsförklaringen sade sig vilja värna om. Ja, nog är den unik allt när man värderar barn så olika. I Centerpartiet anser vi däremot att alla barn är lika mycket värda och att alla föräldrars insatser är lika viktiga. Därför fordras ett rättvist familjestöd som också måste utformas så att det skapas större förutsättningar för föräldrarna att ha tid och ork med barnen. Ett 30 år gammalt centerkrav på vårdnadsbidrag som genomfördes förra året innebar en valfrihet och rättvisereform som skulle garantera alla barnfamiljer en viss ekonomisk trygghet när barnen var små. Det skulle också göra det möjligt för småbarnsföräldrar att tillbringa litet mer tid med barnen, om de ville det. Men vårdnadsbidraget fick aldrig en chans till etablering, utan det avskaffades omedelbart när socialdemokraterna kom till makten. Ca 170 000 småbarnsfamiljer blev genom den återställaren av med ett välbehövligt stöd och med en ökad rättvisa. Nu vill vi i Centern gå vidare och utveckla vårdnadsbidraget till ett samlat familjestöd i form av ett barnkonto. Det är barnen som skall vara utgångspunkten, inte föräldrarna och deras inkomster. Därför skall barnkontot vara lika för alla barn under förskoleåldern, alltså under perioden 0-6 år. Barnkontot skall ersätta föräldraförsäkring och barnbidrag för denna åldersgrupp. Jag vill passa på tillfället att göra läsaren uppmärksam på att det tyvärr har smugit sig in en felskrivning på s. 48 i betänkande nr 15. Där står det att barnkontot skall ersätta det nuvarande systemet med föräldraförsäkring, barnbidrag och barnomsorg. Det skall inte stå barnomsorg där. Barnkontot skall alltså ersätta föräldraförsäkring och barnbidrag för åldersgruppen 0-6 år. Det skall vara beskattat med avdragsrätt för barnomsorgskostnader. Föräldrarna måste ta ut ett lägsta belopp varje månad under hela förskoletiden. Överstigande belopp får de disponera fritt. Det innebär att de som vill kan under ett av åren ta ut motsvarande nuvarande föräldrapenning. I barnkontosystemet uppnås rättvisa då varje barn blir lika mycket värt och då den ensamstående lågavlönade mamman får lika mycket som föräldern med höga inkomster. Dessutom utjämnas det samhälleliga stödet mellan dem som har en offentlig barnomsorg och dem som inte har en sådan. Barnkontot ökar också familjernas valfrihet och möjligheter att planera utifrån egna önskemål och förutsättningar. Valfrihet innebär både att ha tillgång till den typ av barnomsorg som bäst passar barnet och att ha möjligheter att tillbringa mer tid med barnet. Därför måste barnkontot kombineras med förlängning av rätten till full tjänstledighet för vård av barn till dess barnet fyllt 3 år och rätt till förkortad arbetstid till dess barnet fyllt 8 år. Med friheten att själva avgöra hur familjestödet skall användas ges också familjerna en stark ställning som finansiärer av barnomsorgen. Barnomsorgsgarantin, som egentligen var kopplad till vårdnadsbidraget, måste omprövas. Det är fullständigt orimligt att i dagens ekonomiska läge tvinga kommunerna att tillhandahålla kommunal barnomsorg, medan kommunernas skyldighet att ge bidrag till enskilda förskolor och fritidshem skall avskaffas. I stället måste tillkomsten av alternativa driftsformer uppmuntras. Privata lösningar, som föräldra och personaldrivna daghem och omsorg med olika pedagogiska inriktningar, måste finnas på samma villkor som den offentliga omsorgen. Först då har föräldrarna full valfrihet samtidigt som samhällets kostnader kan minska. Herr talman! Jag måste få återgå till det jag sade förut om det orättvisa i föräldraförsäkringen. För mig är det faktiskt ofattbart att socialdemokraterna som alltid talat om jämlikhet och rättvisa envist håller fast vid detta orättvisa system, där man ger mest till dem som redan har mest, där höginkomsttagaren får tio gånger mer än låginkomsttagaren. Jag skulle vilja passa på att ställa en direkt fråga till statsrådet Anna Hedborg: Är inte alla barn lika mycket värda? Är de inte lika mycket värda, eftersom man väljer att sänka barnbidraget, som ändå är lika för alla barn. Och statsrådet Anna Hedborg: Är det inte dags nu med en systemförändring på familjepolitikens område? Ett system med ett samlat familjestöd i form av ett barnkonto blir enkelt, robust, lättöverskådligt och framför allt värderar det alla barn lika och ger föräldrarna rätten att själva bestämma vad som är bäst för familjen. Statens system får inte styra familjernas liv, utan familjerna skall styra hur man använder systemet. Först då, ja, först då får pressade småbarnsföräldrar ett värdefullt stöd i sin ansvarsfulla uppfostrargärning som är så viktig för hela samhällets framtida utveckling.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

Herr talman! Folkpartiet avvisar besparingarna i form av sänkt barnbidrag och avvecklingen av flerbarnstilläggen. Barnfamiljerna påverkas redan av de besparingar och skattehöjningar som har generell räckvidd, t.ex. höjda egenavgifter och höjda kommunalskatter. Men ovanpå de åtgärderna läggs nedskärningar i stödformer som bara kommer barnfamiljerna till del. I höstas handlade det om sänkta flerbarnstillägg, minskat bidragsförskott och slopat vårdnadsbidrag. Nu tillkommer sänkta barnbidrag, avveckling av flerbarnstilläggen, sänkt ersättningsnivå i föräldraförsäkringen och en viss minskning av bostadsbidragen. Totalt handlar det 1998 om åtminstone 7 miljarder kronor. Därtill kommer att familjer med barn i barnomsorg - som får kommunalt stöd - får betala höjda avgifter. Herr talman! Folkpartiet har under lång tid varit pådrivande för ett väl utbyggt ekonomiskt stöd till barnfamiljerna. Vår utgångspunkt har varit, och är, att staten skall underlätta för föräldrarna att ta sitt ansvar för barnen. Barnbidraget skall ses som en del av skattesystemet. Statsmakterna har med all rätt velat bygga in hänsyn till försörjningsbördan i skattesystemet. Den som har ett eller flera barn har givetvis mindre möjligheter att betala skatt än den som har samma inkomst men saknar barn. En sänkning av barnbidraget, som regeringen föreslår, måste alltså ses som en skattehöjning riktad mot barnfamiljerna. Den fråga som därvid uppkommer är om barnfamiljerna som grupp har särskilt stora förutsättningar att bära ytterligare den del av saneringsbördan som nu är aktuell eller om det är rimligare att sprida denna börda på hela befolkningen. Vi anser inte att barnfamiljerna kan bära denna ytterligare börda och vi är inte ensamma om detta. I Välfärdsfakta nr 1, utgiven av TCO, konstateras att besparingarna slår hårdast mot barnfamiljerna. Man har räknat fram de ekonomiska förutsättningarna för att skaffa barn mellan 1994 och 1997. Man konstaterar att morgondagens föräldrar får lägga ut upp till 15 000 kr ur egen ficka för att kompensera för försämringarna i det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. I de här beräkningarna har inte hänsyn tagits till sänkningen av matmomsen, men den torde inte räcka till för att kompensera det som barnfamiljerna drabbas av genom regeringens förslag. Minst i kronor räknat - knappt 7 500 kr - förlorar den lägre tjänstemannafamiljen resp. gruppen samtliga löntagare med två barn. En ensamstående mamma med två barn drabbas av mycket stora försämringar, nära 13 000 kr om året. Den ensamstående mamman har också den lägsta inkomsten av de undersökta hushållen. Barnbidragets fördelningspolitiska betydelse har också tagits upp i SNS-rapporten Välfärdsstat i omvandling - amerikanskt perspektiv på den svenska modellen. I en gemensam studie menar professorerna Anders Björklund och Richard B Freeman att den transferering som har starkast utjämnande effekt är barnbidragen, vilket ger ett mycket större bidrag till låginkomstgrupperna än för dem som har höga inkomster. Björklund och Freeman skriver med anledning av debatten om sänkta barnbidrag: "Vår bedömning är dock att barnbidragen - och särskilt flerbarnstilläggen - har en mycket hög precision som ett fördelningspolitiskt medel trots sin generella konstruktion. Särskilt för familjer med många barn har dessa bidrag en stor betydelse, eftersom de kraftigt utjämnar standardskillnader mellan barn. Faktum är att precisionen hos barnbidragen är så hög att det är en tilltalande strategi att höja dem för att motverka de negativa fördelningskonsekvenserna av andra besparingar och eventuella ökade skillnader i marknadsinkomsterna." Ett liknande uttalande gjorde ekonomen Pia Nilsson i går kväll i Aktuellt, då hon talade om hur hårt barnfamiljerna drabbas av förslagen. Hon sade ungefär så här: Förr stramade man åt för alla, man höjde t.ex. skatterna för alla och fördelade sedan om till barnfamiljer och pensionärer. I dag gör man tvärtom. Och visst gör regeringen tvärtom mot vad man har sagt tidigare. I den ekonomisk-politiska propositionen i höstas kommenterades tanken att avveckla flerbarnstilläggen med början nästa år som ett uttryck för en ogenomtänkt och bakvänd fördelningspolitik. Jag citerar ur propositionen: "I de diskussioner som tidigare förts inom det Socialdemokratiska arbetarepartiet med anledning av de nedskärningar som är nödvändiga inom barnbidragssystemet har ett successivt slopande av flerbarnstilläggen förts fram som en lämplig åtgärd. Undersökningar visar emellertid att de riktigt stora familjerna redan med gällande flerbarnstilläggssystem, i högre grad än familjer med färre barn är beroende av socialbidrag. Att helt slopa flerbarnstilläggen skulle därför innebära ett ökat socialbidragsberoende för de stora familjerna." Har socialdemokraterna nu bestämt sig för att det är bättre att flerbarnsfamiljerna i framtiden skall vara socialbidragsberoende och lämna över kostnaderna till kommunerna än att behålla flerbarnstilläggen? För det är ju så att i utskottets betänkande finns inget som ger stöd för antagandet att behovet av flerbarnstillägg skulle bli väsentligt annorlunda om de berörda barnen föds efter den 1 januari 1996 än det varit under de år som gått sedan flerbarnstillägget infördes. Det måste ju också te sig egendomligt för många föräldrar att flerbarnsfamiljer under lång tid kommer att få helt olika bidragsbelopp beroende på när barnen är födda. Den aktuella besparingen kommer att få fullt genomslag först efter ca 15 år. Herr talman! Regeringen har framhållit att det av statsfinansiella skäl är nödvändigt att sänka det allmänna barnbidraget. Utskottets majoritet instämmer i detta. Folkpartiet har i sin reservation nr 12 avvisat detta. Vi är i högsta grad medvetna om det statsfinansiella läget, och vi har i vår ekonomisk-politiska motion lagt fram besparingsförslag som är större än regeringens förslag, men som är bättre ur fördelningspolitisk synpunkt.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

Herr talman! I går stod finansminister Göran Persson här i talarstolen och sade: Vi måste bli herrar i vårt eget hus. Där försade han sig allt: herre i eget hus. Det är alltså det regeringens politik handlar om - att bli herre i sitt eget hus. Regeringens familjepolitik går alltså ytterst ut på att herrarna - dvs. Göran, P.-O., Ingvar, Åke, Leif, Sven, Anders och Börje - skall bestämma i sitt eget hus. Det är inte konstigt att det blir satsningar på vägar, försvar, bönder och ROT program i stället för barnomsorg, äldreomsorg, sjukvård och offentliga sektorn. Det är inte konstigt att det med bara herrar blir nedskärningar i den generella välfärden. På område efter område attackeras nu kvinnors rätt att kombinera förvärvsarbete med vård av barn. Det är för dyrt för det svenska samhället att kvinnor förvärvsarbetar - det kostar föräldraförsäkring, barnomsorg, äldreomsorg och pensioner. När det blir tufft i ekonomin och när det blir ont om arbetstillfällen skall kvinnorna tillbaka till spisen för att i sitt eget och andras hem gratis utföra de arbetsuppgifter som nu utförs i och betalas av välfärdsstaten. Utgångspunkten borde i stället vara att kvinnor och män skall kunna förvärvsarbeta och ha familj på lika villkor. Föräldraförsäkringen, den utbyggda barnomsorgen och transfereringssystemen, som alla är en del av familjepolitiken, spelar en viktig roll för att kvinnor i Sverige dels förvärvsarbetar i lika stor utsträckning som män, dels också föder näst flest barn i I dag ser vi en tydlig europeisering av familjepolitiken. Den gammelnya ideologin - familjefundamentalismen - är en smäll mot kvinnor och vår självständighet genom att de som omfattar den betraktar familjen, inte individen, som samhällets grundval. Familjefundamentalismen genomsyrar i allt väsentligt den borgerliga familjepolitiken. Familjefundamentalisterna vill lasta över ansvaret för omsorgen på familjen, och det går naturligtvis hand i hand med raserandet av den gemensamma sektorn. Det systemskifte i svensk familjepolitik som av ideologiska skäl startades av den borgerliga regeringen gav dåliga statliga finanser som resultat. Det systemskiftet fullföljs nu av socialdemokraterna, men nu är det av ekonomiska skäl - för att sanera de dåliga finanserna. Paradoxalt nog är politiken densamma. Det enda som skiljer är motiven! En familjepolitik värd namnet måste bygga på att kampen för en bättre livsmiljö och livskvalitet går hand i hand med kampen för ekonomisk rättvisa. En viktig grund i Vänsterpartiets familjepolitik är att det skapas ekonomisk jämlikhet mellan kvinnor och män. Det är svårt att tala om en bra familjepolitik utan att samtidigt tala om kvinnans frigörelse. Utan ekonomiskt oberoende blir kvinnan maktlös i samhället. Ett ökat inflytande för kvinnor innebär också att barnens intressen tillvaratas på ett bättre sätt. Fru talman! I budgetpropositionen säger regeringen: "Familjepolitiken är en del av den generella välfärdspolitiken. Den bygger på principer om jämställdhet mellan kvinnor och män och individuella rättigheter. Målet är att ge barnen en god start i livet samt båda föräldrarna möjlighet att delta i arbetslivet och rätt till nära och tidiga relationer med sina barn."

Försämrade flerbarnstillägg, fryst bidragsförskott, försämringar i alla de basbeloppsanknutna förmånerna och förtidspensioneringen har alla en klar kvinnoprofil och kommer att begränsa kvinnors rätt att kombinera förvärvsarbete med skötsel av små barn likaväl som kvinnors möjlighet att bryta upp ur dåliga förhållanden. Kvinnor är mer än män beroende av våra socialförsäkringar. T.ex. använder sig kvinnor mer än män av sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen, tillfällig föräldrapenning, förtidspensionering, m.m. Nedskärningar i socialförsäkringssystemen kommer därför att drabba kvinnor hårdare än män. Av de pensionärer som kommer att drabbas mest av nedskärningarna i pensionerna är den största gruppen kvinnor. Fru talman! Vi EU-motståndare sade att om vi blir medlemmar i EU blir vi - genom det som Maastrichtfördraget stadgar - tvungna att föra en nyliberal ekonomisk politik som riskerar att förvärra de ekonomiska problem vi har. Denna nyliberala politik leder till stagnation i ekonomin, en permanentad massarbetslöshet - som vi sett över hela världen - och ett utpräglat tvåtredjedelssamhälle. I gårdagens finansdebatt talades det om konvergenskraven för att vi skall "platsa" i EMU. Medlemsländerna skall pressa sina budgetunderskott till 3 % av BNP, statsskulden till 60 % av BNP, pressa sin inflation och ränta. Sveriges stora problem är att med regeringens prognoser om en tillväxt på mellan 2 och 3 % kommer Sveriges statsskuld även år 2000 att ligga på 75 % mot tillåtna endast 60 %. Finansministern vill klara konvergenskraven till 1998. Hur skall detta gå till? Vilka nedskärningar måste han inte ta till om statsskulden skall pressas från 75 % till 60 %? Arbetet med konvergenskraven är redan i gång. Vi har inga undantag i Sverige. Ecofinrådet utarbetar riktlinjer för ländernas ekonomier, och länderna skall svara med konvergensprogram. Det är detta som statsministern inbjudit partiledarna att diskutera den 5 Fler och fler forskare inom EU menar att om en ekonomisk och monetär union skall fungera i ett gränslöst EU måste även de sociala systemen och socialförsäkringarna harmoniseras på ett eller annat sätt. Detta kommer med andra ord att påverka vårt välfärdssystem och i allra högsta grad kvinnorna. Det sade vi redan då, och nu säger även forskarna det. Men då sade ja-sidan att vi bestämmer detta själva. Det var den politiken som Ingvar Carlsson skulle in i EU för att ändra på. Det är detta som är bakgrunden till nedskärningarna. Finansministern hävdar att vi gör nedskärningarna för att möta nästa lågkonjunktur. Vänsterpartiet hävdar att man gör detta för att anpassa Fru talman! Hittills har vårt välfärdssystem inte byggt på att kvinnor utför omsorgsarbetet obetalt i hemmet och därmed också får en mycket lös anknytning till arbetsmarknaden. Det är därför mycket viktigt att den förda familjepolitiken lägger fast att kön är en politisk dimension, inte en sakfråga som kan prioriteras eller icke prioriteras. I förlängningen innebär det att allt det som regeringen gör på familjepolitikens område måste prövas ur ett jämställdhetsperspektiv. Jag vill därför klart markera att Vänsterpartiet inte tänker medverka till en återgång till en gammaldags, reaktionär familjepolitik. I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 12 säger majoriteten, dvs. socialdemokrater och moderater, när de sänker studiebidragen och tar bort barntilläggen i vuxenstudiestödet att man inte kan ta hänsyn till familjernas storlek, eftersom sådana förhållanden beaktas inom familjepolitikens ram. Nu är ämnet för den här debatten familjepolitik, och då skulle jag vilja veta på vilket sätt socialdemokraterna i socialutskottet har beaktat familjernas storlek. Är det genom att sänka barnbidragen, studiebidraget och bostadsbidragen? Är det genom att sänka ersättningen i föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen? Är det genom att sänka ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen och minska resurserna till kommunerna, vilket ökar den kvinnliga arbetslösheten? Allt detta raserar själva förutsättningen för kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta och ha familj på samma villkor som män. Alla de besparingar och nedskärningar som nu genomförs på familjepolitiken slår hårdast mot kvinnor - det som slår mot lågavlönade slår allra hårdast mot kvinnor, som i de flesta fall jobbar i låglöneyrken. Ett av målen med familjepolitiken, säger regeringen, är att lämna särskilt stöd till familjer i utsatta situationer, t.ex. vid stor försörjningsbörda, vid låga inkomster och höga bostadskostnader eller när en förälder är ensam vårdnadshavare. Och vilken typ av familjer tror regeringen drabbas av alla dessa nedskärningar i familjepolitiken? Tror regeringen att det är familjer med liten försörjningsbörda, med höga inkomster och låga bostadskostnader? Är det därför man skär så drastiskt i familjestödet? Är det därför man kommer tillbaka i kompletteringspropositionen med ytterligare sänkningar i bostadsbidragen till barnfamiljer? I det gamla bondesamhället var familjen en produktionsenhet med målet att skaffa fram mat och andra livets förnödenheter. Vid industrialismens framväxt blev en del kvinnor lönarbetare, andra skötte hemmet, och familjen försörjdes på lönarbetet. När kvinnors arbetskraft efterfrågades i allt större utsträckning på arbetsmarknaden övertogs kvinnors obetalda arbete i hemmet av den offentliga eller gemensamma sektorn. Med anledning av alla nedskärningar på familjepolitikens område som regeringen nu genomför tillsammans med Centerpartiet skulle man kunna tro att vi skall föras tillbaka till bondesamhället. Skillnaden nu är att de lågavlönade, arbetslösa kvinnorna och männen inte har någon möjlighet att försörja sig genom att odla sin egen potatis eller sina egna morötter. I stället för ett arrende eller en jordlott får de sänkta barnbidrag, sänkta bostadsbidrag, frysta bidragsförskott, m.m. För att kompensera detta sänker regeringen och Centern matmomsen, vilket får betalas med nivåsänkningar i a-kassan, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. En ensamstående komvuxstuderande med ett barn tjänar, enligt regeringen själv, 129 kr på den sänkta matmomsen men förlorar över 1 000 kr netto på nedskärningarna i barnbidrag och bostadsbidrag, borttagandet av barntillägget i svux och svuxa och sänkningen av a-kassan. Är det detta som kallas för satsning på lågavlönade, ensamstående familjer? Bo Holmberg efterlyste i sitt anförande ett övergripande synsätt, och det tycker jag är bra. Han berättade att 9 % av befolkningen inte kan leva på sin disponibla inkomst. Vad är det för övergripande med att höja det procenttalet? Fru talman! När jag nu talar om Bo Holmberg måste jag faktiskt också få komma med en sakupplysning. Bo Holmberg sade i en replik till Chatrine Pålsson att vi alla är skapade av Herren. Men om jag har läst på rätt gäller det inte alla - vi kvinnor sägs nämligen vara skapade av ett av Adams revben! Fru talman! För att undvika alla missförstånd senare i debatten vill jag påpeka att Vänsterpartiet har föreslagit alternativa finansieringar. Vi vill i stället spara på försvaret, på vägbyggen och på Justitiedepartementets område. Den som tvivlar vill jag rekommendera att läsa vår ekonomimotion. Genom alla indragningar i kommuner och landsting kommer välfärdens kärna att drabbas. De kommer att slå hårt mot barnomsorg, äldreomsorg, skola och annan social service, som förutom att den är en arbetsmarknad för kvinnor har gjort det möjligt för kvinnor och män att förvärvsarbeta över huvud taget. Det hjälper inte att omskola kvinnor till jobb i exportindustrin - föräldrarna måste ändå ha en väl fungerande barn och äldreomsorg, en barnomsorg med pedagogiskt innehåll som ger alla barn rätt till en stimulerande uppväxt. I ett samhälle där många lever med bara den ena föräldern eller har dålig eller ingen kontakt med äldre släktingar innebär en försämring av den offentliga barnomsorgen en ytterligare segregering av barn efter föräldrarnas sociala ställning. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom alla Vänsterpartiets reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till vår reservation nr 13 i betänkande 15.

Fru talman! Jag begärde replik därför att jag tyckte att Ulla Hoffmann yttrade sig väldigt vanvördigt om familjen. Jag vill berätta för Ulla Hoffmann att de allra flesta människor i Sveriges land lever i någon form av familjebildning. Ulla Hoffmann sade också att problemet är att man nu vill föra över ansvaret för välfärden på just familjerna - som hon, som jag nämnde, yttrade sig så vanvördigt om; hon ansåg att den omsorgen bör betalas av välfärdsstaten. Men problemet, Ulla Hoffmann, är att det är länge sedan vi hade finanser som gjorde det möjligt att betala det vi konsumerar på det här området. I realiteten skjuter vi i stället över kostnaderna på kommande generationer, och det tycker jag är allvarligt. Välfärdssystemen konstruerades naturligtvis i all välmening och med goda intentioner, men de har spårat ur och de har överutnyttjats i en utsträckning som ligger långt utöver vad som är rimligt med hänsyn till samhällskostnaderna. Flera debattörer här i dag har varit inne på det. Systemen konstruerades under en tid när Sverige ansåg sig vara världens rikaste nation, där budgetbegränsningar inte existerade. Jag tror, Ulla Hoffmann, att det är hög tid att vi tänker om när det gäller det familjepolitiska stödet. Jag sade i mitt inlägg att det här är en djupt ideologisk fråga. Självklart kommer detta mest till uttryck när jag debatterar med Ulla Hoffmann.
Fru talman! Egentligen har ju Liselotte Wågö själv svarat på det hon tog upp i sin replik till mig. Det gjorde hon när hon talade om att det här handlar om ideologi. Det är alldeles riktigt. Jag vill på det bestämdaste hävda att jag inte har uttalat mig vanvördigt om familjen. Om det är någon som har en öppen familjesyn är det faktiskt Vänsterpartiet. Jag tycker att Liselotte Wågö borde inse att det faktiskt ligger en fara i att man lägger över ansvaret alltför mycket på familjen. Det är kvinnorna som kommer att få ta hand om vården, precis som det var en gång i tiden.
Fru talman! Jag känner till er speciella syn på ansvarsfördelningen i hemmet och i familjen. Ni vill att politiska beslut så att säga skall styra enskilda människors vardag, det mest privata. Jag tyckte att Ulla Hoffmann i sitt inlägg sade något om kvinnors frigörelse och jämställdhet mellan könen. Jag kanske skall redogöra för historieskrivningen, Ulla Hoffmann, och hur det gick till när kvinnor fick tillgång till arbetsmarknaden. Jag tycker ibland att det är ganska besvärande med de här vackra och ädla motiven om frigörelser för kvinnor som används i debatten. De reella och tyngsta motiven var faktiskt akut och långvarig brist på arbetskraft den gången kvinnor först fick tillgång till arbetsmarknaden. Man konstruerade faktiskt system som i praktiken tvingade ut ett mycket stort antal kvinnor på arbetsmarknaden, även när deras barn var mycket små, trots att kvinnorna själva egentligen ville vara hemma och ta hand om sina barn. Jag tror inte att man kan generalisera på det sättet som Ulla Hoffmann gör. Jag tror att det finns väldigt många människor som i dag i Sverige saknar möjligheter att ta ansvar för sig själva, sin familj och sina barns väl och ve.
Fru talman! Liselotte Wågö sade att vi anser att politiska beslut skall styra. Låt mig uttrycka det så här. Jag har varit gift ett par gånger och varit beroende av enskilda män. Numera är jag och har varit beroende av staten. Det är faktiskt att föredra i vissa lägen. Det är lustigt att en moderat skall tala om för mig hur det gick till när kvinnor fick tillgång till arbetsmarknaden. Jag vill påstå att det var när man höll på att bygga upp folkhemmet. När man byggde upp den generella välfärdsstaten, blev det stor efterfrågan på kvinnlig arbetskraft. Tala om att uttala sig generellt! Liselotte Wågö sade "trots att kvinnorna själva egentligen ville vara hemma". Det är att generalisera.

Fru talman! Statsrådet! Riksdagsledamöter! Jag kommer huvudsakligen att tala om familjepolitiken. Avslutningsvis kommer jag att tala om ett par motioner. Jag kommer inte att yrka bifall till några reservationer i dag, eftersom Thomas Julin redan har gjort det. Ett land får ju den politik och de politiker man väljer. I valet i höstas hamnade vi långt vid sidan av det målet. Sverige gjorde ett val delvis i opposition mot den borgerliga regeringens katastrofala ekonomiska politik. De rika blev rikare och de med lägre inkomster fick behålla mindre. Bankerna trollade bl.a. bort hundratals miljarder. Arbetslösheten steg så gott som oreglerat. Det är ganska märkligt att höra den gamla fyrpartiregeringen klaga på arbetslösheten. På grund av nedskärningar och hög arbetslöshet valde svenska folket bort den borgerliga regeringen. Då trodde folket att det skulle byta till sig en socialdemokratisk regering i ordets gamla betydelse. En sådan regering skulle visserligen spara, men bördorna skulle bäras av dem som kunde bära dem. Massor av neddragningar drabbar nu familjerna. Det har alltså inte blivit så att det är de som kan bära bördorna som får skära ner, utan man skär jäms över. Arbetslösa, även lågavlönade, får 75 %. I föräldraförsäkringen får även de lågavlönade 75 %. Det är likadant med sjukförsäkringen. Barnbidragen sänks till Bostadsbidragen sänks även för personer med låga pensioner. Den här debatten gäller familjepolitiken, men man har talat litet för litet om pensionärerna. Två pensionärer bildar väl också en familj. Ensamstående har ännu svårare att klara sig. Barntillägget tas bort för vuxenstuderande. Avgifter på medicin och läkarbesök höjs. Högkostnadsskyddet höjs gång på gång. Förtidspensionärer, även de med låg pension, får hundratals - 400-700 - kronor mindre per månad beroende på hur man räknar. Många av förtidspensionärerna har också minderåriga barn och drabbas dessutom av övriga nedskärningar och prishöjningar. De blir dubbelt drabbade - även av egenavgifter, höjda skatter och kommunalskatter. Familjernas ekonomiska situation har på ett drastiskt och orättvist sätt försämrats. Alla skall spara nästan lika mycket, oavsett om de tjänar 10 000 eller Miljöpartiet vill spara på ett fördelningsmässigt solidariskt sätt och skydda låginkomstgrupperna, bl.a. genom ett samtidigt generellt och behovsprövat barnbidrag inbegripet flerbarnstilläggen. Vi skulle alltså höja barnbidraget med 250 kr i månaden om vi fick bestämma. Det ger en god fördelningsprofil och ökar statens inkomster med ca 400 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag, vilket innebär en besparing från tidigare år med 2,5 miljarder. Vi ställer alltså upp på besparingarna. Vi vill bara att besparingen skall bli rättvisare så att man skyddar låginkomsttagarna. Det allmänna barnbidraget är en mycket viktig del i den generella välfärdspolitiken. Det visar på samhällets positiva syn på barnen och bidrar till goda uppväxtvillkor för dem. Barnbidraget har särskilt stor betydelse för familjer med låga inkomster och utgör ett viktigt komplement till yrkesinkomsterna. De personer som har de allra lägsta inkomsterna skulle med vårt förslag få 1 000 kr i barnbidrag. Vi vet att man måste spara. Vi har gått med på besparingarna av den orsaken. När det gäller förtidspensionerna accepterar vi inte neddragningarna särskilt för personer med låga pensioner. Många av förtidspensionärerna har låga pensioner. Här återfinns det brutna taket, som vi har talat om många gånger. När det gäller belopp upp till 12 000 kr i månaden skall man få högre ersättning och för resten skall man få lägre ersättning. Vi har satsat Vi vill ha kvar resebidrag för vuxenstuderande för statens skolor för vuxna i Härnösand och Norrköping. Det är en liten summa. Vi kan inte förstå vad det är för mening med att inte behålla det. Jag tror att det gäller 6 miljoner på 18 månader. Vi vill också behålla CSN-kortet och de 280 miljonerna som barntillägget för vuxenstuderande beräknas kosta. För att klara sig i det socialdemokratiska samhället bör man vara ung, svensk, rik, frisk, man och bosatt i storstad. Då klarar man sig ganska bra. Det var det viktigaste jag ville säga på det här området. Jag tänker även prata litet om CSN-kortet, eftersom det hänger ihop med den här finansieringen. Barnen får ta ännu mer ansvar för sin egen ekonomi än tidigare på grund av arbetslöshet och familjernas dåliga ekonomiska standard. Då är det mycket hårt att ta bort de här resebidragen genom CSN-kortet. Det gäller även studenter. Innan de har bildat egna familjer hör de faktiskt till den ursprungliga familjen. De behöver komma hem och träffa sina föräldrar och vänner. Om de väljer en studieort långt hemifrån, vilket vi nu skall kunna göra, missar de chansen att behålla en god kontakt med sina föräldrar. Det här tycker jag är mycket viktigt. Jag skall nu tala om de allra svagaste i samhället. Till de allra svagaste hör även de handikappade, men jag tar inte upp den gruppen just nu. Den grupp jag avser har vi alla sett. Det är inte pojkar som letar tomglas för att utöka veckopengen utan vuxna män och kvinnor som samlar tomburkar för sitt uppehälle. De flesta som går förbi vänder bort ansiktet eller ser rakt fram. Några tittar nyfiket. Jag talar om de hemlösa. Man säger att de är ca 6 000 i Stockholm, varav 1 000 är kvinnor. Kanske är de sammanlagt 10 000 i Sverige. Men redan på 60 talet ansågs de vara 6 000 i Stockholm. Åren 1988 1991, då Miljöpartiet satt i riksdagen och jag arbetade med de här frågorna, förmodade man samma antal. Även i dag får vi samma siffror, som jag inte längre tror på. De hemlösa har blivit fler, men det är inte precis de människor som låter skattskriva sig, som går att räkna in. Reportage i tidningar, TV och radio saknas inte, sådana kommer med jämna mellanrum. Vi är alltså informerade. Det politiska etablissemanget - åtminstone i riksdag och regering - står handfallet. Jag vet att man gör det i kommunerna också. Det här är en svår fråga. Det finns ingen orsaksanalys. Den saknas. Det förekommer att man säger att det här beror på att mentalsjukhusen har avvecklats. Det finns några hemlösa som kommer från mentalsjukhusen. De allra svagaste av de hemlösa är de som kommer från mentalsjukhusen och som har blivit missbrukare. De dör undan ganska snabbt. Ibland säger man också att det är fråga om människor som frivilligt vill ha det så här. Det kanske finns några som vill det. De finns, men de är få. Det finns således ingen saklig analys. Den lyser med sin frånvaro. Vi vet inte om det främst handlar om brist på resurser och organisation eller brist på samarbete mellan olika sociala instanser och nivåer. Jag vet att man jobbar mycket med det här. Jag har själv varit ute och tittat på i stort sett alla hem i Det är en stor brist på sängplatser under vintern. Det finns många som arbetar med det här inom socialen, Frälsningsarmén och andra organisationer. Det finns människor som är mycket berörda av det här. Redan 1990 svarade Bengt Lindqvist på en av mina frågor med att säga att vi måste ta tag i var och en av dessa människor och inte släppa taget förrän de har fått fotfäste i tillvaron igen. Han sade att vi måste erkänna det här problemet. Det är förvisso erkänt i dag. Men vad har gjorts? Man har i stort sett inte gjort någonting. Man måste ge dem en sängplats även om de inte förmår vara nyktra. De ligger 14 stycken i ett rum. Det är vad de står i kö för. Det är således inte fråga om några kostsamma lägenheter. De som har det svårast, förutom missbrukarna, är kvinnorna. De är delvis dolda. Vid Stadsgården finns ett hem för ungefär tolv kvinnor. Det är alltså mycket viktigt att man speciellt ser över kvinnornas situation. De är också ofta prostituerade. Vi vill att 10 miljoner av statens pengar skall delfinansiera boendet för de hemlösa, i första hand i storstäderna. Vi har en lösning. Vi vill ge Socialstyrelsen i uppdrag att utforma direktiv för hur kommunerna skall arbeta i det här avseendet. Behovet av sängplatser måste uppskattas. Först när de här människorna har fått en sängplats eller någonstans att sova och någonting att äta, kan man möjligen tänka sig att rehabilitera dem. Det är naturligtvis målet. Alla går inte att rehabilitera, men de har ändå rätt att få ett värdigt liv den tid de har. Det händer faktiskt att familjer och att mannen - oftast - blir bostadslös. Det kan gå mycket snabbt utför för dem. De kan ha sitt jobb kvar kanske en viss tid, men de klarar inte av att arbeta om de inte har någonstans att bo. Jag tycker att det är viktigt att riksdagen griper tag i det här och att man ställer krav på att kommunerna gör insatser. De har också en svår ekonomisk situation, men här måste man göra någonting. Det är inte billigt för kommunen med hemlösa personer. De svårare fallen kostar t.ex. någon miljon i sjukvård om året. Det är billigare att låta dem bo någonstans. Jag vill nämna något om punktskriftsbiblioteket. Mycket få synskadade och blinda kan läsa punktskrift så bra att de kan läsa böcker. En kunskap kan gå förlorad. De har både nytta och glädje av att kunna punktskrift - både i Sverige och internationellt. Därför har vi satsat en blygsam summa på punktskriftsbiblioteket - 1 miljon kronor. I övrigt instämmer jag i tidigare yrkanden från

Fru talman! Finns det något skönare än harmoniska barn? Som lärare under några decennier har jag mött dem. De finns i skolan, med sin nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Samhället måste ge sitt stöd till goda miljöer för barn. Det finns också barn som jag har undrat över hur de har kraft och ork att komma till skolan för att arbeta och lära sig. Det är barn från svåra familjeförhållanden. Samhället måste ha råd att ge dessa barn extra stöd. Att vara förälder är det finaste som finns. Inget ansvar och ingen uppgift kan vara större än att ge barn trygghet och en god fostran. Föräldrarnas kravlösa kärlek, engagemang och intresse för sina barn är av avgörande betydelse för barnens utveckling och kan knappast ersättas av någon samhällelig instans. Ett barn behöver båda sina föräldrar. Det är i familjen som grunden läggs för vår karaktär, våra värderingar och vår förmåga. Jag vill därför se en konstruktiv familjepolitik. Familjepolitiken måste inriktas på att ge de enskilda familjerna huvudansvaret för besluten om omsorgen om barnen. Det måste finnas daghemsplatser, familjedaghemsplatser, olika former av alternativ barnomsorg osv. Det måste också finnas möjlighet till stöd så att föräldrarna kan få mer tid med barnen. Därför var det ytterst beklagligt att vårdnadsbidraget inte fick chansen. Det var också klåfingrigt att ta bort möjligheterna för enskild barnomsorgsverksamhet och göra den helt beroende av kommunens goda vilja. Det är som katten på råttan och råttan på repet - staten på kommunen och kommunen på familjen. Var finns valfriheten? Den enskilda familjen måste ges en reell chans att välja barnomsorg. Det är föräldrarna som bäst känner barnen, inte kommunen. Det är också föräldrarnas ansvar att fostra barnen, inte i första hand kommunens. Själv har jag haft förmånen att ha mina fyra barn på dagis. Jag var kund 1972-1992. Eftersom barnen kom vid litet olika tidpunkter har jag faktiskt varit kund till samma dagis under en 20-årsperiod. På Luciamorgonen sjöng alltid mina barn: inget dagis synes än. Jag lyckades aldrig lära dem den rätta strofen. För dem var dagis så naturligt. För mig har det varit en mycket bra lösning. Jag vill heller inte sticka under stol med att jag har subventionerats en hel del ekonomiskt för min barnomsorg. Fru talman! För en annan familj krävs en annan lösning. Vårdnadsbidrag skapar större rättvisa eftersom också de föräldrar som inte har valt att använda den offentliga barnomsorgen ges ett offentligt stöd. Varje familj måste få avgöra hur den vill ordna sin barnomsorg. Kan det var någonting som är gammaldags och reaktionärt? Det kan jag inte förstå. Statens och kommunens uppgift måste vara att underlätta familjens önskemål och inte att styra familjens val. När nu staten har dragit in vårdnadsbidraget är det orimligt att kommunerna skall vara förbjudna att betala ut ersättning till barnfamiljerna. När inte storebror vill ser han också till att inte lillebror får. Barnomsorgslagen och vårdnadsbidraget måste vara reformer som går hand i hand. Kommunerna förlorar 5 miljarder. Barnomsorgsköerna växer. Det bekymrar inte Göran Persson som också kan tänka sig att sätta kommunerna under tvångsförvaltning, enligt det besked som vi fick i går. Återigen är katten på råttan och råttan på repet. Detta handlar om förmynderi och inte om kommunalt självstyre. Vi kristdemokrater var med och drev igenom en bra reform. Vårdnadsbidraget kostade 24 000 per år för staten, och för kommunerna uppstod en ren vinst. En nyproducerad barnomsorgsplats för barn mellan ett och tre år kan kosta kommunerna över 100 000 kr. Vårdnadsbidraget var också ett led i utvecklingen mot att familjer skulle kunna ordna barnomsorgen mer flexibelt. Det var en rättvisereform. Intresset blev så stort att 70 % av alla familjer med barn mellan ett och tre år valde vårdnadsbidraget. Av dem som fick vårdnadsbidraget tog nästan 70 % ut hela beloppet, vilket innebär att de antingen hade privat barnomsorg eller att föräldrarna skötte barnomsorgen själva. Då skall man beakta att vårdnadsbidraget var väldigt lågt. Det skulle egentligen behöva vara mycket högre. För de Det är mycket viktigt att vi undanröjer hinder för kommunen att uppfylla de mål och lagar som staten har bestämt. Om inte staten vill ge vårdnadsbidrag, vilket vi helst vill, måste det kommunala självstyret främjas, så att kommuninvånarna kan få del av den service som de önskar. Kommunerna är olika och har olika förutsättningar. Därför är det viktigt att de får de bästa förutsättningarna, och även handlingsfrihet, för att uppfylla kommuninvånarnas behov. Alla familjer är inte lika. Alla har inte nio-till-fem-jobb. Många barnfamiljer bor i glesbygden, där det kanske inte finns något kommunalt daghem eller där det är mycket stora avstånd till kommunal barnomsorg. För att kommunerna skall kunna leva upp till barnomsorgslagens intentioner vill vi i första hand återinföra det statliga vårdnadsbidraget, men vi tycker också att kommunerna borde få möjlighet att betala någon form av ersättning direkt till de familjer som önskar och behöver en sådan. Detta stöd kan kallas kommunal vårdlön. Om ett statligt vårdnadsbidrag skulle återinrättas - om man äntligen kunde släppa på prestigen eftersom barnfamiljerna vill ha detta bidrag - skulle kommunerna ha möjlighet att komplettera för syskon i stället. Fru talman! I samband med att vårdnadsbidraget togs bort togs också möjligheten till tjänstledighet bort. Tala om förmyndarsamhälle! Rimligen kan inte rätten till tjänstledighet under tre år belasta statskassan, om det nu handlar om ekonomin. Det är viktigt att denna rätt finns kvar för föräldrar som önskar och behöver den. Regeringen borde släppa på sin prestige och återinföra vårdnadsbidraget tillsammans med avdrag för styrkta barnomsorgskostnader och rätt till tjänstledighet till dess att barnet har fyllt tre år. Chatrine Pålsson har redan yrkat bifall till reservation 4. Därför tar jag inte upp den. Separationerna ökar mest i familjer med små barn. 1992 gick 50 000 par skilda vägar. Det är en ökning med 10 000 jämfört med 1986. I går besökte vi Psykologförbundet. Där diskuterades ökningen av antalet anmälda till barn och ungdomspsykiatrin i landet. Det senaste året har det skett en ökning på upp till 40 % på olika håll i landet. Man talade om mellan 15 och 40 %. Samhället måste ge familjerna sitt stöd. När det går så långt som till BUP är det en dyr kostnad. Ett bättre stöd till barnfamiljer skulle kunna förebygga detta. Tyvärr kan flera barnfamiljer tvingas begära socialbidrag. Det är fel att familjer skall behöva begära socialbidrag på grund av att de har barn. Jag tycker att socialbidrag är en god service och en rättighet som verkligen behövs, men man skall inte vara beroende av det om man har barn. Egentligen kan man konstatera att kommunerna redan har svarat på detta. Man har nödgats höja skatten med i genomsnitt 45 öre. I kommunerna finns nämligen barnen, de medelålders, familjerna och de äldre. Det handlar om medborgare som är beroende av insatser från kommun, landsting och staten. Hushållsekonomin försvagas från 1994 till 1996. Det tillkommer många förluster för barnfamiljer, men man kan bara titta på barnbidragen. För ett hushåll med ett barn handlar det om drygt 1 000 kr per år. För ett hushåll med två barn handlar det om ca 2 500 kr. För ett hushåll med tre barn - nu accelererar det - handlar det om ca 5 000 kr. För ett hushåll med fyra barn handlar det om drygt 7 000 kr. För ett hushåll med fem barn handlar det om mellan 9 000 och 10 000 kr. Och för ett hushåll med sex barn handlar det om ungefär 12 000 kr. Jag menar att vi har långt till målet att försörjningsbördan skall vara avgörande. Snarare försvårar regeringen medvetet för familjer som önskar ha flera barn. I Sverige har vi haft generella barnbidrag sedan 1948. Idén är att skillnader mellan barnfamiljer och icke-barnfamiljer skall utjämnas. Man kan i dagens ekonomiska läge dock fråga sig om det är rimligt att ge ett bidrag till dem som inte behöver det. Vissa ser inte ens barnbidraget. Det går direkt in på bankboken, medan andra, trots barnbidraget, kämpar för sin ekonomi. Barn får för vissa familjer inte bli en orsak till att de måste söka socialbidrag. Jag återupprepar detta. Vi kristdemokrater vill svara med att återinföra vårdnadsbidraget, att sänka den generella delen av barnbidraget med 150 kr för att, märk väl, använda detta utrymme till bostadsbidragets barnrelaterade del. Då får vi en fördelningspolitik som kan hjälpa de familjer som har det kärvt ekonomiskt. Antalet hushåll med bostadsbidrag ökade mellan 1993 och 1994 med drygt 80 000. Två tredjedelar av den ökningen stod hushåll med barn för. Vi tycker att bostadsbidraget bör gälla alla barn i familjen. Det skulle innebära att begränsningen till tre barn upphör. Bidraget skall också gälla det fjärde barnet osv. En ytterligare höjning för det fjärde barnet kompenserar förändringen i flerbarnstilläggen. Vi kristdemokrater vill uppnå solidaritet och framför allt fördela stöd rättvist till familjer som behöver det. Vi tycker att regeringen visar prov på en negativ inställning till flerbarnsfamiljer. Jag hoppas att det inte är en medveten intolerant hållning. Andra europeiska länder premierar familjer med flera barn. Vi kristdemokrater vill att flerbarnstillägget skall vara relaterat till barnbidraget. Det skall vara 50 % av barnbidraget för det tredje barnet och 100 % för det fjärde barnet och följande barn. Detta har vi beskrivit i reservation nr 15 av Chatrine Pålsson. Jag stöder den. Fru talman! Som jag ser det skulle socialdemokrater och kristdemokrater ha kunnat träffa en uppgörelse om ett behovsprövat barnbidrag innehållande flerbarnstillägg. Den möjligheten har vi inte fått. I stället blir det en felaktig fördelningspolitik som inte tar hänsyn till ekonomiskt svaga familjer. Dessutom blir det enligt regeringens förslag ensamföräldrar och stora barnfamiljer som får bära bördorna. Regeringen borde, enligt min mening, bättre studera Europakonventionen. Det borde också Centern göra. Genom sänkt matmoms menar Centern att flerbarnsfamiljer kompenseras. Om staten skall styra att flerbarnsfamiljerna skall äta sig ur krisen är det så, men den lokala demokratin borde stå för ett större självbestämmande. Låt familjerna själva bestämma hur de vill fördela pengarna! Det är också angeläget att den aviserade översynen av familjestödet kommer i gång. Denna översyn bör belysa effekterna av flera olika åtgärder, t.ex. beskattade barnbidrag, skattereduktion, behovsprövade barnbidrag, förstärkt stöd till familjer med små barn osv. Vid ett besök på Riksförsäkringsverket nyligen fick vi veta att det inom ramen för samhällets stöd till barnfamiljer finns 46 specialdestinerade stöd; jag bad om en upprepning av siffran. Jag trodde nämligen inte att det fanns 46 sådana. Det kommer att göras en kartläggning i sommar för att man skall få en större överblick. Fru talman! Till sist vill jag säga att vi kristdemokrater vill se en annan tingens ordning för familjerna och en mer solidarisk fördelningspolitik. Jag skall lämna familjepolitiken och tacka för reservation nr 26 om små väl fungerande vårdhem av Sten Svensson m.fl. Den stöder min motion om ansvarsfördelningen när det gäller vården av vissa grupper av psykiskt sjuka personer.

Fru talman! Kunden Ulla-Britt Hagström får tillsammans med Kerstin Warnerbring in vårdnadsbidraget i debatten. Jag har inte tagit upp det, eftersom jag trodde att den debatten var slut och att vi skulle slippa den. Ulla-Britt Hagström berättar att barnomsorgsköerna växer. Det problemet tror hon skulle lösas om man inför ett vårdnadsbidrag på 2 000 kr. Hur då? Det är klart att man löser problemet med barnomsorgskön om kvinnorna stannar hemma. Eller förväntar man sig att mormor eller farmor skall ta hand om barnbarnet? Jag var med och startade en förening som heter MFMV. Det står för Mormödrar och farmödrar mot vårdnadsbidrag. Detta gjorde jag av den enkla anledningen att jag inte har tid att ta hand om mitt barnbarn. Separationerna ökar i familjer med små barn, säger Ulla-Britt Hagström. Det är helt riktigt. Hon menar att samhället måste ge stöd till dessa familjer. Det tycker jag också är riktigt. Men till skillnad från Ulla Britt Hagström menar jag att det bästa stödet är en bra barnomsorg som kan ge barnen stöd när familjerna spricker. Det kan, om inte annat, AnnBritt Grünewald som är en annan av grundarna till MFMV, vittna om.
Fru talman! Vad jag talar om är valfrihet. Det är familjerna, mamma och pappa, som bäst känner barnen och vet vad barnen bäst behöver. Det är inte bättre att, som nu är fallet, barnomsorgsköerna ökar i kommunerna och att kommunerna svarar med större barngrupper. Jag skulle vilja se om det kan vara så mycket bättre för ett barn som upplevt en separation att hamna i en stor grupp, med de möjligheter till personal osv. som finns i och med de besparingar och indragningar som kommer att bli i kommunerna i framtiden, om nu föräldrarna anser att de klarar att hitta andra lösningar med de 2 000 kronorna. De kan ju också gå ner i arbetstid och få mer tid för barnen. Om föräldrarna anser att 2 000 kr räcker för att hitta en annan lösning, varför skall vi från samhällets sida förvägra dem det, när vi tjänar väldigt mycket på det? Jag tycker att det är fel. Barnen behöver stöd.
Fru talman! Det är ingen som har ifrågasatt att barnen behöver stöd. Jag delar Ulla-Britt Hagströms uppfattning om just nedskärningarna i den kommunala ekonomin. Det är någonting som vi inte skall ställa upp på, för det kommer ytterst att drabba just barnomsorgen. Om barnomsorgsköerna ökar vore det bättre att satsa på den kommunala ekonomin än att satsa på vårdnadsbidrag, enligt min mening.
Fru talman! Det är bara det att vi får satsa kanske fyra gånger mera för ett barn i den kommunala ekonomin. Jag har inte siffrorna här. Jag räknade ut hemma i kommunfullmäktige i Skövde vad jag skulle ha sparat in åt samhället om jag, i stället för att ha subventionerad barnomsorg under denna långa tid, hade velat välja vårdnadsbidraget. Det är stor skillnad. Detta skulle räcka till mycket mera stöd åt de barn som verkligen behöver, medan familjerna finge möjlighet att själva bestämma och ha mera tid för sina barn. Det är denna valfrihet jag eftersträvar.
Fru talman! Jag begärde en replik på Ulla-Britt Hagström när hon tog upp den sänkta matmomsen. Ulla-Britt Hagström säger sig tro att Centern tror att småbarnsfamiljerna skall äta sig ur krisen. Samtidigt efterlyser Ulla-Britt Hagström fördelningspolitiska instrument. Jag finner det på sin plats att påpeka för Ulla-Britt Hagström att sänkt matmoms är ett utomordentligt bra fördelningspolitiskt instrument. Det är just de familjer som har låga inkomster som får använda största delen av sina inkomster till livsnödvändigheter som mat och boende. Därför är det för dem viktigt med sänkta kostnader för det. Skulle det händelsevis bli någonting över av inkomsten har man då möjlighet att kosta på sig någonting annat än maten.
Fru talman! Jag ber om ursäkt om jag spetsade till det litet. Visst har flerbarnsfamiljerna nytta av detta. Men detta är ju en satsning som är lika för alla i hela landet, både barn och vuxna, både väl bemedlade och icke väl bemedlade osv. Den ger inte heller någonting till statskassan utan tar från de besparingar vi hade kunnat göra. Hade vi kunnat ta hela den summan och satsa på de familjer som verkligen behöver stöd, hade det varit en fördelningspolitisk satsning i stället.